Herr talman! Jag tittar på samtliga förslag till riksdagen. Ser man t.ex. till trafiksatsningarna -- bl.a. de stora trafiklederna -- finner man att det i väldigt stor utsträckning är storstäderna och förbindelserna mellan dessa som erhåller de stora pengarna. Jag har också tittat på detta med utbildning och forskning, som är ett mycket väsentligt område. Det råder inget tvivel om att de verkligt stora insatserna gäller den här regionen och de regioner som storleksmässigt kommer efter denna. Om man, som ERU gör, analyserar den regionalpolitiska forskningen och ser till hur statens budget fördelas, finner man tyvärr att det som gör att de glesare regionerna kommer upp i relativt höga tal är framför allt arbetslöshetsersättningar o.d. Den typen av ersättningar leder inte till någon utveckling alls. Kraftiga infrastruktursatsningar och kvalificerade forsknings och utbildninssatsningar är däremot utvecklande. En anledning till att Stockholmsregionen den här gången upplever något av en baksmälla, förra lågkonjunkturen märktes ju nästan inte i den här regionen, är det omfattande byggandet 1989, 1990 och 1991 som nu pressar ekonomin med tomma kontor, tomma hotell osv. -- en förödande historia som det tar sin tid att hämta sig från. Dessutom ledde överhettningen i den här regionen till att att landets ekonomi i sin helhet kom fel. De misstagen hoppas jag att vi aldrig mer gör. Det kostar vårt land som helhet oerhörda summor. Därför vill jag se att alla regioner utvecklas positivt. Den regionalpolitiska grupp som jag nu har kallat till mig, med storföretagsledare, landshövdingar från hela landet, regionalpolitiska forskare och generaldirektörerna på området, har just som målsättning att arbeta fram tillväxt i alla regioner. Det arbetet pågår fram till någon gång i februari.

Herr talman! Per Stenmarck har i en interpellation frågat om regeringen är beredd att föreslå att de statliga investeringarna i större utsträckning går till södra Sverige samt vilka initiativ regeringen är beredd att ta för att det i Skåne skall kunna bildas ett gemensamt regionalt organ. Per Stenmarck befarar ett regionalpolitiskt nollsummespel, där medel urskiljningslöst går från söder till norr. Per Stenmarck tar upp Gunnar Wetterbergs artikel i Dagens Nyheter den 28 april, där denne framhåller vikten av att Sverige för sin ekonomiska tillväxt lockar till sig europeiska investeringar framför allt i Sydsverige. Jag anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för tillväxt. Regeringen har givit mig i uppdrag att göra en översyn av regionalpolitikens inriktning utifrån Sverige som en tillväxt och företagarnation. Arbetet med denna översyn pågår för närvarande. Översynen syftar till att regionalpolitiken på ett än bättre sätt än hittills skall stimulera tillväxt. En hög nationell tillväxt förutsätter att alla regioner i landet bidrar till den. I arbetet att upprätta Sverige som en tillväxtnation krävs att fler regioner än Skåne bidrar. Det är regeringens uttalade mål att alla regioner skall bidra till detta. I fråga om behovet att anpassa regionalpolitiken till en situation där tillväxten inte tas för given delar jag således Per Stenmarcks uppfattning. Däremot går det inte att koncentrera insatser till de områden som har kortaste avståndet till kontinenten. Frågan om regeringen är beredd att låta de statliga investeringarna i ökad utsträckning gå till södra Sverige överraskar mig. Under det gångna året har riksdagen mottagit flera propositioner med förslag till stora investeringar i södra Sverige. I den nyligen framlagda infrastrukturpropositionen har med olika hänsyn, bl.a. tillväxt, för en tioårsperiod fördelats 88 miljarder kronor på olika investeringsprogram. Fördelningen av medel till stora objekt faller i stor utsträckning på södra Sverige. Jag kan som exempel nämna att för E4 genom Skåne uppgår kostnaden till ca 5 miljarder kronor och för Ett syfte med framtida statliga investeringar måste vara att de skall leda till god tillväxt i hela landet. Det regeringen sysslar minst med i regionalpolitiken är att fördela investeringsstöd. miljarder kronor. Sett i relation till hela statsbudgeten är investeringsstödet mindre än Av dessa 2,5 miljarder faller inte hela beloppet på norra Sverige. Det s.k. länsanslaget, dvs. anslaget för regionala utvecklingsinsatser, på ca 1 miljard fördelas till samtliga län efter graden av regionalpolitiska problem. Dock har det regionalpolitiska stödet i det enskilda fallet stor betydelse. Det kan bidra till att en bygd kan överleva med vad det innebär av fortsatt bruk av investerad infrastruktur, personliga nätverk osv. Per Stenmarcks andra fråga om vilka initiativ regeringen är beredd att vidta för att möjliggöra att det i Skåne bildas ett gemensamt regionalt organ är det egentligen civilministern som skall besvara. Efter samråd med henne har jag inhämtat följande. Kristianstads och Malmöhus läns landsting, Malmö kommun samt kommunförbunden i Kristianstads och Malmöhus län begärt att få bedriva försöksverksamhet med förändrad regional uppgiftshantering inom ett område som omfattar landskapet Skåne. Regeringen har överlämnat denna begäran till den parlamentariska regionberedningen. Om beredningen kommer fram till att det finns förutsättningar för en försöksverksamhet, skall ett förslag till uppläggning och geografisk avgränsning läggas fram. Ett eventuellt förslag skall redovisas senast den 1 oktober 1993.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaren på de frågor som jag har ställt i min interpellation. I går firade vi Sveriges nationaldag runt om i vårt land. Det kan synas motsägelsefullt att mot bakgrund av hela Sveriges bästa diskutera utvecklingen i olika regioner av vårt land. Det blir så lätt att var och en skall ta till sig av en krympande kaka. Själv tror jag att det gäller att dra nytta av och utveckla de fördelar som finns inom varje region. Först då kan vi utveckla det som är det gemensamma bästa. Jag inser att jag vänder upp och ned på den traditionella bilden av regionalpolitiken i den interpellation som jag har väckt. Men jag anser att detta är nödvändigt. Inte minst ändrade statsbidragsbestämmelser till kommunerna har under senare år kostat kommuner i södra Sverige mycket pengar. Ändå måste det förmodligen i stor utsträckning vara på det viset. Stora delar av Norrland utgör Europas mest utpräglade glesbygdsområde. Så kommer det att vara även i fortsättningen. För de människor som bor och verkar där är det nödvändigt med en fortsättning av de satsningar som har gjorts. Det är också ett av skälen till att detta är en av de mest prioriterade frågorna i de pågående EG-förhandlingarna. Min poäng är att det gäller att skapa förutsättningar för de delar av vårt land som har goda tillväxtmöjligheter, så att de får en rimlig chans att utvecklas. Det blir förmodligen i längden den enda möjligheten om vi vill att den kaka som vi skall fördela inte skall krympa, utan i stället växa. En fördel som Skåne och ingen annan region i vårt land har är närheten till kontinenten. Det borde vi utnyttja. Det gör vi dåligt i dag. Det är ett problem inte enbart för Skåne utan för hela vårt land. Wetterberg skrev för en dryg månad sedan sade många att Skåne och för den delen även Göteborgsregionen är starka nog att klara sig själva. Så är det säkert. Men det förutsätter ett antal saker. Den nuvarande regeringen har en historisk chans, men det gäller att ta den chansen och att göra det nu. Arbetsmarknadsministern hänvisar i sitt svar till infrastrukturpropositionen och till de satsningar som kommer att göras även i Skåne under de närmaste tio åren. Detta är positivt. Det vittnar om ett betydligt större intresse från den nuvarande regeringen än från den tidigare regerinen för att göra den typen av satsningar. Men om vi vill att Skåneregionen skall klara sig själv -- om man nu vill uttrycka det så -- krävs det ytterligare åtgärder. Det kräver att Malmö--Lund får en möjlighet att integreras med Storköpenhamn. Då kan vi gemensamt utveckla en av de starkaste regionerna i Europa kommunikationsmässigt, ekonomiskt, högteknologiskt, kulturellt och på annat sätt. Det förutsätter i sin tur en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Om bron skall börja byggas i år enligt planerna, förutsätter det att regeringen driver denna fråga. Jag vill understryka att detta är en satsning som kan ske utan att satsningar i andra delar av landet påverkas. Då kan vi bygga ihop ett område med universitetsstäderna Lund, Malmö, Köpenhamn och Roskilde, fyra stora sjukhus med avancerad medicinsk forskning och två moderna flygplatser som kan utgöra varandras komplement. Just denna närhet och detta samarbete kan vi tillsammans få glädje av. Då krävs det mindre av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i södra Sverige. Pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, om det skulle behövas sådana, kan gå någon annanstans. Detta förutsätter att vi får en möjlighet att se Skåne som en region och ha ett gemensamt regionalt organ. Här hoppas jag att den regionberedning som arbetsmarknadsministern hänvisade till skall leda fram till ett snabbt resultat och att vi snarast skall få möjlighet till den försöksverksamhet som arbetsmarknadsministern talar om i sitt svar.

Herr talman! Den här interpellationsdebatten har initierats genom en debattartikel av departementsrådet Gunnar Wetterberg i Dagens Nyheter i slutet av april, som talarna redan varit inne på. Gunnar Wetterberg är en modig man och vågade ifrågasätta gamla sanningar om regionalpolitiken. Han fick självfallet löpa gatlopp i medierna -- ingen hade väl förväntat sig något annat. I den regionalpolitiska debatten här i riksdagen den 5 maj dristade jag mig att säga att jag välkomnade Gunnar Wetterbergs inlägg. Det gjorde jag efter en lång dags debatt, där många talare fördömde Gunnar Wetterbergs synpunkter. Mitt inlägg, förstår jag, skulle jag nog ha behållit för mig själv, för jag blev vederbörligen utskälld av tre socialdemokratiska debattörer, stammande norr om Stockholm. Deras utbrott följdes häromdagen av ett liknande utbrott av en räcka s-politiker från landsorten mot Ingela Thalén och Anita Johansson, båda socialdemokrater. De båda s-politikerna från Stockholm vågade, precis som Gunnar Wetterberg, hävda huvudstadens intressen i Dagens Nyheter ''DN Debatt'', där för övrigt, herr talman, det mesta av debatten i Sverige i dag tycks förekomma. Herr talman! Det är med andra ord ett eldfängt område som Per Stenmarck har tagit upp. Arbetsmarknadsministern har sedan flera år en markerad Norrlandsprofil själv. Låt mig kommentera svaret genom att ge några skånska siffror. För mig är regionalpolitik mer än det rena regionalpolitiska stöd som vi ger här i riksdagen, de 2,5 miljarder som Börje Hörnlund talar om. Det handlar om den allmänna synen på decentraliserat beslutsfattande, arbetsmarknadsinsatser, satsning på utbildning och forskning, kultur, infrastruktur så som vägar och järnvägar. De siffror som jag via Riksdagens utredningstjänst fått fram visar att Skåne inom viktiga områden ekonomiskt missgynnas. Vi har fått mindre medel än vad som är proportionellt rimligt till väganslag när det gäller både driftskostnaderna och de kommande investeringsplanerna. På järnvägssidan är det något bättre. Dock skall sägas att de siffror som arbetsmarknadsministern nämner gäller tio år och dessutom är fortsatt osäkra. Det handlar om planeringsramar. Vad gäller stödet till högre utbildning och forskning har Lunds universitet, Nordens största universitet, också haft problem med att hävda sin ställning i första hand gentemot Stockholm och Uppsala. På kulturområdet är det en liknande tendens. En mycket stor del av det statliga kulturella anslaget går till nationella institutioner i Stockholm. Vi har därför från Folkpartiets sida i flera år föreslagit att nationalscener faktiskt också skall kunna ligga utanför Stockholm, t.ex. i Malmö. Operan och Dramaten får ett proportionellt mycket större anslag till sina insatser än vad man får till regionala kulturella institutioner. Per Stenmarck var inne på att statsbidraget till kommunerna också är en faktor som missgynnat södra Sverige. Herr talman! Jag vill inte med dessa siffror gnälla -- jag förstår att det kan uppfattas så. Jag försöker bara ge en någorlunda mer rättvisande bild än vad som ibland framställs. Det är inte heller så att arbetslösheten slår hårdare i norra Sverige. I Helsingborg och Malmö är procentandelen arbetslösa faktiskt högre än i flera av de s.k. skogslänen. Att antalet arbetslösa numerärt dessutom är högre gör enligt min mening problemen ännu svårare och skulle möjligen göra att vi borde ge mer extra arbetsmarknadsmedel till storstäderna. Om jag har förstått siffrorna rätt har endast Norrbotten högre arbetslöshet än Malmö för närvarande. 9,8 % är den i Malmö. Närmare 11 000 peroner är öppet arbetslösa. Hela 30 000 personer är öppet arbetslösa i Malmöhus län. I en omdiskuterad rapport i anslutning till Produktivitetsdelegationen framgår att satsningar på infrastrukturen inte ger lika mycket i produktivitetsökningar, var helst man satsar medlen. Det är en ganska självklar slutsats, tycker jag. Rapporten kan bäst sammanfattas genom: Bygg där det lönar sig bäst. Initialt ger varje satsad krona mer i utdelning, om pengarna satsas där människor bor samt där företag och utbildningstillfällen finns. Herr talman! Jag vet att detta är en känslig fråga. Även om man nu kritiserar dessa slutsatser, behöver man väl inte hamna på den motsatta linjen som innebär mindre medel till de tätbefolkade regionerna, t.ex till Skåne. I Skåne behövs satsningar på infrastrukturen. Det är bra för Skåne och det är bra för Sverige, vilket ju också Gunnar Wetterberg var inne på. Vi kan ändå inte komma ifrån att Skåne tveklöst ligger där det ligger, dvs. närmast Europa. Vi vill dock inte gynnas framför andra, arbetsmarknadsministern, men vi vill inte heller missgynnas. Och vi vill också i högre grad än i dag själva få bestämma hur pengarna används i vår egen region, vilket bl.a. betyder att Öresundsbron inte får fördröjas på grund av oenighet inom regeringen. Jag rekommenderar arbetsmarknadsministern, och kanske också Marianne Andersson, att läsa Andersons bok om Öresundsregionen, som visar vilken tillväxtkraft som finns i en sammanhållen region, Skåne och Sjaelland. Här finns kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet. De båda professorerna bedömer att bara integrationen av Sjaellands och Skånes marknad för produktionsservice och sjukvård ger en beräknad integrationsvinst om 65 miljarder kronor i 1990 års penningvärde. Och då är Öresundsbron en förutsättning, arbetsmarknadsministern. Avslutningsvis vill jag fråga arbetsmarknadsministern om han delar synsättet att en ökad integration mellan Skåne och Sjaelland är positivt för tillväxten, inte bara för Skåne utan också för övriga Sverige. Jag vill också fråga om arbetsmarknadsministern är beredd att i regeringen stödja den skånska framställan om att Skåne skall få bli ett frilandskap med ökande regionalt självstyre samlat i ett gemensamt organ för hela Skåne -- jag vill kalla det för ett Skåneparlament. Börje Hörnlund är ju själv en gammal regional och landstingspolitiker.

Herr talman! När båset är tomt, bits hästarna. Eller: När regeringen kör landet i botten, ställs regioner mot varandra. Det finns anledning att ställa de grundläggande frågorna om varför vi har en regionalpolitik i Sverige. Vad var det som hände under 60-talet, då den moderna regionalpolitiken föddes? Industrins uppgång medförde då en strukturomvandling från jord och skogsbruk till industri, från lands och glesbygder till tätorter, större städer, och till Sydoch Mellansverige. Vi socialdemokrater ställde oss frågan: Ville vi ha den här utvecklingen med alltmer av koncentration? Svaret blev nej. Vad kunde vi göra åt saken? Svaret blev att vi genom en regionalpolitik kunde försöka att göra någonting åt det hela. Regionalpolitiken skall ge människor en chans att arbeta och bo i hela landet. Då måste man kompensera för de nackdelar som marknadsekonomin medför, dvs. regionalpolitiken skall korrigera marknadskrafterna vilkas drivkraft är vinst. Därför lokaliserar sig företag och annat där vinsten blir störst. Vilka är då nackdelarna? Vad är det som gör att förutsättningarna för att arbeta och bo inte är desamma i Stockholm som i t.ex. Alsen? Jo, det är bl.a. avstånd, gles befolkning och klimat. Det är faktorer som gör att det blir dyrare att erbjuda service och att det blir mindre lönsamt att investera och producera. Regionalpolitiken skall alltså motverka dessa faktorer, dvs. den skall motverka långsiktiga nackdelar, inte tillfälliga om än besvärliga konjunktursvängningar. I dag håller båset på att bli tomt. Det är helt uppenbart, när man lyssnar till den här debatten och också till den debatt som förs i medier. Arbetslösheten är hög i Stockholm och i södra Sverige, men inte på grund av långsiktiga konkurrensnackdelar, utan på grund av att det förs en felaktig ekonomisk politik. Därför vill jag uppmana dem från den borgerliga sidan som har framställt interpellationer i den här frågan och också deltar i debatten att de skall angripa grundorsaken, nämligen den borgerliga regeringen och dess felaktiga ekonomiska politik, inte regionalpolitiken. Av ministerns svar och av det som mina meddebattörer sade blev jag litet orolig. Det står i svaret på s. 1 fjärde stycket: ''Regeringen har givit mig i uppdrag att göra en översyn av regionalpolitikens inriktning utifrån Sverige som en tillväxt och företagarnation.'' Vidare sade arbetsmarknadsministern att hela Sverige skall bidra till tillväxten. Men när jag hörde de båda föregående talarna, stämmer inte detta riktigt. Båda två har den uppfattningen att det bara är vissa regioner som kan skapa tillväxt. Per Stenmarck sade t.ex. att man måste ge södra Sverige en rimlig chans om inte hela kakan skall krympa. Det tycker jag är en ganska klar signal om att han och -- som jag antar -- andra företrädare för Moderata samlingspartiet inte anser att hela Sverige kan hjälpa till med tillväxten. Det betyder att det blir tillväxt där det finns möjligheter -- dvs. Olle Schmidt sade: Bygg där det lönar sig. Då blir jag litet orolig, speciellt med tanke på sammansättningen av det regionalpolitiska rådet, som arbetsmarknadsministern nu diskuterar med. Regionalpolitiska rådet består inte av några politiker utan -- som arbetsmarknadsministern sade -- av generaldirektörer, landshövdingar och industriledare. Jag blir orolig, därför att jag har suttit i en statlig styrelse tillsammans med sådana här herrar. I denna styrelse var det uppenbart att synsättet var detsamma: Ge norrlänningarna några hundra tusen så att de kan flytta ned till södra Sverige. Då blir det tillväxt. Jag undrar om arbetsmarknadsministern vill utveckla detta ytterligare. Jag vill också ha svar på frågan om huruvida hela regeringen står bakom synsättet att hela Sverige skall bidra till tillväxten. Av företrädarna från Skåne kan man kanske äntligen får svar på frågan: Blir det någon bro? Kan ni ena er kring ett beslut i regeringen?
Innan jag överlämnar ordet till arbetsmarknadsministern, vill jag för undvikande av missförstånd meddela att denna interpellationsdebatt självfallet fullföljs. Vi avslutar alltså interpellationsdebatten innan vi går in på debatten om utbildningsutskottets betänkande.
Herr talman! Det regionalpolitiska forskningsorganet gjorde 1985 en analys över hur statsbudgetens totala medel fördelades inom olika områden. Man summerade också hur mycket som gick till varje region. När det gäller Malmöhus län gick det mycket pengar till kvalificerad utbildning och forskning. Ändå var regionen sammantaget budgetmässigt en gynnad region. Det här var 1985, men det som en gång har anslagits brukar inte försvinna, även om det brukar gå litet fram och tillbaka med anslagen. I mitt förra interpellationssvar nämnde jag att den främsta orsaken till att Västernorrlands län låg ett par tusenlappar över var att det gick mycket stora pengar till arbetslöshet. Samtliga debattörer är nog eniga om att man vill gärna slippa den typen av inkomst, när det gäller både länet och vi som betalar ut den. Regionalpolitik har i denna debatt utvidgats till att bli mycket mer än regionalpolitik. Rent anslagsmässigt rör det sig om 0,5 % av statsbudgeten. Men det är riktigt att också resten av statsbudgeten har stor regionalpolitisk betydelse. Jag ser gärna att man har ett totalperspektiv i dessa sammanhang. Inte minst vägar, bra och snabba järnvägar, perfekta moderna teleförbindelser tillsammans med forskning och utbildning betyder väldigt mycket för all utveckling. Där har man de verkligt tunga bitarna, tillsammans med det enskilda initiativet, när det gäller utveckling. Margareta Winberg använde ett allmänt politiskt språkbruk. Hon talade om vem som kör landet i botten och vem som inte gör det. Denna regering rår inte för den internationella lågkonjunkturen. Alla ekonomer är eniga om att den våldsamma spekulation och den kapitalförstöring som skedde i slutet av 80-talet, när vi dessutom prisgett oss till världsmarknaden. Jag vill inte säga att det var den regering som då regerade som rådde för detta, men det var i varje fall inte den nuvarande regeringen som regerade och som helt och hållet rår för detta. Gunnar Wetterberg kom med en andra artikel, Olle Schmidt. Den var väsentligt mjukare. Han var där i princip inne på att alla regioner behöver utvecklas positivt. Det är jag för min del helt och hållet övertygad om. Jag går faktiskt ett steg längre. Jag tror att det är viktigt att också komplettera de mindre, lokala arbetsmarknaderna, som inte kan lösa sina problem genom pendling, så att de blir robustare och bättre. Det ger tillväxt. Det sades att jag skulle vara en Norrlandsprofil. Jag påstår med bestämdhet att jag agerar för hela riket. Jag har i denna riksdag i femton år representerat mitt hemlän Västerbotten. Det går lika bra i regeringen, men då representerar jag alla länen. Åke Anderssons plan nämndes här. Jag vill inte tala så mycket om den. Han tillhörde det regionplanegäng i Stockholm som såg en sådan tillväxt att Sverige kom upp i 30 miljoner invånare. Allt är inte riktigt i all planering, utan totalen måste summeras någon gång. Jag har tittat i boken, och det finns mycket att ta till sig även där. Det har bildats ett antal tjänsteföretag. Jag vill avslutningsvis nämna detta. Det talar för helalandettänkandet. De har bildats i Blekinge, Jämtland, Dalsland och litet här och där, och ibland i mycket små orter. Det som märks när dessa nu summerar sin verksamhet efter 1--4 år, de har inte hållit längre tid, är att produktiviteten har förbättrats markant. Man nämner ofta siffror på Det är den nya teknikens förtjänst att det går att arbeta på detta sätt. Det är ett stort gemensamt intresse. Jag vill avslutningsvis säga att vi har allt att vinna på att alla regioner utvecklas.
Herr talman! Jag vill först göra ett par kommentarer till det Marianne Andersson sade. Nej, jag tror inte att enbart satsningar i Skåne är det enda som hjälper. Jag vill inte att det skall framgå av denna debatt. Men jag tror att satsningar där är nödvändiga om vi skall få en positiv utveckling för hela Sverige. Margareta Winberg säger att företagen lokaliserars där vinsten bli störst. Jag tror att det var ungefär så hon uttryckte det. Problemet är att lokaliseringen därmed normalt sett inte har skett i Sverige under en lång följd av år. Så har det varit i decennier. Det är egentligen inte något som man över huvud taget kan skylla den nuvarande regeringen. Det beror till allra största delen på decennier av misskötsel av svensk ekonomi. Detta måste den tidigare regeringen bära det huvudsakliga ansvaret för. Det finns tendenser till att utvecklingen nu börjar att svänga så smått. Skåne kommer -- för att nu återgå till den ursprungliga debatten -- att få ett strategiskt läge i en framtida storregion, där även Köpenhamn, Storsjällandsområdet, Mecklenburg-Vorpommern samt Schleswig-Holstein i Tyskland och kanske några områden till ingår. Men då måste vi precis som de andra göra de nödvändiga satsningarna. Annars riskerar vi att hamna utanför. De hamnar inte utanför, men vi riskerar att göra det. Det behövs en politisk vilja för att kunna förverkliga detta. Den viljan behövs nu om Sverige skall kunna försvara sin plats som ledande industrination i norra Europa. Hela Sverige skulle tjäna på att Skåne fick en viktig roll i den framtida storregionen runt södra Östersjön. Man inbillar sig fortfarande i den politiska debatten att Skåne är någon sorts överhettat område. Så är det inte. I dag är arbetslösheten hög i Malmö. Medelinkomsten är liksom utbildningsnivån låg. Den offentliga sektorn dominerar sysselsättningen. De traditionella industrierna är borta. Olle Schmidt belyste detta tidigare på ett utmärkt sätt. Allt detta vet givetvis arbetsmarknadsministern. Men det kommer ofta bort i den allmänna debatten. Det finns en framtid i ett radikalt utnyttjande av det geografiska läget och en möjlighet att i ett gemensamt regionalt organ få se hela Skåne som en helhet. Förståelsen för det sista ser jag som det bestående positiva i arbetsmarknadsministerns svar.
Herr talman! Jag anser att arbetsmarknadsministern har gjort ett bra arbete, och det vill jag gärna säga till arbetsmarknadsministern. Jag var kanske litet oroad inledningsvis, men jag anser att arbetsmarknadsministern företräder hela Sverige. Däremot är jag understundom litet oroad över att arbetsmarknadsministern med sin skicklighet att argumentera lyckas övertyga regeringen att en större del av de satsningar som rimligen skall spridas rättvist över landet går till Norrland. Den debatten får vi i så fall ta här, och den kan möjligen också föras med de övriga regeringspartierna. Om man skall få ut mesta möjliga av pengarna på snabbaste möjliga tid är det av vikt att man satsar dem strategiskt. Det har funnits en tendens till att man har spritt ut pengarna utan att ha haft den strategiska överblicken. Nu har man i ökande grad en sådan, och det tycker jag är bra. Jag vill för att några missförstånd inte skall råda säga att jag själv är uppfödd i glesbygd. Jag talar inte målet, så skåning jag är. Jag har full förståelse för att hela Sverige skall leva, och jag stödjer också den delen i regeringsförklaringen. Men problemen i storstadsområdena -- och det vet arbetsmarknadsministern -- blir väldigt mycket större när arbetslösheten blir så hög som den är i exempelvis min hemstad Malmö. Jag har själv suttit i socialnämnden i Malmö under flera år. De sociala problemen blir mycket tunga att klara av. Därför delar jag den uppfattning som länsarbetsdirektören i Malmö har. Vi kanske behöver ytterligare insatser för att klara problemen. Vi blir oroade när man från Stockholms horisont och från regeringen tövar med så strategiskt viktiga frågor som just frågan om Öresundsbron är. Jag vill till Margareta Winberg säga, att man inte skall ropa alltför högt om vem som bär ansvaret för hur läget ser ut i Skåne, i Malmöhus län och i min hemstad Malmö. Socialdemokraterna bär ett oerhört stort ansvar för detta, och det tror jag att Margareta Winberg vet. Under fem år sedan 1921 har staden styrts av andra än socialdemokrater. När det gäller frågan om telekommunikationer och annat kan göras en jämförelse. I ett samlat Skåne-- Själland tas 16 kontakter per telefon, till största delen med Stockholm. Av dessa 16 tas 1 kontakt över Öresund. Det gör att vi måste förbättra kontakterna. Man löser inte problemet med kontakterna enbart genom att tala i telefon eller att skicka telefax. Det gäller också att mötas människor emellan. Även i detta sammanhang är bron väsentlig. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern kommer att stödja oss och civilministern i de propåer som nu kommer, så att vi får ett gemensamt organ i Skåne.
Herr talman! Det är viktigt att skilja på två saker i debatten för att man inte skall få denna motsättning mellan norr och söder samt mellan storstad och landsbygd. Man måste inse att det finns långsiktiga problem som beror på faktorer vilka inte naturligen går att ändra på. Jag inledde med att säga att det handlar om gles befolkning, kallt klimat och långa avstånd. Den andra delen är kortsiktiga konjunkturberoende nedgångar. Det är vad ni enligt min mening nu talar om när det gäller Malmö, och vi har tidigare hört detta när det gäller Stockholm. Jag är övertygad om att det också skulle kunna gälla för Göteborg. Det betyder inte att vi som bor på annat håll i landet är emot att dessa tre större städer skall utvecklas. Självfallet behöver Sverige både stora städer och landsbygd eller glesbygd. Men när man börjar blanda in regionalpolitiken när det gäller storstäderna börjar jag som landsbygdsbo och glesbygdsbo att reagera. Då kommer man ifrån den tanke som fanns från början om vad vi skulle ha regionalpolitiken till. Dessa städer får stöttas på något annat vis. I flera inlägg, och inte minst i arbetsmarknadsministerns eget inlägg, skriver man sig fri från ansvar för utvecklingen. Jag hävdar bestämt att den nedgång som vi nu kan se i storstäderna och i landet i övrigt hänger ihop med en felaktig ekonomisk politik. Jag vill för den delen inte förneka att det också är fråga om en internationell konjunkturnedgång. Men regeringen kan inte friskriva sig från att vi i dag har en arbetslöshet på 7,7 % och att 320 000 jobb har försvunnit sedan den nuvarande regeringen tillträdde och att det för tredje året i rad saknas tillväxt. Det beror inte enbart på faktorer utom nationen. Regeringen får nog ta på sig en del av den skulden. Jag tycker inte att jag fick svar på mina båda frågor. De inlägg som båda mina meddebattörer nyss gjorde visar att jag måste upprepa frågorna. Finns det någon skillnad i synsätt när det gäller tillväxten? Den frågan återkommer ständigt. Jag är inte någon motståndare till att vi skall ha tillväxt. Visst skall vi ha det. Men finns det hos regeringspartierna en skillnad i synen på hur tillväxten uppstår och var den uppstår? Olle Schmidt sade här att han ansåg att man hade spritt ut pengarna och inte varit särskilt strategisk, men att det nu börjar ordna till sig, dvs. att det är bra när man nu får väldigt mycket pengar till järnvägar och vägar i södra Sverige. Är det där tillväxten kommer att finnas, eller är det i hela landet? Slutligen anser jag att det är mycket oroande att denna debatt försiggår nu, med tanke på de EG förhandlingar som just skall inledas om regionalpolitiken. Vi har allt behov av enhet om vi vill uppnå ett acceptabelt förhandlingsresultat.
Herr talman! Jag skall vara mycket försiktig i detta inlägg. Vi får se om det ger utbildningspolitikerna en möjlighet att starta sin debatt. Jag börjar bakifrån. Jag har i dag sänt för översättning det dokument om regionalpoltik som Ulf Dinkelspiel skall ha med sig till EG. Det har varit föremål för ett omfattande samråd. Det är inte för mycket sagt att vi menar att vi skall kunna bedriva egen regionalpolitik av minst samma omfattning som i dag. Självfallet ställer vi höga krav också beträffande EG:s strukturfonder. Detta blir inom kort offentligt. Jag vill besvara Margareta Winbergs fråga med att säga att de båda regeringsförklaringar som är upplästa för riksdagen innehåller långtgående formuleringar om att hela landet skall växa och utvecklas. Det arbetar hela regeringen med. I ett och annat interpellationssvar kan kanske någon gång slinka igenom något parti som ger ett annat intryck, men det gäller inte regeringsförklaringen. Sedan ställde också Margareta Winberg en fråga om regionalpolitiken. Marianne Stålberg lämnade i och för sig riksdagen och sitt representationsskap för Jämtland för något år sedan. Men jag är rätt övertygad om att hon har kvar sina grundläggande åsikter om regional utveckling.

Det är ingen lätt uppgift. Det är många som skall in på arbetsmarknaden. Men det är en övergripande politisk uppgift att så sker. Jag är mycket medveten om att Malmöregionen och Skåne i stort inte är ett överhettat område i dag, det är inget område. Men jag är lika övertygad om att närheten till EG och närheten till väldigt mycket folk i denna region gör att det finns andra regioner i Sverige som på sikt har skäl att vara något mer oroliga än Malmöregionen. I det korta perspektivet är det bekymmersamt just på grund av att vi har en arbetsmarknad som inte är som den skall vara av flera orsaker. Vi har att tillsammans arbeta för att det blir en tillväxt i alla regioner. Därmed får Sverige en god tillväxt och en bättre arbetsmarknad för alla.

Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera att regeringspartierna i den här principiellt mycket viktiga debatten företräds av tre moderater och två nydemokrater. Centern, Folkpartiet och kds lyser av någon anledning med sin frånvaro. Peter Drucker att kunskap blivit den centrala nyckelkällan som inte känner några gränser. Nya nätverk av kunskap återskapar betydelsen och källorna för välfärd och maktens realiteter. Om kunskap tillämpas på redan existerande processer, tjänster och produkter handlar det om produktivitet. Den kan i och för sig förbättras. Om kunskap däremot tillämpas på det nya är det frågan om innovation. Det finns anledning att erinra om att Sverige i ett internationellt perspektiv genom åren satsat stora resurser på forskning och utveckling. Från mitten av 80-talet sjönk emellertid det svenska näringslivets forskningsinsatser. Trots att de statliga insatserna ökade under samma period sjönk den samlade forskningsandelen av BNP från ca 3 % till Vårt land har haft sin styrka i grundforskning, men inte satsat tillräckligt med resurser på forskning och utveckling som leder till industriell tillämpning. Vi har inte lyckats åstadkomma den produktförnyelse som är en förutsättning för en positiv ekonomisk utveckling. För att kunna genomföra en sådan förnyelse krävs en förstärkning av insatserna för forskning och teknikutveckling med ökad inriktning på just industriell tillämpning. Samverkan mellan forskarsamhället och företagen måste utvecklas. Mot den bakgrunden kan vi dela mycket av den kunskapssyn som även präglar den senaste forskningspolitiska propositionen.

Vi har anledning att reagera mot de ideologiska övertoner som numera präglar borgerlig utbildnings och forskningspolitik. Det hittills allvarligaste uttrycket för denna politik är att regeringen valt att ta pensionsmedel i anspråk för att finansiera forskningen. Slakten av de s.k. löntagarfonderna, dvs. i realiteten fem pensionsfonder, har blivit överordnad forskningen. Den relevanta fråga man då måste ställa sig är hur det skulle ha gått med viktiga framtidssatsningar på forskning och utveckling om inte dessa pensionsfonder funnits att tillgå. Vår grundläggande syn är att forskning och utveckling är en angelägenhet för hela samhället. Den är så viktig att budgetmedel bör tas i anspråk för att utveckla detta område. Vi anser också att det är angeläget att bygga vidare på den framgångsrika demokratiska struktur som grundlagts för svensk forskning. Vår uppfattning är väl förankrad i det svenska forskarsamhället. Rektorn vid Linköpings universitet, Sven Erlander, uttryckte saken klart och koncist vid den hearing om s.k. stiftelsehögskolor som utbildningsutskottet anordnade den 13 maj. Han sade: ''Högre utbildning och forskning är ett ansvar för regering och riksdag.'' Bakgrunden till dagens beslut är att landets 34 högskolor erbjöds att bli privatiserade i stiftelseform med allmänna pensionsmedel. Bara tre ville, och endast två får bli det. Detta kallar utbildningsministern för en tredjedel -- det står faktiskt så i protokollet från nämnda hearing -- av en reformstrategi för fria universitet och högskolor. Han beklagar samtidigt om någon tredjedel skulle försvinna. ''Då skulle hela pallen bli halt'', säger han. Är inte detta ganska fantastiskt? Hela det internationellt uppmärksammade och prisade svenska forskningssystemet skulle drabbas av hälta om inte Moderaterna i dag får igenom sitt ideologiska projekt att med pensionsmedel och statliga garantier helprivatisera två av trettiofyra svenska högskolor. För att hämta näring och bäring för sitt nyliberala experiment söker sig statsrådet tillbaka i tiden, närmare bestämt till Bolognauniversitetets tillkomst år 1088. Närmare nutid än Berlinuniversitetets tillblivelse år 1810 kommer han aldrig. Propositionen är på många sätt unik i sitt slag. Närmare beredning och analys av förslaget saknas. Förslaget har aldrig varit ute på remiss. Socialdemokraterna har förvägrats den remiss som riksdagsordningen förutsätter. Det skulle leda till avsevärt men, bl.a. genom osäkerhet i förhandlingsarbetet mellan departementet och berörda högskolor. Detta är rent nonsens. I nr 5 av KTH-Nytt säger rektorn vid Tekniska högskolan följande: ''Det skall ske en remissbehandling på KTH av ett färdigförhandlat stiftelseförslag.'' Vi vet att det inte är färdigbehandlat. Han fortsätter: ''Det var förhoppningen att denna skulle kunna uppskjutas till tidiga hösten 93 för att inte belasta högskolan ytterligare under det intensiva arbetet med organisationen under våren.'' Det är uppenbart så att bland berörda högskolor uppfattas denna överdrivna nit att påskynda arbetets handläggning som en belastning. Rektorn anser vidare i samma artikel att innebörden av propositionen är oklar. Det gäller bl.a. pensionsåtagandena, men även fastighetsövertagandet. Dagens beslut innebär inget ja till stiftelser, utan bara ja till fortsatta förhandlingar med tre högskolor som är villkorat positiva och som ser problemen. Mina frågor till den borgerliga utskottsmajoritetens företrädare är följande. När fattade riksdagen senast ett beslut på så lösa grunder? Varför kan vi inte vänta med ett ställningstagande tills det föreligger ett färdigförhandlat förslag? Vad är det för särskild händelse som skall ske under 1994 och som regeringen är så till den milda grad rädd för, att man till varje pris vill driva igenom ett ofullständigt projekt på behörigt avstånd från detta datum? Regeringen talar om förnyelse, men bygger nu detta resonemang krig en organisationsform, stiftelsen, som är förlegad i ett modernt samhälle. Den här organisationsformen borde inte få förekomma i fråga om näringsverksamhet, och den är mycket olämplig i fråga om utbildning. Det tilltänkta femtonåriga, oåterkalleliga stiftelseavtalet är också unikt i sitt slag. Detta avtal gör det omöjligt för landets folkvalda parlament att genomföra de förändringar i verksamheten som nya förutsättningar bl.a. vad gäller ekonomin kan komma att kräva. Avtalet är, som framgick i tidigare nämnda hearing, klart diskriminerande mot landets övriga högskolor. I en artikel i Nerikes Allehanda tillbakavisar utbildningsutskottets ordförande Ann-Chatrine Haglund kritiken mot oåterkalleligheten genom att göra en jämförelse med de s.k. löntagarfonderna. Men snälla fru Haglund, löntagarfonderna avvecklas ju i dag med ett enkelt riksdagsbeslut. Unckelfonderna, Unckelstiftelserna, eller vad vi nu skall kalla dem, kan inte avvecklas i demokratisk ordning förrän om 15 år. Tala om socialistisk konfiskation och att styra människorna i socialistisk riktning! Det är ni som är på väg att genomföra den verkliga konfiskationen av pensionsmedel och att klavbinda medborgarnas demokratiskt valda organ i 15 år. Är detta, Ann-Chatrine Haglund, demokrati? Vid den tidigare nämnda offentliga utfrågningen i maj bekräftade juridisk expertis på punkt efter punkt den försvagade ställning som studenter och lärare får i de slutna ordenssällskap som stiftelsehögskolor kommer att bli. Bl.a. blir det väsentliga inskränkningar i den offentliga insynen. Den valförsamling som skall utses skall i en andra omgång fönya sig själv. Det står inget i propositionen på vilket sätt. Studenterna och de anställda har ingen nomineringsrätt. De kallas för särintressen. Studenter, lärar och anställda är särintressen i den borgerliga terminologin. Men vad kallas, fru utskottsordförande, de intressen, i form av det svenska näringslivet, som kan förväntas bli starkt representerade i stiftelserna och dess underliggande aktiebolag. Är det möjligen ''inga särintressen'', eller kan vi få någon borgerlig beteckning på dem? Det förtjänar att understrykas att stiftelserna skall vara ägare till bl.a. högskoleaktiebolag som skall driva själva verksamheten. Alla vet ju att aktiebolag inte ger tillnärmelsevis den insyn och rätt att ta del av handlingar som i dag gäller inom hela högskolevärlden. I samband med en utfrågning om forskningspolitiken i utbildningsutskottet sades klart från departementets sida -- det var i diskussionen om öronmärkta resurser till mindre och medelstora högskolor -- att de inte ville ta ställning. Det kommer definitivt inte att byggas upp nya fakulteter och fasta forskningsresurser vid de mindre och medelstora högskolorna. Jag antecknade noggrant vad två företrädare för utskottet sade vid det tillfället. Ordföranden Ann Chatrine Haglund sade att det i dag inte finns några resurser för att bygga upp nya fakulteter. Ledamoten Margitta Edgren, folkpartiets representant, sade att det finns inte något behov av att bygga upp nya fakulteter. Det var då det. Det dröjde några veckor, sedan kom den beryktade propositionen om stiftelsehögskolor. Edgren, skall nu en ny fakultet i form av en internationell handelshögskola byggas upp i Jönköping, när denna typ av utbildning med stark internationell inriktning redan finns i Växjö? Stiftelserna skall tillföras kapital i form av börsnoterade aktier. Först utlovades en avkastning på detta kapital på upp till 75 miljoner kronor. Det löftet har frångåtts i propositionen. Enligt senare besked från utbildningsministern, som det uttrycks i KTH-Nytt 4/93, är avkastningens storlek helt och hållet beroende på hur stiftelsens börshandel lyckas. Vi har fått besked om att det nu inte bara är fråga om utbildning och forskning för mångfald och kvalitet som de svenska högskolorna skall syssla med. Deras framgångar blir nu beroende av hur skickliga de är på börsen och i att spekulera i aktier. Direktavkastningen på aktier är för närvarande ca 2 %. Om kurserna stiger, vilket de har en tendens att göra, sjunker direktavkastningen ytterligare. De 75 miljonerna har nu krympt till 20 miljoner. Börskapitalet rör sig om 1 miljard kronor. Är det verkligen i egenskap av börshandlare som berörda högskolor skall bygga upp en långsiktig och stabil utveckling av forskning och utveckling på internationell toppnivå? Det vore värdefullt att få besked på den punkten i dag. Erbjudandena är inte realistiska. De saknar ekonomiska förutsättningar. Detta sade, efter ett av utbildningsministerns många utspel i stiftelsefrågan, Centerns dåvarande utbildningspolitiker Larz Johansson i riksdagsdebatten 14 december i fjol. Nu är Johansson utnämnd till generaldirektör av regeringen. Det är en händelse som ser ut som en tanke -- speciellt med tanke på den förmåga till självständighet och till ett visst behövligt motstånd mot alltför djärva förändringar på utbildningspolitikens område som uttalas från Är det med denna utnämning dags att skriva en nekrolog över Centerns utbildningspolitik?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

Herr talman! Jag kan i mångt och mycket instämma i den kritik som Bengt Silfverstrand har riktat mot det betänkande vi nu skall behandla. Jag vill lägga till några principiella aspekter. Vad som händer i och med att vi fattar detta beslut är att riksdag och regering avhänder sig det politiska, demokratiska inflytandet över en del av högskolepolitiken. Det är allvarligt sett ur flera aspekter. Det är allvarligt ur den aspekten att det måste finnas ett nationellt ansvar för den samlade högskolepolitiken. Högskoleutbildningen är avgörande för vår utveckling som kulturnation framöver. Det är också allvarligt ur demokratiaspekt. Inte bara de som är inne i verksamheten har rätt att ställa krav på politiskt och demokratiskt ansvar för verksamhet som bestrids helt eller delvis med skattemedel. Förslaget har inte ens några bra ekonomiska förtecken. Bengt Silfverstrand utvecklade hur dessa högskolor nu kommer att bli beroende av börsens utveckling. Vi i Vänsterpartiet menar att den interaktion, den positiva konkurrens och det samarbete som högskolorna i Sverige måste utveckla är fullt möjligt utan att man inför denna typ av hybrider. Vi förordar ett ökat samarbete mellan högskolorna. På det viset skulle man utnyttja de tillgängliga ekonomiska resurserna på ett mycket bättre sätt. Jag skulle vilja höra vad utbildningsministern har att säga till de högskolor som nu ställs utanför, som under många år har utvecklat en högtstående kvalitet både inom utbildning och forskning. Vad har Per Unckel att säga till högskolorna i Örebro, Vi hade en utskottsutfrågning om detta med stiftelsehögskolor. Det framgick tydligt att denna konstruktion kommer att leda till en ytterligare byråkratisering inom högskolan. Man skulle genom avtal och andra statuter försöka garantera den offentlighetsprincip som i dag gäller de statliga högskolorna. Varför gå denna bakväg? Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Vi behandlar i detta betänkande den tredje delen av regeringens reformstrategi när det gäller den högre utbildningen, en reformstrategi som syftar till att stärka både Sveriges konkurrenskraft och den enskilda medborgarens möjligheter. I betänkandet finns också lagförslaget om att högst 11,7 miljarder från avvecklingsstyrelsen -- dvs. de forna löntagarfondspengarna -- skall överföras till högst fem stiftelser. Det är alltså en mycket kraftfull satsning. Tre av dessa, forskningsstiftelserna, debatterades i förra veckan. Jag går inte in på det nu. Det första ledet i strategin för den högre utbildningen är att ge ökad frihet och skapa incitament för utveckling och kvalitet inom statliga universitet och högskolor. Det andra ledet är att besluta om fasta och entydiga regler för relationerna mellan staten och fristående universitet och högskolor. Examensrätten för vissa fria högskolor prövas just nu, och besked kommer inom kort. Det tredje är således ett förändrat, ickestatligt, huvudmannaskap för vissa universitet och högskolor där statsmaktens rätt att ensidigt styra ersätts med en relation grundad på avtal. Det är en vitaliserande strategi. Den medför en frigörelse som stimulerar initiativ, förändringsarbete och profilering. Den gör att alla i högskolevärlden -- studerande, lärare, forskare, administratörer -- får dels ökade möjligheter att välja, profilera och förändra, dels ökade krav på sig. I detta ligger en oerhörd dynamik och utveckling. I propositionen pekar utbildningsministern på fyra faktorer av särskild betydelse i vår omvärld, nämligen snabbheten i kunskapsutvecklingen, det ökade kunskapsinnehållet i såväl varu som tjänsteproduktionen, den ökade komplexiteten i samhälls och kunskapsutvecklingen samt den tilltagande internationaliseringen. Dessa fyra faktorer understryker vikten av att utbildningsväsendet går mot flexibilitet och mångfald eftersom detta är drivkrafter för hög kvalitet. Det leder till att den strategi som regeringen föreslagit och som utskottsmajoriteten ställt sig bakom är nödvändig. Strategin är en del av det nationella ansvaret. Med de beslut riksdagen tidigare fattat har en betydande frigörelse skett från den hårda centralstyrning som så länge präglat den högre utbildningen i Sverige. Vårt land är faktiskt ganska unikt när det gäller statens dominans över universitet och högskolor. Att nu överföra två statliga universitet och högskolor i stiftelseform och att högst 1,7 miljarder kronor överförs av de forna löntagarfondspengarna för att möjliggöra detta, är ytterligare ett steg mot frigörelse i institutionella former och innebär således ytterligare steg mot den dynamik och flexibilitet som är så nödvändig för att främja stärkt kvalitet och stärkt konkurrenskraft för vårt land. Mångfald i institutionella former kan ge stimulans till samtliga högre läroanstalter och därmed öka slagkraften hos alla. Detta är inte minst viktigt för de studerande. Socialdemokraternas övertoner i denna fråga beror naturligtvis på ilskan över att löntagarfondspengar används till detta. Man är upprörd, dels över att löntagarfonderna avskaffats, dels över att pengarna från detta socialistiska påfund används till motsatsen -- att ge förutsättningar för mångfald och valfrihet. Strävan att ge förutsättningar för mångfald och valfrihet är inte precis kännetecknande för Socialdemokraterna. Det socialdemokratiska motståndet var, vill jag påstå, därför ganska förutsägbart. Om det är någon som tar till ideologiska övertoner i denna fråga, är det Frågan om att överföra ett antal statliga högskolor till stiftelser är dock inte ny. Den behandlades redan under förra mandatperioden. Frågan togs upp i regeringsförklaringen. Våren 1992 gjordes en utredning i departementet. Ett underlag gick ut till universitet och högskolor. En dialog har förts med intresserade högskolor. Socialdemokraterna kritiserar nu beredningsarbetet. Utskottsmajoriteten har inte funnit någon anledning att ha synpunkter på detta. Tvärtom. Det sätt att bereda och diskutera som Utbildningsdepartementet har valt, har kännetecknats av mycket stor öppenhet. Det har varit en process där alla berörda har kunnat yttra sig, också högskolevärlden i sin helhet. Ja, hela reformarbetet på högskolesidan har bedrivits med mycket stor öppenhet och i ett växelspel mellan regeringen och de berörda. Att Socialdemokraterna vill förhala förändringarna genom sina krav på ett traditionellt utredningsförfarande och att man i utskottet krävt remiss för att inhämta synpunkter när man i alla fall tänker avstyrka det hela, är minst sagt något märkligt. När nu Socialdemokraterna har formulerat sin ståndpunkt så klart i ett avslag, kan jag inte se vad ett remissförfarande skulle ha kunna tillföra. Hade ni tänkt ändra er, Bengt Att utskottsmajoriteten avslog remisskravet beror självfallet på att en fördröjning skulle ha lett till avsevärt men. På de högskolor som är aktuella för en omvandling -- KTH eller Chalmers samt Högskolan i Jönköping -- skulle en fördröjning skapa en avsevärd osäkerhet, inte minst för personalen som med entusiasm och målmedvetenhet gått in för reformen. Utskottet hade en öppen utfrågning, och den var mycket bra. På punkt efter punkt gavs klargörande besked på Socialdemokraternas kritiska frågor och misstänkliggöranden. Utfrågningen, och därmed svaren på den socialdemokratiska kritiken, finns utskriven och ger svar på de alla frågor som Bengt Silfverstrand och Björn Samuelson har ställt. På punkt efter punkt har svar givits. Flera av de deltagande i utfrågningen betonade vikten av mångfald och av konkurrens i högskolesystemet -- ja, välkomnade konkurrens. Och det gällde företrädare för såväl de högskolor som är aktuella för stiftelsebildning som de övriga. På frågan om varför man vill övergå till stiftelse angav Janne Carlsson från KTH att det leder till ökad dynamik, ökat engagemang och större ansvar, stabilitet i verksamheten, långsiktighet vad gäller regelverk och ekonomisk planering samt bättre möjligheter att ta hand om fastigheterna. Staffan Burenstam Linder från Handelshögskolan beskrev fördelarna med stiftelser -- inte minst när det gäller att snabbt kunna fatta beslut och att det är attraktivt att försöka hitta på nya idéer. Samtliga som kan bli berörda betonade att de krav som ställs på en statlig högskola att iaktta vissa regler om t.ex. offentlighet kommer att skrivas in i avtalen för stiftelsehögskolorna. För en stiftelseägd högskola kommer inte den nya högskolelagen och den nya högskoleförordningen att gälla. En stiftelsehögskola får mer frihet att organisera och planera sin verksamhet. Relationen mellan staten och högskolan regleras i avtal. Självfallet anser utskottet att offentlig insyn i största möjliga utsträckning skall garanteras. Men detta anser ju också berörda högskolor. Jag förstår faktiskt inte vad det är för problem. När det gäller Handelshögskolan, som ju kan tjäna som förebild i detta sammanhang, är det inget problem alls. Om det vittnar också rektor Burenstam Linder. Staten skall enligt ramavtalen åta sig att ge lika gynnsamma villkor för stiftelsehögskolorna som för statliga högskolor. Kraven på att bevisa sin kvalitet är lika. En stiftelse är självständig, men stiftelsehögskolorna har precis samma kvalitetskrav på sig som andra högskolor. De kan, precis som alla andra, förlora sina examensrättigheter om de inte motsvarar kvalitetskraven. Jag vill citera rektor Janne Carlsson på KTH, som vid utfrågningen sade: ''Som tidigare här har sagts kommer en stiftelsehögskola att vara mer beroende än en myndighetshögskola av förhållandena till sina studerande och sina anställda. Jag tror att en stiftelsehögskola kommer att vara mer angelägen än en myndighetshögskola att ha regler och förordningar som uppfattas som positiva av just studenter och anställda.'' Alla som var närvarande kan vitsorda detta och instämma i att övriga berörda rektorer sa ungefär likadant. Anders Sjöberg från Chalmers formulerade sig så här: ''Befrielsen från ett centralt regelverk innebär inte i sig, axiomatiskt, att vi skulle bli bättre. Men möjligheten att vi skulle bli sämre ser jag som rent teoretisk. Vi måste hela tiden fundera på vilken beställning som vi har från samhället. Det är i den riktningen vi skall arbeta. Det ligger både en morot och en restriktion i detta: om vi skall stå på egna ben, är det vårt fel om vi misslyckas eller inte. Detta skulle kännas väldigt inspirerande.'' Anders Sjöberg betonade också att det är ett överlevnadskrav för en stiftelsehögskola att den lever upp till de krav som samhället ställer på en akademisk miljö. Lars Amtén från Högskolan i Jönköping betonade ungefär detsamma som Janne Ulf Melin kommer att närmare ta upp varför just Högskolan i Jönköping kom i fråga. Jag vill dock erinra om vad som sades under hearingen dels av statssekreterare Bjarne Kirsebom, dels av Per Högskolan i Jönköping har presenterat en mycket övertygande plan för uppbyggnad av en internationell handelshögskola med en särskild profil. Det finns också en mycket stor uppbackning inte minst hos näringslivet i regionen. Herr talman! Jag vill till sist säga att jag till fullo delar den glädje och stolthet som utbildningsministern gav uttryck för i forskningsdebatten i förra veckan över att något så skändligen illa genomtänkt och skadligt för det svenska samhället som löntagarfonderna, nu har funnit ett användningsområde som är bra för Sverige. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan i UbU18.

Herr talman! I sin genomgång av regeringens högskolepolitik glömde Ann-Cathrine Haglund en sak. En tydlig effekt av regeringens högskolepolitik är att studenternas inflytande har minskat. Vad har Ann-Cathrine Haglund för kommentar till detta? Ann-Cathrine Haglund säger att det skulle skänka stiftelsehögskolorna en så enorm frihet att slippa undan högskolelagen. Vad är det för fel på högskolelagen? Vad är det i den som begränsar de övriga högskolornas möjlighet att utveckla de kvaliteter vi ställer krav på här i Sveriges riksdag?
Herr talman! Björn Samuelson och jag har i grunden olika syn på valfrihet och på vikten av att skapa mångfald för att få ökad dynamik. Om inflytandet ökar för några med den nya strategin är det för studenterna. Stiftelsehögskolorna måste, som jag sade i mitt anförande när jag citerade Janne Carlsson, vara så bra att studenterna vill gå där. I ett system med ökad mångfald måste en högskola för att få studenter, bra lärare osv. bevisa att den har en bra kvalitet. Om något ökar med den nya strategin är det studenternas inflytande. Björn Samuelson frågade vidare vad som är fel med den nya högskolelagen. Den nya högskolelagen är utomordentligt bra. Den innebär en frigörelse för universitet och högskolor i Sverige. Men i och med att några högskolor blir stiftelsehögskolor blir det ännu bättre. Det vitsordades mycket väl i den utfrågning som vi genomförde att man i och för sig tyckte att högskolelagen var bra, men att det blir ännu bättre i och med att man får den ökade självständigheten. Jag tror att universitets och högskolesystemet i Sverige mår bra av att få universitet och högskolor som ser litet olika ut. Efter de två nu aktuella blir det kanske fler -- vad vet jag. Det är viktigt att vi får olika styrformer för den högre utbildningen. Låt mig ta Handelshögskolan som exempel. Den har ett mycket gott rykte både i Sverige och internationellt. Det visar att man med en större självständighet kan forma en profil som gör att man kan stärka sin kvalitet. Jag tror att det blir en interaktion mellan olika styrformer som är mycket bra för det svenska högskoleväsendet.
Herr talman! Jag delar inte den uppfattning som Ann-Cathrine Haglund ger uttryck för. Vi har i dag inte problem med studentrekryteringen till högskoleväsendet. Vi har tvärtom för få platser. När det gäller studentinflytandet hade alltså Sveriges Förenade Studentkårer fel när de i förra veckan gick ut med ett pressmeddelande där de klart belägger att deras inflytande och möjligheter att aktivt delta i beslutsfattandet har minskat efter genomförandet av regeringens olika förslag på högskolans område. Vad är det vidare i högskolelagen som förhindrar högskolorna från att bli bättre?
Herr talman! Jag tycker att Björn Samuelson skall läsa igenom utskriften av vår utfrågning. Av svaren från de rektorer som deltog framgår helt klart att den nya högskolelagen är bra och att det är bra att man har fått en ökad frigörelse och självständighet. Men de berörda rektorerna anser att det är ännu bättre om deras skolor övergår till stiftelser. När det sedan gäller studenternas inflytande är det självklart att för att en högskola eller ett universitet skall få studenter måste man där måna om dessa. Jag är ganska övertygad om att med det nya systemet med ökad konkurrens mellan högskolorna kommer högskolor, universitet och stiftelsehögskolor att mycket tydligare vända sig till studenterna och visa att man har en omsorg om dem och att man har en bra kvalitet, så att studenterna vill gå på dessa skolor.
Herr talman! Det är glädjande att åter ha Ann Cathrine Haglund som debattör här i kammaren. Hon har varit sparsam med sina framträdanden under den tid som den borgerliga regeringen har haft ansvaret. Nu har hon kommit igen med stormsteg, och vi känner också igen retoriken om socialistiska hydror i varje liten vrå av kammaren. Låt mig först ta upp frågan om Handelshögskolan för att visa på vilka felaktiga grunder som man diskuterar denna fråga. Det görs en jämförelse med Handelshögskolan och sägs sedan att Socialdemokraterna generellt är mot stiftelser. Svaret på det är nej. Handelshögskolan omfattas i motsats till de nu tilltänkta stiftelseskolorna av offentlighetsprincipen. Den bedriver myndighetsutövning, och den är till 85 % finansierad med privata medel. Handelshögskolan, som man från borgerligt håll anför som exempel, är alltså till 85 % privat finansierad. De stiftelsehögskolor som man nu älskar att kalla privata -- vilken det nu blir av KTH eller Chalmers, samt högskolan i Jönköping -- är till åtminstone 90 % statligt finansierade, i inledningsskedet i allt väsentligt med pensionsmedel. Den stolthet som ni känner grundas alltså på pensionsfonderna och inget annat.

Vad till sist gäller entusiasmen hos personalen hos dessa skolor vill jag uppmana Ann-Cathrine Haglund att ta reda på fakta innan hon tar i alltför mycket. Personalen är både på KTH och på Chalmers stark motståndare till reformen. Den har också avgett reservationer till besluten om fortsatta förhandlingar. Hade det fattats ett beslut om stiftelser redan i samband därmed, kan jag försäkra Ann-Cathrine Haglund att ytterligare någon högskola hade hoppat av.
Herr talman! Bengt Silfverstrand sade inledningsvis att han saknade vissa partier i debatten och att jag hade varit sparsam med framträdandena. Detta hör faktiskt ihop, Bengt Silfverstrand. Vi har förtroende för varandra i regeringskoalitionen, och vi fördelar ansvaret för att driva debatterna. Vi går inte allihop upp i alla debatter, utan lämnar åt en av oss att sköta huvudargumentationen. I något fall går några andra upp, om det finns någon punkt som man vill betona extra. Det är ett tecken på förtroende mellan regeringspartierna att vi fördelar arbetet mellan oss. När det gäller Handelshögskolan och jämförelserna med stiftelsehögskolorna vill jag peka på att Handelshögskolan i Stockholm har en självständig ställning och därmed är att jämföra med de stiftelser som kommer att bildas med dagens beslut. Det blir en likhet mellan Handelshögskolan och stiftelsehögskolorna -- Chalmers eller KTH, och Högskolan i Jönköping -- och det är omvittnat från högskolevärlden både i Sverige och i andra länder, från studerande och från många andra att Handelshögskolan är en bra skola. Handelshögskolans rektor beskrev själv fördelarna med att vara självständig, att kunna fatta snabba beslut. Han sade också att detta gör att man uppmuntrar till nya idéer. Det är attraktivt att hitta på nya idéer, att försöka finna en speciell profilering osv., eftersom man snabbt kan fatta beslut om dem. Detta kommer att överföras till de nya stiftelsehögskolorna. Vi får då flera skolor med sådana möjligheter. När det gäller offentlighetsprincipen finns det, Bengt Silfverstrand, mycket klart dokumenterat i protokollet från regeringen att alla som är berörda avser att föra in den principen, eftersom man tycker att den är viktig. Detta har också sagts av utskottet. Jag förstår därför inte riktigt var problemet ligger. Alla de punkter som Bengt Silfverstrand har tagit upp i sin kritik av reformen har blivt bemötta.
Herr talman! Det är väl riktigt att man tar ett gemensamt ansvar i en koalition, men det är något förvånande att ett av partierna i varje fall vid ett tillfälle tycker att ett förslag är fullständigt omöjligt och att det sedan blir högsta sanning. Men det får väl stå för det partiet. Haglund, kan uppnås oberoende av ägandeform. Det bekräftades klart och tydligt och sades t.o.m. från företagarrepresentanter i Jönköping att denna form inte hade varit diskuterad från början. Man var oberoende vad gällde ägandeformen. Sedan har regeringen gått in och sagt att man kommer att få den här friheten och de här möjligheterna bara på det villkoret att man övergår i stiftelseform. Ann-Cathrine Haglund lyckades inte reda ut frågan om Handelshögskolan. Jag slår därför fast att Handelshögskolan är en annan typ av stiftelse. Den är i allt väsentligt privat finansierad, medan de nya stiftelserna är finansierade med allmänna medel. Dessa kräver därför en upplösning av pensionsfonderna. Ann-Cathrine Haglund har heller inte svarat på vilka pengar ni skulle använda om de här fonderna inte funnits. Det är faktiskt ganska avgörande. Att bygga upp nya regelverk är vad det blir fråga om. Ann-Cathrine Haglund säger att både de berörda högskolorna och regeringen har försäkrat att insyn och offentlighet skall garanteras. Rättschefen säger däremot att det aldrig kan bli på samma sätt som i en offentlig högskola, med full demokratisk insyn. Alltså kvarstår faktum, att studenter och anställda vid dessa på inkomstsidan ''helsocialiserade'' privata stiftelser kommer att få mindre insyn och mindre inflytande än studenter och anställda vid andra högskolor. Det innebär också att studenterna och de anställda inte får samma möjligheter att vara företrädda i de beslutande organen. Jag skulle därför vilja fråga Ann-Cathrine Haglund: Hur kommer ni att ställa er till valförsamlingarna? Vilken konstruktion och vilket slags valförfarande skall finnas? Skall de förnya sig själva och därmed pemanenta en ensidig struktur, eller är ni beredda att gå studenterna till mötes och låta också dem få nomineringsrätt till valförsamlingarna?
Fru talman! Visst blir en hög grad av självständighet och frigörelse möjlig i och med den nya högskolelagen. Jag tror att jag redan har sagt det tre fyra gånger i den här debatten. Men när det exempelvis gäller högskolan i Jönköping måste man ha klart för sig att den utredning som den internationella handelshögskolan vilar på sattes i gång långt innan diskussionerna om stiftelser påbörjades. Jag vill i det här sammanhanget referera till Per Risberg, som sade: Vi har i detta projekt från början arbetat helt oberoende av formen. Jag utesluter inte att vi skulle kunna göra det mesta av detta även med dagens former. På den punkten håller jag delvis med Bengt Silfverstrand, men det skulle bli mycket sämre, och det var därför vi alla var så eniga om detta. När regeringen öppnade denna möjlighet att bedriva verksamheten i stiftelseform sade vi: Låt oss göra detta i stiftelseform. Då kan det bli ännu bättre. Jag vill också erinra om vad rektor Janne Carlsson sade, nämligen att man med den nya formen får en möjlighet till långsiktig planering, som saknas när det gäller de statliga högskolorna och universiteten. Man får med den här formen en långsiktighet, som är viktig. Bengt Silfverstrand påstår återigen att studerande och anställda kommer att få mindre insyn. Men alla rektorer från de berörda högskolorna betonade ju att man skulle se till att hålla på offentligheten och att både studerande och anställda skulle få inflytande. Jag skulle vilja fråga: Vem tror Bengt Silfverstrand skulle vilja anställas på en högskola som är så dålig när det gäller medinflytande och insyn som Bengt Silfverstrand påstår kommer att bli fallet med de nya stiftelsehögskolorna? Precis som det förs en dialog mellan departementet och berörda högskolor, kandidater till att bli stiftelser, förs det självfallet en dialog inom de berörda högskolorna. Varje högskola är naturligtvis angelägen om att förhållandena där skall bli så bra som möjligt. Blir förhållandena inte bra, kommer högskolan inte att kunna göra ett bra jobb. Då vill inte studenterna gå där, och då vill inte de bra lärarna arbeta där. Så det vore ju dödfött från början.

Fru talman! I förra veckans debatt om forskningspolitiken anklagade jag litet hastigt Bengt Silfverstrand för att tala i nattmössan. Jag noterar efter att ha lyssnat till debatten under den senaste halvtimmen att han ännu inte har tagit den av sig. Jag skall be att få återkomma till spörsmålet om Handelshögskolan om en liten stund, och Bengt Silfverstrand gör i det sammanhanget nog klokt i att läsa på sin läxa bättre. Fru talman! Det beslut som riksdagen om ett litet tag står i begrepp att fatta är, som Ann-Cathrine Haglund tidigare har påpekat, det sista ledet i den förändring av den högre utbildningens villkor som riksdagen har diskuterat vid flera tillfällen tidigare. Låt mig därför ett kort ögonblick stanna upp vid den problembild som den nuvarande regeringen vid sitt tillträde skisserade angående den högre utbildningens situation. Vi noterade att klyftan mellan grundutbildning och forskning under de senast tio åren hade vidgats, till förfång såväl för grundutbildningen som för forskningen. Vi noterade vidare en sannolikt också vidgande klyfta mellan den högre utbildningen och forskningen å ena sidan och samhället utanför utbildningen och forskningen å den andra. Vi noterade, som många många före oss och många av oss i andra positioner tidigare hade gjort, att den stelbenta linjeorganisationen vid universiteten illa stod i överensstämmelse med studenternas intressen. Vi noterade en skriande brist på vetenskapligt meriterade medarbetare i samhället i stort men också inom universiteten och högskolorna själva. Vi noterade att utnyttjandet av de resurser som ställdes till den högre utbildningens förfogande på åtskilliga håll lämnade åtskilligt övrigt att önska. Vi noterade att den högre utbildningen lönade sig otillständigt dåligt för dem som gick igenom den. Framför allt längre akademiska utbildningar betalar sig i vårt land avsevärt mycket sämre än i nästan varje annat jämförbart land. Vi noterade till sist att alltför få unga människor kunde beredas möjlighet att genomgå längre akademiska utbildningar och att andelen i arbetskraften med sådana utbildningar i bagaget skulle komma att sjunka efter sekelskiftet. Detta var, fru talman, den problembild som vi mötte för två år sedan, och den är ett slags bakgrund till det arbete regeringen på detta område har nedlagt. Riksdagen har tidigare i enlighet med denna problembild fattat ett beslut om en omfattande frigörelse av de statliga högskolorna från regerings och riksdags detaljinflytande. Linjesystemet är avvecklat, till förmån för en examensordning som ställer krav på examens innehåll kvalitativt men lämnar åt studenter och lärare, universitet och högskolor att komma överens om innehållet. Riksdagen har också fattat beslut om att ge andra högskolor än de statliga rätt att, om de uppfyller kvalitetskraven, få utfärda de examina som vi använder inom det statliga högskolesystemet. Riksdagen har fattat beslut om ett nytt resurstilldelningssystem för den högre utbildningen, som bygger på långsiktiga och liberala utbildningsuppdrag till varje universitet och högskola och där resurserna till högskolan i fråga avgörs delvis av hur väl man lyckats hushålla med studenternas tid och därmed genomföra en högkvalitativ akademisk grundutbildning. Riksdagen har också vid flera tillfällen fattat beslut om att nu inleda den nödvändiga utbyggnaden av volymen i den högre utbildningen för att Sverige skall kunna stå sig i den internationella konkurrensen. Men riksdagen har också på regeringens förslag accepterat att en sådan utbyggnad av volymen kräver en samtidig förstärkning av kvaliteten, och man har därför anslagit särskilda resurser och pekat på speciella kvalitetsförstärkande insatser i syfte att klara detta. Fru talman! Dessa förändringar skall dessutom ses tillsammans med de förändringar som riksdagen antingen redan har fattat beslut om eller kommer att fatta beslut om den kommande hösten inom den vanliga skolpolitiken. Elever har numera rätt att välja skola i grundskolan, och om riksdagen följer regeringens förslag senare i kväll kommer samma rätt att utvidgas också till gymnasieskolan. I de läroplansförslag som presenterades för riksdagen för några dagar sedan ökar valfriheten i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Det finns, fru talman, en gemensam utgångspunkt för alla dessa förslag, och det är att vi vänder bort ifrån ett byråkratiserat och ofta centraliserat utbildningssystem, till förmån för ett personligt förhållande mellan eleven eller studenten å ena sidan och dennes skola eller lärosäte å andra sidan. Vi gör det för att ta till vara varje -- jag menar bokstavligen varje -- elevs särpräglade förmåga. I det nya skol och utbildningssystemet sluter varje ung människa en överenskommelse med den skola, det universitet eller den högskola han eller hon själv väljer för sin utbildning; en överenskommelse som därefter är ömsisidigt förpliktande. Den är förpliktande för eleven eller studenten att göra sitt bästa för att ta till vara sin förmåga, och den är förpliktande för skolan och universitetet att svara upp mot det ansvar som eleven eller studenten har lagt på dessa. Socialdemokraterna säger sig ibland vara anhängare av regeringens politik för att förbättra den högre utbildningen. Jag önskar, fru talman, att det verkligen vore så. I realiteten blir emellertid detta socialdemokratiska stöd mycket styckevis fördelat, vilket inte minst Bengt Silfverstrands anförande här i kammaren tidigare i dag har givit prov på. Dagens stiftelsedebatt visar att vi dess värre inte är överens. Jag skall om ett ögonblick återkomma till var jag tror att orsaken därtill ligger. Känslan av oenighet förstärks dess värre av det socialdemokratiska motståndet mot den personliga skola som jag tidigare talade om, och av Ingvar Carlssons raska utdömande av läroplansförslaget, som han själv medgav att han inte hade läst. Det är ingen god grund, dess värre, för att finna den gemensamma hållning som också jag tror vore en styrka för utbildningsväsendet. Fru talman! Att ge två statliga högskolor möjlighet att utvecklas helt efter egna bedömningar skall ses i det perspektiv som jag nu har skisserat.

De första två stegen är redan tagna. Nu återstår det tredje. Av Bengt Silfverstrands inlägg inser jag att han dess värre ännu inte, trots den tid som har gått sedan reformstrategin presenterades, har förstått vad regeringen egentligen talar om. Det har aldrig varit regeringens avsikt att med varje tredjedel av benen i reformstrategin mäta i antal högskolor. De tre delarna i reformstrategin hänger samman så till vida att de förstärker varandra oavsett hur många högskolor som finns i den ena eller den andra kategorin. Dess värre förefaller det Bengt Silfverstrand sade här i kammaren för en stund sedan -- livligt understödd av Björn Samuelson -- visa att vi ännu inte har nått varandra ens i fråga om att förklara vari det innersta syftet med den reform som regeringen nu genomför faktiskt ligger. Bengt Silfverstrand försöker att leda i bevis något slags uppläggning av stiftelsehögskolorna som vore de statliga, när själva syftet med reformen är att skapa många olika associationsformer och låta mångfalden förstärka systemet i dess helhet. Jag börjar misstänka att själva kärnan till motsättningen i denna debatt egentligen ligger i Bengt Silfverstrands och Björn Samuelsons oförmåga att förstå värdet av mångfaldiga lösningar på den högre utbildningens utmaningar. Emellertid är Bengt Silfverstrand nog internationellt sett ett unikum i detta hänseende. När jag talar med Bengt Silfverstrands partivänner ute i världen förstår de. De driver ofta en linje som i detta hänseende är mer radikal än min. Jag hoppas att inte Bengt Silfverstrands partikamrat och min kollega, den holländske utbildningsministern Jo Ritzen, misstycker om jag säger att han har varit en av mina främsta inspirationskällor. Men Bengt Silfverstrand förstår inte det som för Jo Ritzen är alldeles självklart, nämligen att monpoliserade utbildningssystem bryter sönder det personliga förhållandet mellan student och lärosäte. Stiftelsehögskolorna säkrar den frigörelse av hela utbildningssystemet som regeringen avser att uppnå. Stiftelsehögskolornas frigörelse är bra för dem. Det har de högskolor som nu deltar i de slutgiltiga diskussionerna vittnat om. Den är också bra för hela högskolesystemet. Dessa skolor tillför en vitalitet just för att de är olika. Därmed kan de främja inte bara sin egen utan i minst lika stor utsträckning övriga universitets och högskolors utveckling. Men, fru talman, förändringarna och motiven för dem går längre än så. Vi vet att utbildningssystem med mångfald bättre tillgodoser krav på hög kvalitet än vad monopoliserade system gör. Likväl är det inte bara detta som motiverar de förändringar som regeringen just nu vill genomföra. Nej, det finns ett kompletterande motiv, som har att göra med universitetens och högskolornas roll i vårt samhälle, t.ex. universitetens roll som självständiga kulturhärdar och kritiska motkrafter, också gentemot staten. Dessa motkrafter har sitt ursprung i den akademiska traditionen, i de ideal och i den bildning som denna tradition genom århundraden har vårdat. När Bengt Silfverstrand bara har en fnysning till övers för traditionerna från Bologna och Berlin, förstår jag att vi har svårt att nå varandra i en syn på universitetens roll i samhället; en roll som går utöver uppgiften att utbilda ungdomar för kommande yrkesverksamhet. Till slut, fru talman, vill jag ge några kommentarer till ytterligare ett par frågor som herrar Silfverstrand och Samuelson har tagit upp i debatten. Jag ber fru talman och kammaren om ursäkt om jag -- om inte annat för protokollets skull -- tvingas upprepa några av de ting som jag trodde var avklarade redan i förra veckans forskningsdebatt. Socialdemokraterna satsar mer pengar på forskning, sade Bengt Silfverstrand, dessutom riktiga budgetmedel. Mitt svar är: Nej, socialdemokraterna satsar inga budgetmedel. Socialdemokraterna satsar budgetunderskottsmedel. Det är inga riktiga pengar, Bengt Silverstrand. Det är vad som på engelska brukar kallas ''phoney money'', till skillnad från de riktiga pengar som riksdagen förra veckan anslog till forskningen. Bengt Silfverstrand sade dessutom att pengarna är pensionärenas, både de pengar som man förra veckan bestämde skulle gå till forskningen och de som riksdagen i dag debatterar som kapital till stiftelsehögskolorna. Nej, Bengt Silverstrand, det här var inte pensionärernas pengar förra veckan, och det är inte pensionärernas den här veckan heller. Det är pengar som den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten för tio år sedan, i hård konfrontation med svenska folket, bestämde sig för att stjäla från Sveriges företagare och skattebetalare. Det är dessa pengar som nu satsas på högre utbildning och forskning. Haglund bekymrad över att hon såg socialistiska hydror vandra runt i debatten. Jag såg Bengt Silfverstrand förra veckan, och det räckte för mig. Hans kommentar då var nämligen att det största problemet med löntagarfonderna var att de inte var socialistiska nog! Ett tredje påpekande som Bengt Silfverstrand gjorde var att det inte var realistiska bedömningar som låg bakom de högskolor som enligt förslaget nu skall bildas. Mitt svar till Bengt Silfverstrand i denna del är detsamma som mitt svar till honom i utbildningsutskottets utfrågning: Bestäm er nu för en gångs skull om det är för mycket eller för litet pengar som ni anser att riksdagsmajoriteten är beredd att satsa på stiftelsehögskolorna! Och så var det det här med nattmössan och Handelshögskolan, fru talman. Bengt Silfverstrand hävdade i ett storstilat försök att föra kammaren bakom ljuset att Handelshögskolan var en skola som hade myndighetsuppgifter. På det sättet försökte han få kammaren att tro att Handelshögskolan minsann lever under de villkor som gäller för den statliga högskoleverksamheten i övrigt. Så är det -- vilket Bengt Silfverstrand säkerligen vet -- inte alls. Den myndighetsutövning som Bengt Silfverstrand hänvisade till är en liten post som handlar om utdelande av doktorandbidrag. I denna begränsade del är Handelshögskolan enligt särskild lagstiftning utrustad med myndighetsbefogenheter. I alla övriga delar följer man ett civilrättsligt avtal, som enligt riksdagens beslut i denna del undertecknades av regeringen och Handelshögskolan förra veckan. Så, fru talman, till sist några ord till Björn Samuelson. Vad säger jag till de övriga högskolorna? Mitt svar är: Stimuleras av mångfalden! Känn spänningen och tjusningen i att få bryta era synpunkter och få spänna er båge i fruktbärande, stimulerande och utvecklande utbyte med högskolor som har annan huvudman än ni!
Fru talman! Enligt protokollet från förra veckans debatt beskyllde Per Unckel inte mig för att tala i nattmössan i torsdags. Däremot sade han att jag var en hederlig karl som vågade erkänna att löntagarfonderna var bra. Det tackade jag för, och det gör jag än en gång. Per Unckel hänvisade till sin holländske kollega. Vad den holländske kollegan -- möjligen var han också partivän till mig; det uppfattade jag inte riktigt -- än har åstadkommit så har han definitivt inte skapat en enda stiftelse med hjälp av de holländska pensionärernas pengar. Beskyll honom inte för det! Jag står för vad jag sade om Handelshögskolan. Som LO:s rättsskyddsjurist framhöll har Unckel nämnde själv exempel på detta. Jag sade också att offentlighetsprincipen delvis gäller för Handelshögskolan. Jag står för det också. Det finns ingen anledning att ta tillbaka någonting. Handelshögskolan i Stockholm skiljer sig väsentligt -- medge det, Per Unckel -- från de nu tilltänkta, med statliga pensionsmedel helprivatiserade stiftelsehögskolorna. Den väsentligaste skillnaden är att staten här går in och svarar för praktiskt taget hela kapitalet. I Handelshögskolan har man från näringslivets sida visat den vidsynen och det intresset att man också har varit beredd att satsa där. Varför, Per Unckel, är det svenska näringslivet inte berett att från början gå in i ett samarbete om stiftelsehögskolorna? Varför skall det nödvändigtvis till allmänna medel, pensionsmedel och statliga garantier för fastigheterna? Det sista jag vill ta upp i den här repliken är vår satsning över budgeten. Det går bra för Per Unckel att plocka fram de papperen. Möjligen har han assistenter som kan hinna få fram dem; vi kanske t.o.m. kan göra en overheadbild och visa att vi i vår budget faktiskt öronmärker 3 miljarder kronor för forskningsändamål. De är finansierade till sista kronan.
Fru talman! Låt mig gå baklänges: Det är ingen som har ifrågasatt om Socialdemokraterna öronmärker 3 miljarder kronor till forskning -- det står i er motion. Det behöver vi inte göra några overheadbilder av. Vad som däremot inte står i er motion är varifrån vi skall ta de 3 miljarderna. Det slutar med att det blir ett hål på 30 miljarder kronor i ert budgetalternativ. Det är klart att det inte är så mycket värt att det har stått 3 miljarder kronor i en forskningsproposition när det inte är fråga om verkliga pengar utan om en check utskriven på framtida generationer. Skillnaden mellan er och oss, Bengt Silfverstrand, är att den här regeringen försöker att betala så många räkningar som möjligt nu, medan ni skjuter det på framtiden. Silfverstrand och jag uppenbarligen överens om vilket läget är, nämligen att det är en liten tårtbit av Handelshögskolans verksamhet som genom ett särskilt riksdagsbeslut från 1976 är uttryck för myndighetsutövning. Men Handelshögskolans ordinarie verksamhet, precis som stiftelsehögskolornas, kommer att bedrivas i en privaträttslig form. Därmed kan vi lägga frågeställningen om Handelshögskolan i denna del till handlingarna. Ersättningen till Handelshögskolans studenter och ersättningen till studenterna vid KTH, Chalmers och högskolan i Jönköping i stiftelseform, kommer att utdelas på exakt samma principiella grunder och efter samma tal. Skillnaden ligger i att vi därutöver har velat säkerställa tillskapandet av den nya mångfalden genom att använda de pengar som den socialdemokratiska regeringen på 80-talet bestal Sveriges företagare och skattebetalare på till ett förnuftigt ändamål. Jag tror att det är många i den borgerliga majoriteten som känner stolthet över att få använda löntagarfondspengarna till någonting så konstruktivt. Så till frågeställningen om den holländske ministern. Han har säkerligen inte inrättat några stiftelsehögskolor med hjälp av pensionspengar. Det är det ingen som gör i Sverige heller, så i detta hänseende är vi alldeles lika. Men vad Jo Ritzen, till skillnad från Bengt Silfverstrand, har är en glödande förståelse för behovet av en mångfald av högskolor med olika huvudmän. Jo Ritzen går t.o.m. så långt att han med statliga medel subventionerar bokförlag för att upplysa studenterna om skillnaden mellan de olika högskolorna, för att öka studenternas valmöjligheter och högskolornas förmåga till fruktbar konkurrens med varandra. Den filosofin ligger ljusår bortom den som Bengt Silfverstrand hittills har förmått sig att anlända till. Till slut, fru talman: Jag beklagar om Bengt Silfverstrand inte hade nattmössan på sig enligt protokollet från förra veckan. Nu är den neddragen över ögonen.
Fru talman! Då är den nog ganska genomskinlig -- det är nämligen mycket lätt att genomskåda Per Det står klart och tydligt när det gäller pensionsfonderna att de fem som nu förskingras omfattas av precis samma regler som fjärde och femte AP-fonden. Per Unckel sade fantastiskt nog att man genom löntagarfonderna har bestulit löntagare, företagare och medborgare på pengar och att fonderna därför skall avskaffas. Samma sätt att ta ut resurser förekommer i fjärde och femte AP-fonden. Frågan är då berättigad: Hur länge får de socialistiska fjärde och femte AP-fonderna vara i fred för Per Unckels och andra borgerliga regeringsledamöters klåfingrighet? Byråkrati och centralism, talade Per Unckel om. Per Unckel ger sken av att vi skulle stå ensamma på den här barrikaden. Det gör vi sannerligen inte. Man är lika förvånad i högskolevärlden i stort som vi är inom det socialdemokratiska partiet -- ja, ännu mer förvånad, skulle jag vilja säga. Så här uttrycks det av Lennart Andersson, rektor i Karlstad: Med det nya systemet, alltså den nya högskolelagen och den nya högskoleförordningen, skapas omfattande möjligheter till lokal profilering och till konkurrens mellan högskolorna. Jag kan inte se att en ökad mångfald grundad på olika ägandeformer på något sätt är nödvändig för att skapa förutsättningar för kreativitet och utveckling. -- Det kan inte vi heller. Vi socialdemokrater har varit beredda att gå vidare med att ytterligare förändra högskolelagen och högskoleförordningen, men på ett likvärdigt och demokratiskt sätt, så att alla får möjlighet att omfattas av den nya friheten. Det har funnits en stor förståelse och en stark respons för vårt synsätt också på Chalmers och KTH. Det är först sedan Per Unckel för att inte förlora hela spelet sade ''Ni behöver inte säga ja till stiftelser, det räcker att ni säger ja till fortsatta förhandlingar'' som vi kan fortsätta att driva frågan i långbänk. Sven Erlander, rektor för Linköpings universitet, frågade varför regeringen först genomför ett resurstilldelningssystem som för Linköpings del innebär en förlust på 25 miljoner kronor och samtidigt ökar resurstilldelningen med ett antal miljoner kronor till vissa utvalda högskolor. Om man tror på stiftelsehögskolornas inneboende dynamik, vilken Unckel hela tiden har talat sig varm för, kan jag lika litet som Sven Erlander förstå varför man också måste ha långsiktiga garantier för extra medel om man inte kan stå på egna ben. Fru talman! Jag vill slutligen säga att det i Morgonekot talades om att Finansdepartementet nu har bekräftat att klyftorna i det svenska samhället har ökat. Nu har vi också fått en bekräftelse på att den borgerliga majoriteten med Ny demokratis hjälp vill genomföra ett system som innebär att klyftorna kommer att öka också i
Fru talman! Min vana trogen fortsätter jag nedifrån och upp. Sven Erlander må ha sagt att han förlorade pengar, men det gör ingen. Riksdagen fattade ett beslut för ett par veckor sedan som grundades på att ingen av dagens högskolor förlorar en enda krona på det nya resurstilldelningssystemet. På Chalmers skulle man enligt Bengt Silfverstrand vara tveksam till stiftelsebildning. Det är nog dags att dra upp nattmössan åtminstone något, Bengt Silfverstrand. Det senaste halvåret har stödet för stiftelsebildning bara blivit större på Chalmers. Ett entydigt besked från Chalmers styrelse -- visserligen med två reservanter, det medges gärna -- innebar att man var villig att övergå i stiftelseform om vissa bestämda villkor kunde uppfyllas. Jag har offentligen nu och tidigare sagt att jag inte ser några svårigheter att uppfylla de kraven. Bengt Silfverstrand hänvisar till högskolor i det offentliga systemet där man inte förstår varför inte mångfalden skulle kunna förstärkas inom systemet. Jag beklagar att det fortfarande finns en del upplysningsarbete att göra i frågan om hur ett universitetssystem som säkrar dynamiken verkligen ser ut. Det är bara 20 år sedan en riksdagsmajoritet här i kammaren bestämde sig för att centraldirigera hela det svenska högre utbildningssystemet. Det var teoretiskt möjligt att upprätthålla friheten om riksdagsmajoriteten hade medgivit det. Problemet är att högskolorna, om de alla är statliga och lyder under samma regler, också är i händerna på vad riksdagsmajoriteten skulle tänkas vilja göra. Silfverstrand, ligger förpliktelsen att en riksdagsmajoritet inte skall kunna centralstyra universiteten. Om den gör det kan universiteten inte fylla sin roll som kritiska motvikter till en aldrig så demokratisk statsmakt. Bengt Silfverstrand säger att han inte är ensam om sin kritik av regeringen. Nej, han har kommunisterna med på vagnen också, och det gör inte att jag tycker att argumenten blir starkare. Sist och slutligen, fru talman, vill jag ta upp den evinnerliga diskussionen om pensionärernas pengar. Ni socialdemokrater tågade under fanorna här utanför för tio år sedan, och LO-tidningen publicerade en numera berömd ledare med rubriken ''Successivt tar vi över''. Var inte avsikten då, vilket Bengt Silfverstrand medgav för bara några dagar sedan här i kammaren, att använda löntagarfonderna för att socialisera det svenska näringslivet? Det som sedan hände var att också ni upptäckte att valförlusterna blev för smärtsamma och att folket inte ville ha fondsocialismen. Då döpte ni om maktövertagandet till att gälla pensionspengar, för vem var egentligen emot pensionärer och pensioner? Faktum i målet kvarstår. De löntagarfonder som av tekniska skäl lagts in i AP-fondsystemet avvecklar vi nu, därför att de aldrig någonsin har varit avsedda att ha någonting med pensionerna att göra.

Fru talman! Utbildningsministern säger att regeringen går från ett byråkratiserat och centraliserat system när det gäller högskolan och utbildningspolitiken. Jag delar nog inte den uppfattningen. Det första Per Unckel gjorde var att lägga ned en myndighet och inrätta två nya på högskolans område. Läs de betänkanden som kommer från utskottet, och läs propositionerna! Ni detaljreglerar i procent gentemot t.ex. kommuner. Per Unckel säger att regeringen går ifrån ett socialistiskt system. Ni har ju snart förstatligat varenda bank i detta land! I er iver att styra detaljreglerar ni. Läs nästa betänkande som vi skall fatta beslut om. Där talar ni om för kommunerna exakt på vilken nivå skolbidragen skall ligga, i stället för att överlåta till dem själva att fatta besluten. Vad är det i högskolelagen, Per Unckel, som förhindrar de andra högskolorna att leva upp till de kvalitetskrav som vi ställer här i riksdagen?
Fru talman! Anklagelsen att jag är en mästare i att centralisera den högre utbildningen har jag faktiskt inte hört tidigare. Jag tror att den kan passera som en litet väl snabb replik i en riksdagsdebatt. Vi är ju faktiskt, vilket Bengt Silfverstrand påpekade tidigare, på väg att frigöra högskolorna så att det blir svårare för den politiska makten att centralisera den högre utbildningen på nytt. Därigenom säkerställs förutsättningarna för den typ av överenskommelser mellan studenter och högskola som jag tidigare talade om. Makten flyttas härifrån -- från Utbildningsdepartementet -- ut till studenter och till de akademiska lärarna som sluter överenskommelser om hur studentens utbildning skall läggas upp. Stiftelsehögskolorna säkerställer dessutom att denna förändring av den högre utbildningens villkor blir bestående, i enlighet med de traditioner som jag tidgare har talat om och som går tillbaka till universiteten i Berlin och Bologna. Jag förstår inte, Björn Samuelson, hur detta skulle kunna ses som ett exempel på att vi centraliserar det svenska utbildningsväsendet.
Fru talman! Det är ju inte så, Per Unkel, att det blir mindre byråkrati bara för att ni överför två högskolor till stiftelseform. Det står i propositionen att det skall vara ramavtal, lagar, kontrakt och förordningar. Jag förstår inte hur Per Unckel kan få det till att det rör sig om en avbyråkratisering.
Fru talman! Jag förstår att Björn Samuelson inte förstår. Det beklagar jag. Hela den reform som regeringen har föreslagit och som vi nu diskuterar den sista delen av syftar till att öka mångfalden av utbildningsanordnare med uppgifter inom den högre utbildningen. I mångfalden ligger inflytandet och makten för den enskilde studenten. I mångfalden ligger försäkringen mot att vara utelämnad till en enda huvudman som, om denna huvudman så får för sig, kan diktera innehållet i detalj. Det gjorde en föregående riksdag under 1970-talet. Genom olika huvudmän säkerställs valmöjligheterna, kvaliteten och uppgiften att fungera som kritisk motvikt. Detta är denna reforms innebörd. Jag lovar, Björn Samuelson, att de ramavtal och de villkor i övrigt varmed denna frihet skall förknippas kommer att vara till ytterlighet klara, enkla och därmed mycket obyråkratiska. Jag tvivlar på att en högskola annars skulle vara beredd att gå in i den nya friheten, som någon talare påpekade tidigare här i kammaren. Vem vill byta riksdagens och regeringens byråkrati mot en egen? Däremot vill många byta riksdagens och regeringens detaljinflytande mot en möjlighet att förverkliga sina egna ambitioner. Fru talman! Får jag till slut säga i detta replikskifte att om riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens förslag går vi nu in i de kommande processerna för att förverkliga idéerna. Vi skall omdelbart gå i författning om villkoren för högskolan i Jönköping och preliminärt den 16 september fatta beslut om vilken av de båda högskolorna KTC eller CTH som är mest aktuell för stiftelsebildning. Dessförinnan kommer representanter för dessa båda högskolor att inbjudas att presentera sina ambitioner om hur de vill förverkliga sina ideal i händelse av att just deras högskola utväljs för stiftelseform.

Fru talman! I dag kommer en riksdagsmajoritet med all sannolikhet att ta 11 700 miljoner kronor från pensionssystemet för att finansiera helt andra ändamål. Detta möjliggörs genom ändring i lagen med reglemente för AP-fonden och syftet är att finansiera de stiftelser för forskning som riksdagen beslutade om i fredags samt stiftelsebildning av två högskolor. De medel som regeringen använder är enligt gällande lag avsatta för att trygga pensionsutbetalningar för landets löntagare och pensionärer, vad Per Unckel än säger när han underkänner av riksdagen stiftad lag. Detta utbildningsutskottsbetänkande handlar alltså bara till en mindre del om egentlig utbildningspolitik. Större delar handlar i stället om andra frågor: Det gäller den allmänna synen på privatisering och innebörden av konkurrensneutralitet, det konstitutionellt tveksamma i att avtalsbinda kommande riksdagar i 15 år framöver, finansiering av denna privatiseringsaktion genom medel som skall garantera pensionsutbetalningar samt svek mot den uppgörelse som regeringen träffade i höstas med socialdemokraterna. Jag kommer huvudsakligen att uppehålla mig vid de senare frågorna. Fru talman! När den historiska krisöverenskommelsen träffades i höstas mellan regeringen och Socialdemokraterna var det för oss en mycket viktig fråga att vi fick regeringen att acceptera att upphöra med sina planer på bl.a. att skingra löntagarfondsmedlen ur AP-fonden. Dessa medel skulle kvarstanna inom AP-fonden och fortsätta utgöra garanti för framtida pensionsutbetalningar. Regeringen valde dock att i direkt strid med det man var överens om i september att lägga fram de förslag som riksdagen i dag skall ta ställning till. Att på ett så flagrant sätt bryta mot en ingången överenskommelse är ett nederlag för hederligheten i politiken. Vid torsdagens forskningsdebatt påstod utbildningsminister Per Unckel att det var den lyckligaste dagen i hela hans politiska liv. Lyckan berodde på att löntagarfonderna skulle utplånas. Per Unckels uttalande är avslöjande som den slutliga bekräftelsen på vad vi hela tiden anat och sagt. Den unckelska lyckan och stoltheten rör inte insatser för forskning och högre utbildning. Nej, känsloutbrottet gällde rätt och slätt att få göra slut på löntagarfondsmedlen. Att skaffa finansiering till viktiga områden som högskola och forskning med så grumliga motiv är att göra dessa verksamheter en stor otjänst. Fru talman! Eftersom vi Socialdemokrater ser med stort allvar på detta brott mot höstens uppgörelse vill jag redogöra för det skedda. Den 20 september 1992 ingicks alltså en överenkommelse mellan företrädare för regeringspartierna och Socialdemokraterna.

Detta skulle kunna ske under förutsättning att parterna blev överens om forskningspolitiken. I överenskommelsen återspeglas detta i lydelsen: ''Frågan om att stödja forskning med löntagarfondsmedel skulle vara föremål för samråd mellan parterna''. På dessa villkor slöts alltså överenskommelsen. Statsminister Carl Bildt accepterade alltså att, sedan utdelningen av sparpremier avbrutits, återstående löntagarfondspengar skulle kvarstanna i AP-systemet. Denna statsminister Carl Bildts uppfattning bekräftades också av honom i en intervju under en presskonferens på kvällen den 20 Trots detta fortgick arbetet på en särskild proposition för att med löntagarfondsmedel ge stöd till forskning och stiftelsebildning på högskolans område som om ingenting hade hänt. Nästan en vecka senare, den 15 februari, överlämnades den beslutade propositionen till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Dagen därpå ägde ett informationsmöte rum mellan företrädarna för Socialdemokraterna och regeringssidan. Någon diskussion i sak ägde inte rum. Från regeringens sida hade man tydligen inte avsikten att samråda, regeringen hade ju redan fattat sitt beslut att -- i strid med överenskommelsen med Socialdemokraterna -- fortsätta plundra pensionsfonden. Fredagen den 19 februari överlämnade vi den socialdemokratiska reaktionen på den information vi erhållit. Vi förklarade där att vi, i linje med överenskommelsen mellan Carl Bildt och Ingvar Carlsson, var beredda att låta en begränsad del av de tidigare löntagarfondernas medel bidra till finansiering av det forskningspolitiska treårsprogrammet under förutsättning att vi blev överens om inriktningen av programmet. Det belopp vi kunde tänka oss var avkastningen på de medel som räddades kvar i fondsystemet genom att utdelningen till allemansfondsspararna upphörde, enligt överenskommelsen. Vi såg detta som ett extra tillägg utöver en normal finansiering av forskningsprogrammet över statsbudgeten. Vi konstaterade även att regeringens ambitionsnivå för forskningen för den kommande treårsperioden var för låg. Forskningen borde tillföras minst 3 miljarder kronor mer under kommande treårsperiod än innevarande period. På dessa våra synpunkter om forskningsfinansiering fick vi inget gehör från regeringen. Inte ens ett kommatecken ändrades i den redan förtryckta propositionen som offentliggjordes tre dagar senare. Att kalla detta samråd är att helt sakna insikt om innebörden av detta ord. Om forskningsfrågor i övrigt ägde över huvud taget ingen diskussion rum. Vi fick för övrigt tillgång till den forskningspolitiska propositionen först efter det att den offentliggjorts. Allt tal om samråd kring forskning är falskt. När vi går vidare på denna regeringspolitikens skändliga väg kommer vi till torsdagen den 1 april Det nödvändiga kapitalet, 1,7 miljarder kronor, för att man skulle kunna överföra två statliga högskolor i stiftelseform skulle återigen tas från AP-fonden och en lagändring skulle göras i reglementet för Allmänna pensionsfonden. Genom denna lagändring legaliserar regeringen formellt tilltaget att överföra medel från Allmänna pensionsfonden till forskningsstiftelser och stiftelsehögskolor. De tidigare avtalsbrotten mot höstens uppgörelse kröntes nu med fullträffen att använda pensionsmedlen för privatisering av statliga högskolor, något som över huvud inte fanns med i diskussionen vid överenskommelsen i september. Denna privatisering blir dyr för skattebetalare och framtida pensionärer. Det är inte nog att regeringen ger ifrån sig statlig förmögenhet i form av byggnader och mark till privata stiftelser och dessutom förskingrar fondmedel från pensionssystemet. Därtill utlovas statligt driftbidrag för utbildning och forskning under 15 år, ett beslut som är så konstruerat att det är en omöjlighet för kommande riksdagar att ändra på. Det denna operation leder till är att det som privatiseras är inflytandet och beslutsrätten, medan det statliga ansvaret som finansiär kvarstår. Fru talman! Om regeringen föreslagit att antalet privata högskolor skulle utökas hade vi kunnat föra en normal politisk diskussion om vad vi anser vore bäst ur ideologiska och praktiska utgångspunkter. Men regeringen valde medvetet att gå till konfrontation. Det gällde då för regeringen att hålla korten så tätt intill bröstet att normal analys av beslutsunderlag och remiss undveks. Inga utanför kretsen av intressenter har fått delta i beredningsprocessen. Helt följdriktigt nekades också den remissomgång som vi krävde i utbildningsutskottet och som en utskottsminoritet enligt riksdagsordningen har rätt till. Konfrontation och arrogans är det som helt väglett regeringspartierna fram till dagens beslut. Därför handlar dagens debatt inte bara om forskningsstiftelser, stiftelsehögskolor och löntagarfondsmedel. Det handlar än mer om ledande borgerliga politikers trovärdighet och heder. Förhistorien till dagens beslut är kantad av svek och övertramp mot det demokratiskt anständiga. Det är trist och djupt allvarligt att den borgerliga regeringen på det här sättet hanterar hederlighet, etik och moral i politiken.

Fru talman! Det var väl en final på löntagarfonderna som heter duga! På något sätt skulle det dock kännas rimligare att ha fått föra slutdebatten om löntagarfonderna med ett parti som är berett att slåss med blanka vapen. Varför kan ni inte -- alla ni som tågade under baneren för bara tio år sedan för socialistiska löntagarfonder -- säga som det är: att det smärtar er att dessa fonder, som ert parti tvangs att genomgå så mycket av väljarförluster för att genomföra, nu avvecklas? I stället blir löntagarfondsdebatten, fru talman, plötsligt en debatt om pensionärernas trygghet, trots att varenda socialdemokrat i denna kammare som kan någonting om pensionstrygghet vet att dessa frågor inte har någonting med varandra att göra. I nästa omgång blir avvecklingen av löntagarfonderna till en fråga om politisk procedur. Det hade hedrat er om ni hade tagit debatten för fondsocialismen öppet i stället för att skyla den i denna typ av argument. Får jag, fru talman, till Lena Hjelm-Wallén, bara påpeka att jag fortfarande känner lycka över att få medverka till avvecklingen av löntagarfonderna. Det är alltid svårt att värdera vad det är i ens politiska liv som känns allra mest stimulerande. Jag måste dock medge att det för en borgerlig politiker är svårt att finna någonting som tävlar hårdare om detta än att få sätta p för socialism. Får jag dessutom göra det genom att stötta forskningen så känner jag mig riktigt, riktigt belåten. Det är alldeles riktigt, som Lena Hjelm-Wallén säger, att vi mellan partierna överenskom om att denna fråga skulle vara föremål för samråd. Precis som Lena Hjelm-Wallén meddelar, och Bengt Silfverstrand för en vecka sedan förnekade, har alltså samråd ägt rum. Som jag påpekade redan förra veckan innebär samråd inte en utfästelse om att man blir ense. Statsministern meddelade också i samband med att samrådsförpliktelsen skrevs in, att pengarna skulle stanna kvar i AP-fonderna, men naturligtvis intill dess att riksdagen fattade sitt beslut om vad man skulle göra med dem. Lena Hjelm-Wallén påpekade också alldeles riktigt att propositionen antogs, sannolikt den dag som Lena Hjelm-Wallén har läst fram ur protokollet. Vad hon också vet är att denna dag togs propositionen utom listan för att möjliggöra det samråd med Socialdemokraterna som sedermera ägde rum. Vid detta samrådsmöte, där bl.a. jag var närvarande, ville socialdemokraterna inte föra diskussion i sak. Man sade sig endast vilja ställa frågor. Därefter ställde man frågor till vilka svaren stod att finna i det redan utsända materialet. Vi blev en smula förbluffade över att socialdemokratin då inte hade någon uppfattning. Det är alldeles korrekt, som Lena Hjelm-Wallén säger, att man hade det några dagar senare, och då konstaterade vi att uppfattningarna inte gick att förena. Det fanns två skäl. Det ena var att socialdemokraternas ambitioner på forskningsområdet var för små. Regeringen ökar den totala forskningsvolymen över tre år med 4,5 miljarder kronor. Socialdemokraterna ökade den med 3, till på köpet budgetunderskottspengar. Därutöver, fru talman, visade det sig, att socialdemokraterna inte hade förstått poängen i just den typ av forskningsinsatser som löntagarfondsmedlen skulle användas till, nämligen att promovera det allra bästa landet hade att erbjuda på forskningsområdet för att ge detta möjlighet att nå genombrott i världsklass. När vi, fru talman, fann att denna motsättning existerade, tvangs vi dess värre notera att den enighet som jag gärna hade sett, såväl om avvecklingen av löntagarfonderna som om forskningspolitiken, inte gick att uppnå. Då är det, precis som jag sade i kammaren till Bengt Silfverstrand förra veckan, varje regerings skyldighet att fortsätta att regera.
Fru talman! Per Unckel ägnar sig åt ett orwellskt ordvrängeri, där samråd blir diktat och där någon sorts fondsocialism är samma sak som garanti för pensionsutfästelser. Det går inte att komma ifrån att AP-fonden utgör garantin för framtida pensionsutbetalningar. När fondkapitalet dräneras så avtar fondstyrkan. När Per Unckel försöker hävda att AP-fonden inte har någon relevans för framtida pensioner är detta rent nonsens. I så fall är min fråga: Vad tror Per Unckel att AP-fonden är till för? Varför stanna vid att dränera den på 20 miljarder? Det finns 400 miljarder i fonden. Vad är nästa steg, när man väl har öppnat dammluckan? Det är det här som gör att vi socialdemokrater har blivit så, milt sagt, irriterade och mycket allvarligt oroade. En så slapp inställning till att garantera de framtida pensionerna får allvarliga konsekvenser för debatten om vilken pensionsålder vi skall ha -- det blir mycket svårt att förklara för människor varför man skall höja pensionsåldern när det tydligen finns ett överskott av medel i pensionsfonden. Den får också konsekvenser för pensionsarbetsgruppens arbete. Detta försvårar avsevärt deras arbete med att komma fram till något vettigt och gemensamt. Enligt min mening måste vi socialdemokrater fundera över om det finns någon anledning för oss att vara kvar i den arbetsgruppen. Därför menar jag att Per Unckel, när han är så ordrik och ordvrängaraktig på det här området, ändå är skyldig raka svar på just frågan om pensionsfondens användning och hans syn på på denna framöver. När det gäller samråd verkar det som om Per Unckel levde i ett annat århundrade, där samråd är samma sak som att överlämna besked och inte acceptera erinringar. Så här kunde tidigare överklassen hantera sina underlydande. Det är väldigt mycket av denna fläkt i hela den här debatten, men det är fullständigt oacceptabelt i ett modernt samhälle.
Fru talman! Nu börjar man från den socialistiska sidan plötsligt i alla fall i denna debatt använda ett ordbruk som känns igen från den gamla klassiska idédebatten. Det blir inte mera sant för det. Wallén, konkurrerar emellertid regeringen med en alltför stark konkurrent. Att få löntagarfonderna till att bli pensionärernas pengar är ett språkbruk som George Orwell hade böjt sig i vördnad inför. Själv är jag mera bekymrad över ett parti som inte är karl eller kvinna för sin hatt. Fru talman! Nu ber jag om ursäkt igen för att jag upptar kammarens tid med en debatt som vi första gången förde i förra veckan. AP-fondens syfte är, som Lena Hjelm-Wallén så väl vet, att trygga skillnaderna mellan in och utbetalningar i pensionssystemet. Pensionssystemet är uppbyggt så, att det är den i dag arbetande generationen som betalar den tidigare generationens pensioner. När vi i vår generation, som inte i dag är pensionärer, blir äldre kommer vi att bli beroende av att nästa generation arbetar för oss. Det leder till att den avgörande frågan för pensionärernas trygghet ligger i vår egen ekonomis utvecklingskraft. Inga fonder, hur stora de än är, klarar av att trygga ett pensionssystem om ekonomin inte tillväxer. Då inträder frågan om det är sannolikt att ekonomin växer mera så länge det socialistiska hotet i löntagarfonderna hänger över Sveriges företagare, eller om det är sannolikt att dessa är beredda att göra en större insats för landet om det vet att de får förmånen att utveckla sina företag i en fri marknadsekonomi. Jag tror att Socialdemokraterna här i rikdagen, möjligen tillsammans med LO, är de enda i detta samhälle som tror att företagare gnetar mer ju större förlustrisken och socialiseringsrisken för deras företag är. Alltså: Vill man på allvar trygga pensionärernas pengar, säkerställa att ekonomin växer, då är man med och sanerar budgetunderskottet och ger inte ut växlar på framtida generationer, då avecklar man socialiseringshot mot företagen och säger i stället: Vi uppskattar era insatser. Det, fru Hjelm-Wallén, är regeringens politik. Den står i bjärt kontrast mot den som socialdemokraterna här i kammaren förespråkar. Därför är det bara regeringens politik som har förusättningar att säkra dagens och morgondagens pensionärers trygghet.
Fru talman! Jag noterade att Per Unckel inte kunde ge något svar på frågan om AP-fonden och om hur mycket ytterligare regeringen avser att dränera den. Varför var plötsligt de 20 miljarderna slut? Det kunde tydligen lika gärna ha blivit många, många miljader ytterligare upp till de 400 miljarder som finns i fonden. Detta gör att det meningsutbyte vi nu har är mycket allvarligt, om Per Unckel är representativ för den regering han representerar. Hur mycket Per Unckel än försöker att hävda mosatsen är självfallet AP-fonderna en del i pensionssystemet som är till för att garantera de framtida pensionsutbetalningarna. Det var därför det för vår del var så viktigt att vid överenskommelsen i höstas få slut på skingrandet av AP-fondsmedlen till det ena och det andra, och att de skulle förbli i pensionssystemet. Överenskommelsen är otvetydig i detta avseende. Regeringen ägnar sig nu åt ett missbruk av det förtroende som man lägger i vågskålen när man träffar en sådan här överenskommelse. Detta är mycket allvarligt, både i sak och för politiken och dess anseende. För oss handlar detta om enkla hederskodex, att man skall stå vid sitt ord. Att pensionsmedel finns inom AP-fonderna och att de skall vara till för just pensionärernas trygghet är för oss självklarheter. Det är inte bara så att regeringen här går emot vad man har skrivit under vid överenskommelsen, utan statsminister Carl Bildt har dessutom på en direkt fråga om detta rörde sig om att återföra medel till AP-fondssystemet, svarat ordagrant: Svaret är ja. Detta sades vid en ekointervju som miljoner människor hörde. Det går inte att komma runt dessa faktauppgifter, Per Unckel. När Per Unckel försöker att slingra sig är det bara en skändlig väg som får några ytterligare stenar efter kanten.

Fru talman! Detta är inte en trist upplösning av en överenskommelse från i höstas. Det är en för Socialdemokraterna trist upplösning av löntagarfonderna. Säg som det är, Lena Hjelm Wallén! Det finns väl ingen anledning att, efter alla dessa år som ni har slagits för och lidit med dessa löntagarfonder, förneka att det är detta som är kärnan. Eftersom vi vet att ingen, så länge ni demonstrerade utanför Riksdagshuset här för tio år sedan, sade ett ord om pensionerna. Då var det makten över företagen det gällde. Somliga talade högre än andra. Bengt Silfverstrand blev besviken på grund av att socialdemokratin inte vågade gå lika långt som han i sina ambitioner hade hoppats, vilket han påpekade så sent som i förra veckan. Det var detta det handlade om. Det är mycket ärligare att i politiken, oavsett om ståndpunkter är obehagliga eller inte, säga som det är. Alternativt kan man tänka sig att, om man inte längre är beredd att stå för en åsikt vid dess rätta namn, åsikten rimligtvis bör överges. Som Lena Hjelm-Wallén påpekade finns det i dag 400 miljarder kronor i AP-fonderna. I dag diskuterar riksdagen 1,7 miljarder av dessa. Får jag fråga Lena Hjelm-Wallén -- jag tror att det är tredje eller fjärde gången i de samlade riksdagsdebatter som vi har ägnat oss åt under den senaste veckan -- om hon verkligen tror att företagare gnetar på mera för att få i gång den ekonomiska tillväxten i Sverige om löntagarfonderna och socialiseringshotet hänger kvar, eller om hon möjligen kan förstå att en företagare blir mer initiativkraftig om han vet att han får behålla frukterna av sitt arbete? miljarder visar Lena Hjelm-Wallén i realiteten själv att de 1,7 miljarderna saknar betydelse för pensionssystemets framtid, medan däremot tillväxtförmågan i vår ekonomi är A och O. Lena Hjelm-Wallén frågar mig om regeringen avser att skingra pensionärernas pengar. Självfallet inte. De pengar som till AP-fonderna är uttagna av den arbetande generationen som avgifter till AP fondssystemet avser regeringen inte att förändra. Det har vi aldrig sagt, och det kommer vi inte heller att säga. Dessa pengar kan man nämligen med fullt fog säga verkligen tillhör pensionärerna. Regeringen avvecklar löntagarfonderna och avvecklar därmed slutgiltigt det socialistiska hotet mot det svenska samhället och skyddar därmed ett sunt pensionssystem genom att premiera tillväxt och nyföretagande.

Fru talman! Jag har med viss fascination, det måste jag tillstå, tagit del av denna i mitt tycke ganska patetiska demonstration av ett antal s-märkta riksdagsledamöter. Naturligtvis var den spontan i socialdemokratisk mening, precis som alla strejker och liknande brukar vara spontana. En annan del av mig tycker att den är ganska beklämmande. Det beror på att detta parti, som i andra sammanhang brukar vilja kalla sig för det statsbärande oppositionspartiet, ägnar sig åt dylika cirkuskonster och framför allt beskyller oss i Ny demokrati för att vara cirkuskonstnärer. Jag måste säga att vi jämförelsevis är glada amatörer och att Socialdemokraterna är ekvilibrister i cirkuskonster i riksdagen. Jag skall också försöka återföra diskussionen till det som betänkandet egentligen handlar om. Men låt mig dessförinnan kortfattat konstatera att jag nu har förstått att det som Kjell-Olof Feldt skrev på sin lapp var: Pensionsfonder är ett jäkla skit som vi nu har släpat ända hit. Tala om populism och ohederlig debatteknik att konvertera löntagarfonder till pensionspengar över en natt. Fru talman! Jag tänker återgå till det som utbildningsutskottets betänkande handlar om, nämligen stiftelsehögskolor. Med dagens beslut skapas förutsättningarna för två nya stiftelsehögskolor. Jag välkomnar detta beslut. Det är mycket bra. Men det borde ha varit många fler. Jag vill understryka att detta inte är någon kritik mot regeringen, än mindre mot Per Unckel. Tvärtom instämmer vi från Ny demokratis sida hundraprocentigt i och välkomnar dessa stiftelsehögskolor. Däremot är det en kritik mot trögheten och vad vi fruktar är den sega tryggheten i den akademiska världen. Jag har också under beredningen av detta ärende konstaterat och fascinerats av Socialdemokraternas s.k. kritik och definitiva försök att stoppa stiftelsebildningen. För oss som är ganska färska i de riksdagsmässiga arbetsformerna har det varit en uppvisning i byråkratiskt och förment juridiska piruetter. Jag måste tillstå att de har gjorts med viss skicklighet, och skam vore det väl annars om inte många decenniers makt skulle ha lärt Socialdemokraterna alla dessa taktiska finter. Socialdemokraterna talar i sin motion om att detta inte ger något inflytande och att det är oåterkalleligt. Jag tycker att det är bra att det är oåterkalleligt, eftersom det garanterar åtminstone några akademiska frizoner. Det är ingen offentlighetsprincip -- den sätter man före den akademiska kvaliteten. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är en plakatdemagogi som möjligen skulle platsa i ett demonstrationståg, men definitivt inte i en diskussion kring akademisk utbildning. Jag minns en fråga, som jag inte tror har besvarats. Jag tror att det var Bengt Silfverstrand som frågade utbildningsministern när ett ärende hade beretts, enligt hans uppfattning, lika slarvigt. Jag vill understryka att det är enligt Bengt Silfverstrands uppfattning. Med den begränsade erfarenhet som jag har kan jag nu inte hitta så många exempel, men jag kan hitta ett som Bengt Silfverstrand gärna får studera hos en partikollega som heter Göran Persson, som för några år sedan kommunaliserade skolan. Detta har av statsvetare beskrivits som ett av de mest exempellösa sätten. Han fick kritik t.o.m. internt. Han lyckades efter att ha ''köpt'' Lärarförbundet och liknande. Men om Bengt Silfverstrand tycker att det är ett bra exempel på god beredning har vi väldigt olika uppfattningar om vad som menas med det. Jag önskar att Socialdemokraterna i stället, under dessa många decenniernas makt, hade lärt sig att vara intellektuellt hederliga och att argumentera i sak. Detta är nämligen i sanning en ideologisk fråga. Socialdemokraterna vill inte ha en helt fri akademisk värld. De tycker inte om det som Bologna eller Magna Charta står för. När Socialdemokraterna talar om en fri akademisk värld är det frihet inom de ramar som sätts av Socialdemokraterna. Då konstaterar jag att vi har väldigt olika uppfattningar om detta. För oss inom Ny demokrati är den akademiska friheten i sin klassiska mening faktiskt en av de yttersta garantierna för demokratin. Låt mig frammana minnet av bilden där studenten står på Himmelska fridens torg framför en stridsvagn. Jag tycker att det är en bra symbol för vad akademisk frihet kan skapa -- fria och självständiga och fria och tänkande människor, som vågar gå emot makten även när den är sällsynt hotfull. Svensk akademisk utbildning har tyvärr fått en del skamfilade och avhuggna hörn genom Socialdemokraternas systematiska försök genom decennierna att nivellera. Låt mig bara erinra om när Harvard i början av 80-talet vägrade godkänna den svenska civilekonomexamen. Tack och lov är det relativt sett marginella spår, men de finns där. Generellt är svenska universitet och högskolor bra. Men det finns kvalitetsskillnader. Det får man inte tala högt om, men jag har gjort det tidigare. Exempelvis anses Handelshögskolan i Stockholm, som tidigare har varit uppe i debatten, av studenter och av avnämare allmänt vara av utomordentligt hög klass och den bästa i Sverige. Det hindrar inte att Handelshögskolan i Göteborg håller utomordentligt hög klass i vissa delar, fullt i klass med Handelshögskolan i Stockholm. Men man är också ganska överens om att den var bättre i många hänseenden på den tiden då Ulf af Trolle styrde den och den var fri. Chalmers är ett annat exempel. Nyligen utsågs den till Europatrea bland de tekniska högskolorna, vilket var mycket glädjande, inte minst för Chalmers. Samtidigt minns vi som bor i Göteborg att Chalmers genom åren har fått mycket kritik för att man systematiskt har vägrat att sänka kvalitetskraven. Man har låtit hela kontingenter studenter, hela kullar, köra på skrivningar. Det har man fått mycket kritik för. Men man har värnat kvaliteten, och man har framhärdat i detta. Resultaten kan man skörda i dag. Tyvärr får man ett intryck av att den akademiska tryggheten för många i den akademiska världen har blivit viktigare än den akademiska friheten. Vi är kritiska till att man tillsätter professorer på livstid. Jag har tidigare utvecklat detta. Jag har tidigare även citerat en hög företrädare på en av Sveriges tekniska högskolor som har uttryckt att det inte är pengar som är det primära problemet. Han ville hellre avskeda hälften av professorerna och ersätta dem med fullt dugliga och högklassiga sådana. Detta problem finns, och det är dumt att förneka det. Det är därför som vi tycker att det är oroande och anmärkningsvärt att så få universitet och högskolor har visat intresse. Om det hade berott på kritik mot stiftelsebildningen och liknande, hade det varit intressant att lyssna till den. Men det gör inte det. Det är uppenbarligen andra faktorer som ligger bakom. Redan den nya högskolelagen har ruskat om ordentligt på sina håll i den akademiska sömnen. Helt plötsligt har man fått en frihet som man under decennier har vant av sig av med. Frihet är lika med osäkerhet. Man får helt plötsligt bestämma själv. Man får inte besked från departementet eller från Om sedan osäkerheten tar sig uttryck i den ångest som illustreras av Lars Ekborg när han väljer mellan Expressen och Aftonbladet -- men förmodligen klarar man det inom den akademiska världen -- blir det uppenbara problem när det gäller att hantera den frihet som kommer. Jag är övertygad om att en del kommer att välja flykten från friheten åter eller kvar i tryggheten. Därför är det så bra med den konkurrens om studenter och forskare som den nya högskolelagen och den stiftelsebildning ger som vi snart skall fatta beslut om. Under mina år som riksdagsledamot har jag haft ovanligt många kontakter med företrädare för universitet och högskolor. Jag måste tillstå att jag har blivit oroad över de många uttryck för inställsamhet gentemot makten som jag har mött under de här två åren hos höga företrädare. Det finns ett, som jag kallar det, anslagsbockande och en följsamhet gränsande till feghet som jag inte trodde hörde hemma i den akademiska världen. Det skrämmer mig. Den enda förklaring som jag kan hitta är att det här är resultatet av många decenniers socialdemokratiskt styrförsök. Människor ringer och säger att de håller med. Man ger råd och säger: Det är bra. Stå på dig! Jag replikerar: Ja, men stå upp och säg det offentligt då! Gå in i debatten. Men då kommer ett förbindligt svar: Du måste förstå. Jag vill inte stöta mig osv. Dylik svansviftning stöter mig generellt och alldeles speciellt när det är företrädare för den akademiska världen som viftar på svansen. Den nya högskolelagen och de nya stiftelsehögskolorna blir på sikt en garanti för att vi skall slippa denna inställsamhet gentemot den politiska makten -- en garanti för ett återupprättande av den klassiska akademiska friheten och kvaliteten på de ställen där den gått förlorad. Fru talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 18 i dess helhet. Vidare vill jag gärna instämma när det gäller den glädje och den stolthet över denna milstolpe för svenskt akademiskt liv som tidigare har kommit till uttryck. Det är också extra glädjande att löntagarfonderna försvinner. Avslutningsvis vill jag som göteborgare tillägga att jag hyser en liten varm förhoppning om att Chalmers i Göteborg blir Sveriges första tekniska högskola i stiftelseform.

Fru talman! Jag har upptäckt att Stefan Kihlberg i sitt mycket bombastiska anförande bl.a. gjort sig skyldig till en ordentlig förlöpning. Han sade nämligen angående kommunaliseringen att den tidigare skolministern Göran Persson hade köpt Den typen av tillmälen hör faktiskt inte hemma i denna kammare. Vi kan ta i litet och vara litet uppsluppna i debatterna, men det får också finnas gränser för vad som sägs. Man kan undra vilka bevekelsegrunder i den riktningen som har beledsagat Stefan Kihlberg när det gäller hans agerande i utbildningsutskottet under lång tid, och då i synnerhet under senare tid. Vi fick mycket handfasta och konkreta deklarationer från Stefan Kihlberg och Ny demokrati om att man inte kunde gå med på att stiftelsekapital delas ut. Någon måtta på slakten av löntagarfonderna fick det vara. Beträffande avkastningen kunde man tänka sig följande: Hit men inte längre. Vid två tillfällen tvingades utskottet till bordläggning för överläggningar med Ny demokrati. Det kunde vara värdefullt om Stefan Kihlberg redogjorde för kammaren varför de stolta deklarationerna plötsligt övergick i den mjukhet som har präglat Ny demokrati under den senaste tiden -- det gäller också i andra utskott. Stefan Kihlberg brukar i många andra sammanhang hänvisa till USA och till den fria forskningen och de fria universiteten. Vad är det då för skillnad i frihet och självständighet för den enskilde forskaren mellan ett amerikanskt i allt väsentligt statligt universitet och ett privat universitet? Det är också en stor anklagelse mot de återstående 32 högskolorna att säga att friheten och självständigheten kommer att bli mycket större vid de här ynka två högskolorna. Därför är det väl inte konstigt att de andra reagerar. Vad är det som hindrar riksdag och regering att förändra högskolelagen och högskoleformen exempelvis när det gäller tjänstetillsättning? Det var egentligen det enda sakliga och konkreta i Stefan Kihlbergs inlägg. Det finns naturligtvis en tröghet beträffande tjänstetillsättning och befattningsstrukturer ute på universiteten. Men det finns också andra trögheter i fråga om vilka det är fullt möjligt att förändra inom ramen för ett allmänt demokratiskt ledarskap och inflytande.
Fru talman! För säkerhets skull vill jag -- citationstecken hörs ju inte -- att det skall synas i protokollet att jag använder ordet köpt inom citationstecken när det gäller Lärarförbundet. Bengt Silfverstrand, det var företrädarna för Lärarförbundet som kände sig ''köpta'', och det var de som i efterhand ångrade sig. Jag återger alltså bara vad ledande företrädare för Lärarförbundet själva har beskrivit. Detta har gått upp för mig långt senare. Jag satt, som bekant, inte med i riksdagen när det här hände. Bengt Silfverstrand är upprörd över att vi har kommit överens med regeringspartierna om skrivningar i utskottsbetänkandet avseende beslutet förra veckan om löntagarfondsmedel för forskning. Vi har lärt oss av Socialdemokraterna att det är så det går till i det här huset. Vi har blivit lurade åtskilliga gånger. När vi kom in i riksdagen trodde vi att man jobbade som vi är vana vid, nämligen med öppet visir. Vi trodde alltså att man förde en öppen diskussion och att ingångna avtal hålls. Men vi har lärt oss av Socialdemokraterna att så inte är fallet. Vi har blivit lurade i ROT-sammanhang och i ett antal andra sammanhang där vi har haft avtal som Socialdemokraterna har sprungit ifrån. Nu senast skedde det i trafikutskottet, där man också spelar. Försök således inte med några brösttoner i fråga om sådana här saker, för då är ni nog illa ute! Extra beklämmande är det som Lena Hjelm-Wallén för några minuter sedan sade. Hon var ju så upprörd och förnärmad och förklarade för utbildningsministern vad samråd var. Jag måste säga att jag är väldigt glad över att vara klar över vad samråd värt namnet betyder, men då gäller det icke-politiska sammanhang. Det som här sades känns alltså falskt. Avgörande är inte om det är ett statligt eller ett privat universitet -- uppenbarligen är det svårt att se distinktionen här. Det avgörande är i stället friheten från politisk styrning och friheten från politisk klåfingrighet. Men framför gäller det konkurrensen, den positiva tävlan. Detta är avgörande för att kvalitet skall utvecklas. Därför hittar man inte de världsledande institutionerna eller forskningsakademierna i miljöer där det inte har förekommit hård konkurrens och frihet.
Fru talman! Ja, citationstecken ser man inte i muntliga debatter. Därför får man vara litet försiktig och varsam med orden. Jag vill om beslutet i fråga säga att den reformen, dvs. den s.k. kommunaliseringen av lärarna, i praktiken är någonting mycket enkelt och självklart. Det borde vara självklart också för Stefan Kihlberg och Ny demokrati, med anledning av den frihetsretorik som används, att kommunerna själva -- det gäller alltså den lokala nivån -- får bestämma över sina anställda och göra upp avtal som staten tidigare har skött. Det är en klar decentralisering som varit väl förankrad i skolvärlden. Alla som är någorlunda insatta i dessa frågor kunde märka hur snabbt kritiken mot beslutet tystnade. Det var alltså ett väl förankrat och ett bra beslut som det inte finns någon anledning att här slå mot eller tala överdrivet om. När det sedan gäller friheten tycker jag att det är en oerhörd anklagelse att tillmäta de två nya högskolorna den betydelse som man faktiskt gör, som om detta skulle vara någon slags portal reform som skulle lösa alla andra problem. Samtidigt diskriminerar man på olika sätt andra högskolor. Beskedet till dem är: Ni kan tyvärr inte få den friheten. Då uppstår frågan: Har ni egentligen talat med professorer, universitetslektorer, anställda och studenter ute på högskolorna och hört deras uppfattning, om de känner sig fria i det nuvarande systemet eller om de vill ha en ägandereform som skall göra slut på ofriheten? Om det skulle vara på det sättet, skulle det logiskt sett innebära att intresset för att bli privatiserad skulle vara oerhört stort. Men det säger väl ändå Stefan Kihlberg någonting, när intresset för den här enkäten var minst sagt svalt. Det var en handfull som över huvud taget reagerade, innan man sockrade budet, pratade om att de inte behövde gå den normala anslagsvägen för att få medel, motsvarande vad andra högskolor skulle få göra, utan man skulle också få medel via handel på börsen. Slutsatsen av Stefan Kihlbergs synsätt och inlägg är att den stolthet han ansluter sig till å regeringens vägnar också omfattar att dessa högskolor skall ut på börsen och spekulera. Det är alltså via börshandel som man ytterst skall skapa sina framgångar. Även det är ett oerhört klart besked om var Ny demokrati står.
Fru talman! Bengt Silfverstrand konstaterar att det borde vara självklart för Ny demokrati med en kommunaliserad skola. Ja visst. Det var inte detta det handlade om. Det var sättet den kom till på som var den springande punkten. Det är sättet som det här går till på som Bengt Silfverstrand kritiserar. Det är bristen på det han kallar remissbehandling och liknande. Han konstaterar också att det blev tyst om de kommunaliserade skolorna. Ja visst. Jag kan dra paralleller. Jag törs nästan utlova att motsvarande tystnad kommer att infinna sig, eftersom det är en ännu större självklarhet för oss att det skall finnas stiftelsehögskolor. Vi skulle helst sett att minst hälften av de svenska universiteten och högskolorna var fria stiftelser, eftersom vi tror på den konkurrens och den tävlan som det skapar. Vi vill också ha statliga skolor, självklart. Det viktiga är dynamiken som skapas. Det Bengt Silfverstrand kallar för segregation kallar vi för dynamik. Det är som vi ser det en fördel att verkligen låta varje individ utveckla sig till det yttersta av sin förmåga, i stället för vingklippt symmetri och jämnstrukenhet, som man kallar för jämlikhet. Det skapar inte ett samhälle som kan bygga välstånd långsiktigt. Varje människa måste kunna utveckla sig till det yttersta. Notera att de högskolor som har anmält sig har gjort det av alldeles fri vilja. Jag lyssnade också på den offentliga utskottshearingen, på alla försök att få högskolornas företrädare att tillstå att de var tvingade och hotade. Vi som lyssnade konstaterade att ingen verifierade detta. Det finns i offentligt protokoll. Tvärtom understryker man att det självfallet är av alldeles egen fri vilja. Skälen till att man vill bli stiftelsehögskola har citerats i tidigare inlägg, så jag skall inte gå in på det. Däremot vill jag återigen understryka det jag försökte säga tidigare, men som jag uppenbarligen misslyckades med att få Bengt Silfverstrand att förstå, nämligen det skrämmande i att man i den akademiska världen så kraftfullt biter sig fast i tryggheten att man upplever frihet som något hotfullt, frihet att själv ta ansvar. Det hotfulla är att kvalitet helt plötsligt blir synlig. Helt plötsligt kommer studenter att kunna välja alternativ, helt plötsligt kommer forskarna att kunna välja andra alternativ. Det finns en risk att ett antal högskolor kommer att upptäcka att de inte räcker till. Det tycker jag är utmärkt bra. Jag tror att de kommer att vakna och ta konsekvenserna av uppvaknandet. Då har vi fått den positiva kvalitetstävlan som vi ville ha.

Fru talman! Som engagerad utbildningspolitiker i riksdagen blev jag uppriktigt sagt mycket glad när jag såg socialdemokraterna strömma till kammaren när Lena Hjelm-Wallén höll sitt anförande. Men den glädjen förbyttes i besvikelse. Det socialdemokratiska intresset för skolfrågor och utbildningsfrågor var uppenbarligen ganska kortvarigt. Fru talman! Svensk utbildning skall vara i världsklass. Det är nödvändigt för att vi skall kunna hävda oss i den internationella konkurrensen och därmed upprätthålla vårt välstånd. En hög utbildningsnivå är också ett väsentligt inslag i ett öppet och vitalt samhälle. I regeringsförklaringen finns angivet, liksom i den proposition, Frihet för kvalitet, som riksdagen har antagit, att universitet och högskolor skall ges större självständighet och frihet gentemot staten. Motivet för detta är att större frihet leder till ett ökat ansvarstagande, till initiativkraft och ökat nytänkande. Detta i sin tur resulterar i högre utbildningskvalitet. I den allmänna decentraliseringen av utbildningsväsendet ingår stiftelsebildning av ett par högskolor som ett steg på vägen. De kommer att ytterligare främja en positiv konkurrens universitet och högskolor emellan. En rad intressanta profileringar kan förutses. Det kan exempelvis handla om nya och förbättrade former för samarbete med näringslivet och det omgivande samhället. Internationellt sett är förekomsten av olika huvudmän en viktig orsak till en dynamisk utveckling av högre utbildning och forskning. Det normala i andra länder är att universitet och högskolor med andra huvudmän kompletterar de statliga universiteten och högskolorna -- så är det ännu inte i Sverige. Jönköping, som skall ha utbildning av ledare och entreprenörer för mindre och medelstora företag som sin främsta profil, är ett utmärkt exempel på detta resonemang. Utredningen påbörjades hösten 1990 och det har satsats 9 miljoner kronor till dags dato. Redan från början var näringslivet med i utredningen. Hälften av medlen kommer därifrån, resten kommer från länsstyrelse, landsting, högskola och länets kommuner. Högskolan i Jönköping har presenterat ett gediget koncept för utbildning och forskning inom det här området, och det håller. Styrkan i konceptet är att näringslivet är med på noterna och backar upp hela projektet. Utbildningen vid handelshögskolan i Jönköping skall vara unik för svenska förhållanden. De mindre och medelstora företagens behov skall ligga till grund för undervisningen och forskningen. Entreprenörskap, integrerat beslutsfattande och ledarskap skall utgöra centrala inslag. Mindre och medelstora företag får allt större betydelse som förnyare av ekonomin, och det är här som de nya jobben skall skapas. Regeringen har vidtagit en hel del åtgärder för att underlätta för dessa företag att växa. Men när det gäller den högre utbildningen och forskningen har begränsade insatser gjorts. Sverige saknar ekonomutbildning med inriktning mot entreprenörskap. Samtidigt är forskningen i entreprenörskap begränsad. De regionala förutsättningarna för att bygga upp utbildning och forskning kring entreprenörskap är mycket goda i Jönköping. Tillgången till fadderföretag är god, praktikplatser finns och ingen annan region i Sverige har samma förutsättningar att fungera som ett levande utbildningslaboratorium för entreprenörsinriktad utbildning. I få regioner finns samma möjlighet att studera entreprenörskap, tränga in i entreprenörens vardag och lära hur samverkan utvecklas i lokala nätverk. Sveriges relationer med Europa kommer att förstärkas, både i form av ett svenskt EG närmande och fördjupade kontakter med Östeuropa. Inom EG-länderna finns många exempel på ekonomutbildningar som fokuserar på ''European businesss management''. Forskningen kring europeisk ekonomi och europeiskt företagande expanderar också snabbt. Efterfrågan på ekonomer med europeisk inriktning kommer att öka. Privata och offentliga tjänsteaktiviteter har expanderat snabbt de senaste decennierna. Samtidigt har varuproduktionens tjänsteberoende ökat. EG:s nya regler om fri rörlighet kommer, tillsammans med EES-avtalet, att öka konkurrensen inom flera tjänstesektorer och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter för svenska tjänsteföretag. Utvecklingen på detta område förväntas vara så stark, att den dels skapar en marknad för ekonomer med särskild kompetens vad gäller tjänster och tjänsteproduktion, dels genererar nya forskningsbehov. Utomlands är det inte ovanligt att man i ekonomutbildningar erbjuder specialisering i service management. I den svenska utbildningen saknas denna möjlighet, varför det är ett engeläget profilområde för den internationella handelshögskolan i Jönköping. Varför då stiftelse? Förutom det jag nämnde i min inledning vill jag anföra följande. Man kan naturligtvis fråga sig om man inte kan realisera projektet inom nuvarande högskola och former där staten är huvudman. Man skulle säkert kunna göra det mesta under nuvarande former -- eller rättare sagt det som kommer att gälla efter den 1 juli i år -- men det skulle bli sämre. Beslutsnabbheten är större i stiftelseform, och engagemanget är större. Det är mer dynamik i processen. Jag är övertygad om att samverkan mellan högskola och näringsliv har betydligt större möjlighet att utvecklas och fördjupas, om högskolan har en friare roll gentemot staten. Det är därför som en enig styrelse säger ja till att bli en stiftelse. Utbildningsdepartementet har slagit fast att ingen högskola kommer att övergå till stiftelse mot sin vilja. Hela idén bygger på att resp. högskola av egen vilja tar steget mot en stiftelsebildning. Styrelsen för Högskolan i Jönköping var enig i sitt beslut när vi gjorde vår intresseanmälan och när vi svarade ja till förhandlingar på Utbildningsdepartementets erbjudande om att övergå till stiftelse. Studenter, personal och styrelse är överens. I det sammanhanget vill jag ge ett erkännande till de socialdemokrater som sitter med i högskolans styrelse och som säger ja till stiftelsebildningen. Det är beklagligt att Socialdemokraterna på riksplanet säger nej till projektet. Jag kan förstår om Socialdemokraterna säger nej till stiftelseformen av ideologiska skäl, men man borde då i stället stödja projektet i nuvarande former inom högskolan. Min fråga till Socialdemokraterna är: Av vilka skäl stöder ni inte projektet Internationella handelshögskolan i Jönköping? Fru talman! Jag hoppas att riksdagen röstar på majoritetens förslag, för det vore utomordentligt olyckligt om inte siftelsebildningen fick riksdagens stöd. Då är det tveksamt om Jönköping och länet blir en ''vinnare'' när det gäller högre utbildning och forskning. Högskolan i Jönköping en av landets mest kostnadseffektiva högskolor. I det perspektivet är det trist att högskolan inte fått ut något av detta i form av fler platser på exempelvis LIF-anslaget. I stället har andra små och medelstora högskolor gynnats av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Äntligen bryts mönstret! Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Eftersom Ulf Melin ställde en fråga till Socialdemokraterna, tycker jag att det är rimligt att svara på den. Det finns inte vid något tillfälle ens en gång antytt, det framgår inte av något dokument eller någon annanstans, att vi skulle vara motståndare till stilftelse av ideologiska skäl. Stiftelser finns redan i stor omfattning och är lämpliga för vissa ändamål. Men det är inte lämpligt att införa regler inom delar av högskolevärlden som innebär att offentlighetsprincipen på vissa högskolor inte gäller fullt ut och att de olika aktörerna inte har full insyn i verksamheten, inte heller allmänheten som är viktig för att hela högskolesamhället skall fungera. Det är inte fråga om detaljreglering -- det skall vi inte ägna oss. Det har vi redan avvecklat i stor utsträckning genom ny högskolelag och genom högskolereformen. Det handlar om att vi skall ha möjligheter i Sveriges riksdag för att, när förutsättningarna förändras, inom planeringperioden gå in och vidta de principiella förändringar som den nya situationen kan betinga. Jag vill alltså slå fast att vi inte på något sätt är motståndare till stiftelser. Men i det här speciella fallet, dvs. en praktiskt taget total privatisering med statliga garantier och pensionsmedel, tar vi avstånd. Kan Ulf Melin hitta ett enda exempel i omvärlden där man har privatiserat högskolor med pensionsmedel, kan han väl tala om det för kammaren. Det skulle i så fall vara en stor och intressant nyhet.
Fru talman! Jag noterar att Bengt Silfverstrand säger att Socialdemokraterna inte är emot stiftelser av ideologiska skäl. Nej, det är klart, det finns andra stiftelser inom andra områden som passar Socialdemokraterna ganska bra. Det förstår jag, eftersom det också gynnar partiet. Men det är på utbildningsområdet som ni är motståndare till stiftelsebildning av ideologiska skäl. Jag kan förstå att man där är emot det av ideologiska skäl, men vad jag inte förstår är att ni är emot själva projektet som sådant. Ni har ju sagt nej till forskningsresurserna och till samverkan med näringslivet, osv. Ni har inte väckt någon motion i den här frågan. Däremot har Socialdemokraterna i länet gjort det. Det tycker jag är bra. Jag vill bara fråga vad i projektet ni är emot, och vad det är ni inte tror på. Om ni hade trott på det, så borde ni i så fall ha tagit upp det i en partimotion eller i ''förstamajpamfletten'' -- som jag skulle vilja kalla den -- som ni har skrivit. Där borde ni i så fall ha tagit upp detta, men det gör ni dess värre inte. När det gäller pensionsmedel har det både i förra veckans och i dagens debatt varit en diskussion om löntagarfonder och ATP-system och annat. Den frågan borde vi i alla andra repliker redan ha utagerat. Jag tror inte att det skulle föra saken framåt om jag skulle upprepa det som Per Unckel och Ann-Cathrine Haglund sade. Det intressanta är varför ni är emot projektet. Tala om det, Bengt
Fru talman! Både vid den hearing vi hade och vid de besök jag själv har gjort på Högskolan i Jönköping har jag fått mycket klara och entydiga besked om att projektets, Internationella handelshögskolans, genomförande inte krävde stiftelseform. Det är mycket klart. Det är det enda klara svaret. Apropå Ulf Melins uppmaning att vi skall väcka motioner, borde Ulf Melin känna till att vi har väckt just sådana motioner där vi förordar att bl.a. Högskolan i Jönköping tillförs nya friska forskningsmedel över statsbudgeten, på ett hederligt och ärligt sätt, utan ideologiska skygglappar. Det skulle innebära en kraftig resursförstärkning för Högskolan i Jönköping. Det är viktigt att se vilka resurser vi förfogar över och var vi snabbast och effektivast kan få ut det mesta möjliga av de medel vi sätter in. Det brukar vara någonting som tilltalar borgerligheten, att effektivt få ut det mesta man kan av insatta resurser. Vi har också en högskola i Växjö, som Ulf Melin väl någon gång har besökt och känner till. Han kanske också känner till att man där har en ganska väl utbyggd ekonomisk kompetens, att den är internationellt inriktad och även inriktad på företagsekonomi av den kategori som det nu är fråga om att bygga upp i Jönköping. För att klart och tydligt sammanfatta svaren: Vi har inga som helst betänkligheter mot stiftelser. Handelshögskolan, som ni från borgerligt håll i dag har tagit upp är ett utmärkt exempel på hur en stiftelse kan fungera och där både staten och privata intressenter tar sitt ansvar. Klarare svar än så kan väl inte lämnas. Det är ganska fantastiskt att få uppleva att Ulf Melin m.fl. i den borgerliga utbildningsutskottsgruppen en dag sitter och säger absolut nej till ytterligare pengar till de mindre och medelstora högskolorna i bl.a. Jönköping, och en tid senare lika kategoriskt fastslår att vi inte har råd och inte heller behov av att bygga upp nya färska forskningsresurser -- alltså inte heller i Jönköping. Något senare väljer han alltså just för detta ändamål -- observera att jag säger för detta ändamål -- en skola där man skall börja från noll framför den närliggande högskolan i Växjö, som har goda förutsättningar att få exempelvis ytterligare en fakultetsutbyggnad, gärna i samarbete med de andra högskolor som finns inom projektet Syd-ost-universitetet. Det finns alltså ingen som helst möjlighet, Ulf Melin, att på demagogiska eller ideologiska vägar försöka kringgå kärnproblemet. Jag har svarat klart och tydligt på alla de frågor som tidigare har ställts och som Ulf Melin nu ställde. Därmed kan vi avsluta den här delen av debatten.
Fru talman! Det var ganska intressant att Bengt Silfverstrand sade att man inte har någonting emot stiftelser. Är det så att man vänder sig mot finansieringsformen, måste jag fråga Bengt Silfverstrand: Varför har ni inte då lagt fram förslag om en annan finansiering? Då hade det hela kunnat lösas. Saken är ju den att ni är emot en större lokal frihet och att man skall minska det statliga inflytandet över högskolan. Det är vad det handlar om. Erkänn detta! Det är riktigt att man Växjö i fråga om den internationella delen av ekonomutbildningen är mycket duktig, vilket jag också vill framhålla. Men man har inte någon sådan ekonomutbildning som skall förläggas till Jönköping och som riktar sig mot ingenjörskap, småföretag osv. Bengt Silfverstrand kan ju bara läsa innantill i det svar som jag fick under den hearing som vi hade, i vilket det redogjordes just för det som finns i Växjö i dag, vad som inte finns och varför just Jönköping är så bra. Sedan vill jag också tala om varför -- förutom att jag av ideologiska skäl bejakar detta -- jag tror att det är viktigt att det bildas en stiftelse i Jönköping. Det handlar om samverkan mellan näringsliv och högskola. I Sverige är vi dåliga just på samverkan mellan stat och näringsliv -- där kan vi lära oss av andra länder. Det är då oerhört viktigt att universitet och högskolor har en friare roll. I det perspektivet är stiftelsebildningen ett alldeles utmärkt instrument för att få i gång denna samverkan. Då kan man också generera mer pengar från näringslivet, som vi så väl behöver för att kunna utveckla detta land. Bengt Silfverstrand talade om ekonomutbildning och forskning. Det är riktigt som han säger. Ni har velat ha fler platser i Jönköping, men ni har sagt nej till att man där skulle få fasta forskningsresurser. Regeringen säger nu ja till detta, eftersom konceptet är så utomordentligt bra. Det håller och man tror på det. Det är därför som man säger ja. Svårare än så är det inte.

Herr talman! Jag vill bara göra en liten kommentar till det som min värderade kollega Catarina Rönnung sade om att regeringen har uppvaktat Högskolan i Jönköping angående en stiftelsebildning. Det är kanske en sanning med modifikation. Alla universitet och högskolor fick ett sådant erbjudande. Då gjorde Högskolan i Jönköping en intresseanmälan i anslutning till detta erbjudande.

Herr talman! Låt mig först slå fast, att utbildningministern i det meningsutbyte han hade med Lena Hjelm-Wallén inte någon gång försökte hävda att regeringen levt upp till den överenskommelse som regeringen träffade med Socialdemokraterna i höstas. Att ge ordet samråd en meningsfull innebörd är att man de facto samråder innan beslut fattas. Så har bevisligen inte skett. En utbildningsminister borde kunna kosta på sig att erkänna detta öppet och inte enbart genom att inte hålla fast vid det. Jag har fått ett intressant dokument som förhoppningsvis, om det finns något intresse av saklighet, en gång för alla skall fastslå att det är pensionspengar som används för forskningsändamål. Det står så här: Fjärde och femte fondstyrelserna samt de fem löntagarfondsstyrelserna omfattas av placeringsbestämmelser. Sedan står det: Av rambestämmelsen framgår att de ifrågavarande fondstyrelserna skall inom ramen för vad som gagnar ATP-försäkringen och är förenligt med den allmänna ekonomiska politiken samt med beaktande av kreditmarknadens funktionssätt förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Det är exakt samma förhållande med de fem s.k. Dessutom går avkastningen av de fem pensionsfonderna oavkortat till pensionssystemet. Jag tycker att någon form av intellektuell hederlighet borde kunna få finnas också i en debatt med så ideologiska övertoner som denna. Så förhåller det sig i varje fall. Jag hör till dem som anser att debatten då och då har varit något yvig. Varje gång jag har använt ett citat som har kunnat leda till den kategorin av omdömen har jag varit noga med att citera korrekt. Jag citerade vad Per Unckel sade vid den hearing som vi hade den 13 maj. Han sade att hela pallen skulle bli halt om den tredje reformstrategin sprack. Det är motsägelsefullt. Vid samma hearing sade Margitta Edgren: Det kan väl inte vara så farligt om 5 % av studenterna och 10 % av forskningsanslagen omfattas av detta. Av detta drar jag slutsatsen att denna hälta inte bara gäller Per Unckel utan samtliga borgerliga ledamöter i utbildningsutskottet, där Centerpartiet, kds och Folkpartiet fortfarande inte har sagt sin mening. Med tanke på att Larz Johansson från Centerpartiet så kraftfullt fördömde den s.k. stiftelsereformen borde faktiskt hederligheten i någon mån påverka Marianne Jönsson att gå upp i debatten i kammaren och förklara för oss varför Centern har ändrat uppfattning.
Herr talman! Jag vet inte om det går att övertyga Jag har arbetat med detta en hel vecka och vid ett oräkneligt antal replikskiften få Bengt Silfverstrand att minnas vad som ändå är modern socialdemokratisk partihistoria. Men Bengt Silfverstrand väljer gång efter gång att förtränga och glömma. Det som hände på 80-talet var tydligen obehagligt. Ännu obehagligare förefaller det nu att vara att ta upp denna fråga igen, och allra mest obehagligt är att avveckla vad som så smärtsamt för Socialdemokraterna infördes i strid i svenska folkets intressen. Det är alldeles sant, Bengt Silfverstrand, att den socialdemokratiska regeringen av tekniska orsaker förde samman pensionsfonderna och löntagarfonderna. Det gör inte löntagarfonderna ett endaste dugg mer delaktiga i pensionssystemet. Pensionssystemet har vi byggt upp för att trygga pensionerna. Löntagarfonderna avvecklar vi bl.a. av samma skäl. I fråga om samrådet vill Bengt Silfverstrand ha bekräftat att samråd inte ägde rum. Jag skall be att få bekräfta att ett samråd ägde rum enligt överenskommelse. Till skillnad från Bengt Silfverstrand var jag med. Jag vet vad som hände. Herr talman! Som jag sade tidigare förvånades jag över att Socialdemokraterna inte hade några uppfattningar alls. Vid det ett par timmar långa möte vi hade ställdes bara frågor om sådant där svar redan hade givits genom utsända handlingar. Vad jag hade hoppats på var att Socialdemokraterna möjligen redan vid det tillfället skulle framföra synpunkter som vi kunde beakta. Socialdemokraterna insände därefter sina synpunkter skriftligen. Det visade sig att de var av ett sådant slag att regeringen inte bedömde det vara möjligt att mötas. Samråd är ett försök att nå samstämmighet. Men det är inte en utgångspunkt att samstämmighet kan nås. Det gick inte att nå samstämmighet om den fråga vi just nu diskuterar. Herr talman! Den tredje frågan gällde den halta pallen. Här ber jag att återigen få återvända till ett gammalt replikskifte mellan Bengt Silfverstrand och mig där jag tog mig före att gissa att Bengt Silfverstrand ännu inte förstått värdet av ett universitetssystem med enheter som ligger vid sidan av det offentliga systemet. Allt vad vi har hört av replikskiften sedan detta replikskifte för någon timma sedan har bekräftat att Bengt Silfverstrand inte vill ha ett universitetssystem där det finns fria aktörer som inte får sina riktlinjer i enskildheter givna av riksdagen. Herr talman! Bengt Silfverstrand har försökt övertyga oss om att det går att inom ett statligt system nå precis samma effekter som inom det system som utskottsmajoriteten och regeringen förordar. Ja, det gör det. Men det är under ett mycket speciellt villkor, nämligen att riksdagsmajoriteten alltid är vidsynt. Jag har tagit mig före att påminna om att det bara är 20 år sedan en riksdagsmajoritet i vilken i vart fall Bengt Silfverstrands parti ingick visade prov på total brist på sådan vidsynthet. Vem vet när denna brist på öppenhet och förståelse kan dyka upp på nytt? Det gäller i synnerhet efter Bengt Silfverstrands tidigare påminnelser om sin totala brist på förståelse för de akademiska idealen från

Herr talman! Vad är det för någonting i Berlinuniversitetet under den nostaligiska perioden, vilka jag förstår att en konservativ person omfattar, även om han har blivit nyliberal på äldre dar -- som där sägs som inte går att uppnå inom ramen för ett demokratiskt universitets och högskolesystem där alla aktörer har ungefär lika stort inflytande? Det skulle vara mycket intressant att få reda på detta. Det hjälper inte, Per Unckel, att hänvisa till förhandlingar och säga att jag inte var med. Det är den enkla uppläggningen, att det var Finansdepartementets företrädare och de handläggare som för vår del arbetar på den sidan som hade detta uppdrag. Jag litar naturligtvis på deras rapporter. Den proposition om avvecklingen som regeringen lämnade ifrån sig i förhandsexemplar ändrade man inte ett enda kommatecken i. Detta är inte samråd. Det går inte att komma ifrån det hur många repliker än Per Unckel vill ta. Det torde vara en allmän uppfattning i denna kammare, att det som omfattas av ATP försäkringen, vilket i detta fall är avkastning till pensionsfonder från de fem tidigare löntagarfonderna, tillhör pensionssystemet. I så fall är Per Unckel, och det tyder hans senaste inlägg på, den ende som numera inte erkänner att detta är en del av pensionssystemet. Jag vill här fastslå att Socialdemokraterna bejakar olika initiativ. Ett exempel på en stiftelse som kan falla väl in i systemet, där vi båda är överens om att man kan ha litet olika sturkturer, är Handelshögskolan i Stockholm. Där tar privata intressenter sitt ansvar, och de är beredda att tillskjuta medel. Jag vill gå ett steg längre och säga: Vi ser med intresse på den typ av privata initiativ som kan komma när det gäller andra verksamheter, under förutsättning att de privata intressenterna också är beredda att omfatta de allmänna spelreglerna för ett utbildningssystem och är beredda att betala litet för kalaset. Klarare kan det inte uttryckas. Vad vi starkt motsätter oss är denna typ av ideologiska projekt där man helprivatiserar med statliga medel och pensionsmedel men inte ger den insyn och det inflytande i verksamheten som vi tycker är rimlig. Avreglering av offentlig verksamhet får aldrig bli ett självändamål. Författningsmässig kvalitet måste upprätthållas för att rättssäkerheten skall tillgodoses. Behovsstyrda och offentliga högskolor, för vilka landets parlament har det yttersta ansvaret, garanterar bäst den frihet och kvalitet som hittills präglat svensk forskning och högskoleutbildning.
Herr talman! Bengt Silfverstrand frågade mig om Berlinuniversitetets statuter. Det finns ett mycket enkelt svar på detta. Berlinuniversitetets idé är att stå fri från politiken, t.o.m. så fri att man inte har sin frihet villkorad av politiken. Det är på denna avgörande punkt som Bengt Silfverstrand och jag skiljer oss åt. Herr talman! I övrigt ber jag att få avstå från att ytterligare tala till dövörat.
Herr talman! Om att inte vara villkorad av politiken skulle vara något unikt och det enda rättesnöret för svenskt universitetsväsende och svensk forskning, har Per Unckel med det uttalande fördömt de övriga 32 högskolor som inte får förmånen att omfattas av en privatisering med pensionsmedel.
Herr talman! Jag vill bara kort erinra om vad jag tidigare sade om att vi i regeringskoalitionen har förtroende för varandra. Vi försöker att fördela huvudansvaret för debatterna så att inte alla fyra partierna skall behöva gå upp i varenda debatt. Om jag har sagt det en gång, räcker det med det. Vilka ledamöter och partier som står bakom ett betänkande står också mycket klart och tydligt angivet. Jag tycker att Bengt Silfverstrand med sin långa erfarenhet från riksdagen borde ha detta klart för sig. I övrigt avstår jag från att fortsätta debatten i sakfrågan.
Herr talman! Jag förstår att det börjar bränna riktigt ordentligt. Jag har full respekt och förståelse för det Ann-Cathrine Haglund säger under normala omständigheter. Men nu råkar det vara så att vi hade en principdebatt i den här frågan även den 14 december. Då kom det en skiss till en tilltänkt s.k. stiftelsereform. Vid det tillfället gick dåvarande ledamoten i utbildningsutskottet Larz Johansson upp i hård polemik med utbildningsministern och fördömde det förslag och det system som skisserades. Han sade att det var ekonomiskt orealistiskt. Det saknade ekonomiska förutsättningar. Jag kan inte se några större skillnader mellan det förslaget på den punkten och det förslag vi har att ta ställning till i dag. Då är det rimligt, Ann-Cathrine Haglund, att fråga den nya företrädaren för Centerpartiet. Jag gör det än en gång. I vilka avseenden har det förslag som Larz Johansson fördömde ändrats så att Marianne Jönsson nu kan ställa sig så helhjärtat bakom det, att hon låter sig företrädas av de moderata utbildningspolitikerna

Herr talman! När riksdagen fattade beslut med anledning av propositionen Växa med kunskaper genomfördes en reformering av den svenska gymnasieskolan som var till gagn för såväl den enskilde som för samhället. För eleven betydde treårigheten tillgång till en utbildning som gav såväl yrkeskunskap som högskoletillträde. Dessutom förbättrades medborgarkompetensen, vilket är nog så angeläget i vårt snabbt föränderliga samhälle. Tyvärr innebar tillkomsten av en borgerlig regering att reformen försenades ett år. Detta hade väl sin grund i att främst Moderaterna och Folkpartiet liberalerna var motståndare till reformen som sådan. Nu genomförs dess bättre den nya gymnasieskolan i landets kommuner. Innan reformen har genomförts fullt ut föreslås nu förändringar som kan få stora konsekvenser för verksamheten och dess kvalitet. Detta görs i propositionen om valfrihet i skolan. SAF-förslagen om skola på entreprenad kröns med framgång. Regeringen föreslår att kommuner och landsting skall ges möjlighet att sälja ut stora delar av utbildningen till hugade spekulanter. Entreprenad är lösenordet. Det gäller områden som de estetiska, ekonomiska, tekniska och yrkesinriktade. Det skall vara möjligt att lägga ut dessa på entreprenad. Att lämna ut viktiga delar av gymnasieskolan på entreprenad är en mycket stor fråga som rymmer praktiska och principiella svårigheter. Det har också fått t.ex. Riksrevisionsverket att uttala att förslaget borde analyseras ytterligare. Någon egentlig analys av konsekvenserna av förslaget görs inte i propositionen. Förändringen har tillkommit för att, som det heter, öka kommunernas och landstingens frihet att välja rationella produktionsmetoder. Det är som produktionsmetod man ser skolan, en bland många andra får man förmoda. Men vart tar elevens valfrihet vägen i detta resonemang? Vilken valfrihet har eleven när politikerna har valt produktionsmetod? Sanningen är ju den att när valet väl är gjort från politikerhåll saknas valfrihet för eleven. Den här uppdelningen av den kommunala gymnasieskolan bryter också den strävan till ökad integration mellan de teoretiska och yrkesinriktade delarna av gymnasieskolan som pågått under lång tid och ytterligare underströks i Växa med kunskaper. Risken finns att yrkesutbildningen övertas av företagen med mer företagsanpassad utbildning som följd. Detta vore till förfång för utbildningens kvalitet. På sikt vore det negativt för landets konkurrenskraft. Samverkan med näringslivet är självfallet positivt. Det är ofta till fördel att verksamhet förläggs utanför skolan. Detta innefattades också av besluten om den reformerade gymnasieskolan. Men skolans och kommunens totalansvar för utbildningen och en likvärdig utbildningsstandard måste garanteras. Detta görs inte i entreprenadförslaget. Ingen tjänar på en gammaldags företagsanpassad utbildning. För den utlagda verksamheten saknas också krav på lärarbehörighet. Förslaget har, föga förvånande, mött kritik. Så här skrev Lärarnas Tidning under våren: ''Samma riksdagspartier som för några år sedan protesterade mot Göran Perssons kommunalisering av skolan och krävde garantier för att de statliga kvalitetskraven därmed inte skulle eftersättas -- samma riksdagspartier ställer sig nu bakom ett förslag att skrota det främsta kvalitetskravet som finns inskrivet i skollagen, nämligen kravet på lärarutbildning. Det är inte bara inkonsekvent, det är ett svek!'' Från socialdemokratisk sida är vi milt uttryckt förvånade över att det moderata Utbildningsdepartementet nu går ifrån kravet på lärarutbildning för stora delar av gymnasieskolan. Att Moderaterna skulle medverka till att införa den lärarlösa skolan förvånar. Allt vackert tal om kunskap och färdigheter får nu stå tillbaka för kompetens. Med detta avses väl i huvudsak yrkeskompetens. Men läraryrket är ju så mycket mer. Lärarbehörigheten skall ju garantera den av alla, i varje fall hittills, omfattade likvärdigheten. Lärarprofessionalismen innefattar ju pedagogisk och metodisk kunskap. Dessutom skall läraren vara problemlösare i gruppen och klara av ungdomar med olika typer av svårigheter. Om inte detta fungerar kanske eleverna får en sämre utbildning och risken för utslagning ökar. Hur blir det när hela myndighetsutövningen överlämnas till undervisare utan lärarbehörighet? Hur integreras entreprenadundervisarna med övriga lärare? Hur blir det med studiedagar, fortbildning och utvecklingsverksamhet? Det enda man kan se i förslaget är att skolledningresursen måste ökas för att kontrollera systemet med entreprenad. Även på regeringssidan finns kritik mot förslaget. I Christina Linderholms centermotion uttrycks behovet av lärarutbildning. Hon anser det anmärkningsvärt att kravet saknas. Det är lätt att instämma i detta. I regeringens proposition En ny läroplan skrivs vältaligt om de krav som ställs på lärare i en målstyrd, decentraliserad och avreglerad skola. Det är svårt att se något samband mellan dessa vackra ord och den lärarlösa skola som nu föreslås. Sammanfattningsvis anser vi socialdemokrater att riksdagen bör avslå förslaget om generell rätt att lägga ut utbildning på entreprenad. Riksdagen bör dessutom avslå förslaget att efter ansökan lägga ut andra delar av verksamheten på entreprenad. Herr talman! De flesta utgick nog från att vafrihetspropositionen på grundskolans område skulle rätta till de värsta bristerna i bidragssystemet till de fristående skolorna. Den kritik mot överkompensationen till dessa skolor som kommit sedan systemet infördes har pekat på nödvändigheten av att sänka procenttalet. Såväl utredningen i ärendet som en stark remissopinion pekade mot en lägre procentsats. Det är förvånande att regeringen och utskottsmajoriteten inte vågar ta i dessa brister. Från socialdemokratisk sida föreslår vi att kommunerna ges skyldighet att tilldela de fristående skolorna resurser på grundskolenivå efter samma principer som gäller för kommunens egna grundskolor. Att behålla det nuvarande centralstyrda bidragssystemet som regeringspartierna förespråkar gynnar i längden varken eleverna i kommunala eller i fristående skolor. Det nuvarande centralistiska systemet motverkar ett effektivt och behovsstyrt utnyttjande av skolans resurser. Dessutom uppmuntrar det till att de privata skolorna kan välja elever snarare än att eleverna väljer skola. Samtidigt som regeringen nu berömmer sig av att ha skapat möjligheter för friskolorna att verka på i stort sett samma villkor som de kommunala skolorna, föreslås nu att de privata skolorna på grundskolenivå skall ges rätt att ta ut elevavgifter. Detta kan inte tolkas som annat än ett utslag för att man vill skapa förutsättningar för segregring. Från socialdemokratisk sida motsätter vi oss förslaget att ta ut elevavgifter. Elevavgifter är segregerande och kan i praktiken bidra till att valfriheten för föräldrar och elever inskränks. Inte vare sig fristående grundskolor eller gymnasieskolor bör ha rätt att ta ut elevavgifter. Låt mig också säga att det finns positiva delar i det föreliggande betänkandet. Hit hör att rätten att välja skola upprepas. Denna rätt har ju funnits sedan tidigare. Självfallet skall eleverna ha rätt att välja skola. Samtidigt måste närhetsprincipen gälla. Till det positiva hör också att det nu blir möjligt att välja kommunal grundskola över kommungränserna. Denna rätt har ju tidigare bara funnits när det gällt fristående grundskolor. Möjligen kan man undra varför denna rätt inte skall tillkomma föräldrar och elever förrän läsåret 1994/95. Hur som helst. Det här är ett ur medborgarperspektiv angeläget förslag. Rätten att välja skola är viktig. Lika viktig är rätten att välja skolform. Att regeringen lägger fram ännu en proposition om valfrihet i skolan utan att ge föräldrar till utvecklingsstörda barn den självklara rätten att välja skolform är högst förvånande. Vi anser att alla föräldrar, även de utvecklingsstörda barnens föräldrar, skall ha rätt att välja skolform. Lagen bör därför ändras så att föräldrarna ges det avgörande inflytandet när det gäller valet av skolform. Så långt sträcker sig emellertid inte den borgerliga majoritetens syn på valfrihet, och det är synd. Denna frågeställnng för också tankarna till det fall i Göteborg där en lätt förståndshandikappad flicka blev nekad undervisning när skolan skulle övergå från att vara kommunal till att bli privat. Detta trots att skolan genom byte av organisationsform fick mera pengar än tidigare. Om detta skrev Göteborgs-Posten i en ledare den 13 maj följande: Men tyvärr fungerar bidragssystemet till friskolorna illa. Det blir alltmer uppenbart -- inte minst i Göteborg. Litet längre ned i samma ledare står det: I dag överkompenseras friskolorna på bekostnad av de kommunala skolorna. För oss socialdemokrater framstår det som självklart att alla fristående skolor, dvs. grundskolor, särskolor och gymnasieskolor skall tilldelas resurser efter behov och inte efter centrala regler. Herr talman! När det gäller de fristående skolorna över grundskolenivå är det viktigt för likvärdigheten och kvaliteten att samma regler för lärarbehörighet kommer att gälla för fristående gymnasieskolor som i dag gäller för de offentliga skolorna. Det är dessutom angeläget att godkännande av fristående gymnasieskolor sker med stor restriktivitet så att inte resurserna splittras och eleverna i praktiken förlorar valmöjligheter. Kommunernas yttranden bör tillmätas stor vikt vid godkännanden. Bidragssystemet föreslås av majoriteten bli samma centralstyrda som gäller för privata grundskolor, dvs. att staten skall fastställa nivåerna. Från socialdemokratisk sida anser vi att, analogt med de andra skolformerna, att kommunerna skall vara skyldiga att tilldela även dessa skolor resurser på samma sätt som de egna skolorna, dvs. ett behovsstyrt bidragssystem. Regeringens förslag om att upphäva kommunernas tillsyn av de fristående skolorna kan inte accepteras. Kommunerna tilldelar skolorna medel för sin verksamhet, och därmed bör de också ingå i och påverkas av den kommunala skolplanen -- ett viktigt instrument för utveckling och utvärdering av utbildningen inom kommunen. Detta förtar på intet sätt det ansvar som Skolverket har när det gäller verkets allmänna tillsynsansvar för all skolverksamhet, kommunal såväl som privat. Sist och slutligen bara några ord om de fristående skolornas storlek. Många av dessa skolor är mycket små med kanske enbart 8--10 elever. Enligt vår uppfattning bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till nedre elevgräns för att erhålla samhällsstöd. Alltför små skolor kan enligt vår mening ifrågasättas både av ekonomiska och av pedagogiska skäl. Herr talman! Vi socialdemokrater står naturligtvis bakom samtliga s-reservationer i detta betänkande. Men med respekt för kammarens arbetssituation nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Regeringen föreslår i den proposition som har föregått utbildningsutskottets betänkande nr 17 en rad åtgärder som vi i Ny demokrati välkomnar, dvs. utvecklingen mot ökad valfrihet i skolan. På det hela taget är jag positiv till förslagen. Men jag anser att det finns skönhetsfläckar och smärre brister. Jag har försökt att korrigera dem i utskottet, men jag har misslyckats. I propositionen begränsas möjligheterna att välja entreprenadlösningar till gymnasieskolan. Dessa möjligheter finns endast inom ämnesblocken estetiska, ekonomiska, tekniska ämnen och yrkesämnen. Orsaken till denna begränsning anges vara att frågan är av stor principiell betydelse och rymmer ett flertal praktiska problem. Jag instämmer förvisso i dessa konstateranden. Men jag tycker inte att de är godtagbara som argument för att begränsa valfriheten och den positiva konkurrensen mellan olika aktörer. Tvärtom! För mig är problem inte hinder utan möjligheter och utmaningar. Frågans stora principiella betydelse ser jag också som ett starkt skäl att öppna även grundskolan och särskolan för entreprenadlösningar, likaväl som jag vill tillåta dem inom alla ämnen och ämnesblock. Självfallet får inte i något avseende kvaliteten i undervisningen bli lidande av att anlita utomstående aktörer. Det är ju motsatsen, kvalitetshöjning, som är huvudsyftet. Därför förstår jag inte varför man är rädd för att skapa incitament att höja kvaliteten även inom grundskolan och särskolan, liksom inom alla ämnen och ämnesblock. Jan Björkman kallar detta för SAF-förslag. Även om så vore, förstår jag inte varför förslagen skulle bli sämre. Det finns något slags näringslivsskräck. Vad tror Jan Björkman att det beror på att det är kö till industriskolorna på t.ex. SKF? Där finns fler sökande än vad det finns plats för. Däremot letar och skriker industriprogrammet i gymnasieskolan efter elever, men får inga. Beror det på att industriskolorna är så dåliga och SAF-inspirerade? Nej, naturligtvis inte. Tvärtom! Eleverna vet att de där får en bättre utbildning än i gymnasieskolan. De i propositionen framförda förslagen aktualiserar naturligtvis frågan om lärarkompetens. Jag vill återigen understryka att den alldeles avgörande frågan är att lärare har mycket hög fackkompetens kombinerad med hög pedagogisk skicklighet. Hur de har skaffat sig denna kompetens är faktiskt mindre intressant. Det kan naturligtvis vara genom den traditionella formella lärarutbildningen. Det kan med lika stor, kanske rent av större, sannolikhet vara genom en riktig akademisk utbildning. Det kan också vara genom ett ambitiöst yrkesarbete under många år kombinerat med olika typer av studier. Jag vänder mig i grunden mot den i vissa kretsar, inte sällan s-märkta, omhuldade uppfattningen att det endast är genom en typ av formell lärarutbildning -- modell grundskollärarutbildningen -- som kompetenta lärare genereras. Den typen av uppfattning stöds inte av sakliga och intellektuellt hederliga argument. Däremot påminner den om skråtänkande och ensidiga särintressen. Deras omsorg är inte i första hand elevernas bästa. Låt mig ta ett exempel. Lärarens sociala roll lyfts ofta fram. Den är förvisso viktig. Därför har jag tittat litet grand på hur kurs och utbildningsplaner ser ut för lärare. Jag konstaterar att det är skrämmande: Där finns inte utbildning i gruppdynamik. Där finns inte utbildning i konflikthantering. Jag vågar påstå att i stort sett varenda chef i näringslivet har bättre utbildning i gruppdynamik, samspel mellan människor och konflikthantering än vad lärare i skolan har. I näringslivet ges utbildning i dessa ämnen, eftersom man inser vikten av kunskap i dessa ämnen. Detta verifierades ytterligare i en artikel i en tidning för några dagar sedan. Av en undersökning framgick det att en tredjedel av lärarna vantrivs i sitt yrke. De klarar helt enkelt inte sitt jobb, och därför vantrivs de. De klarar inte disciplinproblemen och kravnivåerna. Jag tycker att det är mycket illavarslande. Det är bl.a. mot denna bakgrund som jag vill understryka vikten av att skyndsamt införa någon typ av lärarcertifikat eller lärarlegitimation, i syfte att just få ett incitament och skapa kvalitetsgarantier. Det blir på så sätt också en friare arbetsmarknad och fri konkurrens mellan lärare. Det är viktigt att uppmuntra individuella och goda arbetsprestationer, också t.ex. med individuell lönesättning och mer flexibla och utvecklade möjligheter till karriärutveckling för ambitiösa lärare. Det finns det gott om. Jag har i tidigare sammanhang understrukit det för mig självklara i att fristående skolor inte i något avseende får diskrimineras i förhållande till de kommunala skolorna. Jag välkomnar därför att regeringen är klok nog att inte nu föreslå någon sänkning av bidragsprocenten. Självfallet behövs det avsevärt fler erfarenheter från tillämpningen av de nyligen införda bidragsbestämmelserna. I många fall skulle dessutom en höjning vara mer motiverad. Däremot har det i flera fall visat sig bli tvärtom, dvs. att kommunala skolor missgynnas i förhållande till fristående skolor. Så är t.ex. fallet i min hemstad Göteborg. Men det beror inte på att riksdagen har fattat ett tokigt beslut. Däremot har man gjort det i kommunfullmäktige i Göteborg. Där har beslut fattats om ett resursfördelningssystem som innebär att ett antal kommunala skolor får avsevärt mindre än 85 %. Det här problemet finns i flera kommuner. Vi tycker att det är orimligt och oacceptabelt och dessutom i strid med statsmakternas intentioner när det gäller skolan. Vi har därför föreslagit att samma garanti skall gälla för kommunala skolor som gäller för fristående skolor. Det innebär att även de skolorna skulle vara garanterade åtminstone 85 % av snittkostnaden. Tyvärr tvingas vi att konstatera att Ny demokrati är ensamt om att vilja ge denna garanti. Jag tycker att det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på hur inte minst Socialdemokraterna brukar göra sig till tolk för den kommunala skolans ställning. Jag vill gärna erkänna att vi i Ny demokrati inte heller är nöjda med det här systemet. Det är grovt. Det får snedeffekter i fråga om föredelningen av resurser. Men kom då med bättre förslag! Än så länge har jag inte sett något. Det är lätt att kritisera de förslag som redan finns, men kom gärna fram med bättre förslag. Jag ställer mig bakom utredarens förslag att även de internationella skolorna bör omfattas av det nya bidragssystemet för fristående skolor. Det gör även Skolverket. Jag tycker att det är onödigt att diskriminera de internationella skolorna. Jag frågar mig varför regeringen inte vill uppmuntra den form av mångfald, kvalitet och kulturell korsbefruktning som de internationella skolorna står för. Vi är också förvånade över den etableringskontroll som regeringen uppenbarligen vill införa när det gäller fristående gymnasieskolor, genom att länsstyrelsen skall göra en prövning. Prövningen skall också innefatta kommunens och närliggande kommuners bedömning. Som motivering anger man i propositionen följande: ''Nyetableringar av fristående gymnasieskolor har naturligtvis effekter på det redan befintliga skolväsendet i kommunen och regionen. På gymnasienivå är det viktigt att det finns ett allsidigt utbud av utbildningar över hela landet. Om underlaget blir för litet hotas utbudets bredd, Det finns således anledning pröva varje nyetablering av fristående gymnasieskolor från denna utgångspunkt.'' Hur välvilligt jag än läser detta, kan jag inte uppfatta det som annat än intentioner som har sina rötter i ett gammalt, planekonomiskt tänkesätt, där konkurrens uppfattas som något negativt och som ett hot mot ett allsidigt utbud. I själva verket är det precis tvärtom. Fri etablering och konkurrens befrämjar allsidighet, hög utbildningskvalitet och utbildningseffektivitet. Därför förstår jag inte varför dessa restriktioner finns. Som jag har uppfattat regeringens intentioner vill man befrämja och uppmuntra just kvalitet, mångfald och valfrihet inom skolan. Denna form av etableringskontroll påminner mest om den som finns för livsmedelsbutiker. Vi vet alla att den har förhindrat konkurrens och nyetableringar. Man har velat värna ortens lilla lanthandel. Här ser vi en risk för att man värnar ortens lilla gymnasieskola och förhindrar nya, friska skolinsatser. En förutsättning för att elever och föräldrar skall kunna välja aktivt mellan olika skolor är att de får bra information. Därför instämmer vi i att denna informationsplikt bör lagstadgas, precis som utredaren föreslog. Vi tycker att det är synd att utskottet inte vill följa samma linje. Jag instämmer visserligen i det som står i propositionen, att det borde vara naturligt för kommunen att informera om sina grundskolor. Jag tror dock inte att denna förhoppning är tillräcklig. Erfarenheterna visar tyvärr att många kommuner gärna underlåter att informera om alternativ som inte sammanfaller med vad kommunpolitikerna anser vara bäst för invånarna. Herr talman! Självfallet står vi bakom alla våra reservationer. Jag skall, i likhet med föregående talare, spara kammarens tid och yrkar därför endast bifall till våra reservationer 3, 4 och 10.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

Det vore på sin plats att statsrådet angav vid vilken nivå man går över gränsen och en avgift blir oskälig. För det tredje avhänder sig riksdagen ett viktigt kvalitetsinstrument, nämligen lärarutbildningen och möjligheten att använda den som ett styrinstrument i skolan. I propositionen och betänkandet otydliggörs det politiska ansvaret för utbildningspolitiken gentemot både föräldrar, elever och lärare. Propositionen ålägger kommunen ensidigt skyldighet gentemot privatskolor. Man går in och detaljreglerar i statsbidraget som kommunerna får. Man ger inte alla barn möjlighet att välja skola, definitivt inte de barn som är utvecklingsstörda. Herr talman!

Herr talman! Jag skulle vilja fråga vad Björn Samuelson menar när han säger ''lärarutbildningen som styrinstrument i skolan''?
Herr talman! Stefan Kihlberg sade att han hade studerat hur lärarutbildningarna såg ut. För att undervisa i t.ex. drifts och underhållsteknik krävs civilingenjörsutbildning, minst fyra års yrkeserfarenhet inom en bransch samt ett års studier i pedagogik och metodik. Är inte det kvalitet?
Herr talman! För att göra det tydligt: Vad är viktigast för Björn Samuelson, att en lärare har den faktiska kompetens som krävs för ett professionellt arbete som lärare eller att man har gått en utbildning som syftar i den riktningen, men det finns inga belägg för att man har nått målet?

Herr talman! Det gläder mig att Jan Björkman tycker att det är bra att vi nu ger ökade möjligheter för elever att gå i en kommunal skola i en annan kommun. Jag kan inte låta bli att ta med mig ett tidningsurklipp upp i talarstolen som är från Jan Björkmans hemtrakter. I tidningsurklippet står att Bromölla kommun säger att den enda möjligheten för lilla Ros-Marie att gå i skola i Olofström i stället för i Bromölla, är att flytta kommungränsen. Nu behöver man inte flytta kommungränser längre, om vi fattar detta beslut i kammaren i dag. Nu har Ros Marie möjlighet att gå i den skola hon vill gå i. Det tycker jag är bra. Herr talman! Alla elever skall ha rätt att välja skola. Det är grunden för de beslut vi skall fatta i dag. Vi har tidigare genom beslut i riksdagen gjort det möjligt för elever att välja en fristående skola utan att de skall vara beroende av storleken på föräldrarnas plånböcker. Vi går nu vidare och stärker rätten att välja skola inom det kommunala skolväsendet. Elevers val av skola skall tillgodoses om det inte kolliderar med närhetsprincipen eller förorsakar betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Möjligheten att välja grundskola i en annan kommun förbättras, och elever som flyttar får rätt att gå kvar det sista året i sin gamla grundskola. Kommuner och landsting får möjlighet att sluta entreprenadavtal med fysiska eller juridiska huvudmän när det gäller estetiska, ekonomiska och tekniska ämnen samt yrkesämnen. Slutligen föreslår vi ett nytt bidragssystem för fristående gymnasieskolor. Herr talman! Att friskolereformen har varit efterlängtad visar det stora antalet fristående skolor som har startat under det senaste året. Det är efterfrågat, Björn Samuelson! Antalet skolor har nästan fördubblats. Det finns i dag drygt 170 fristående skolor. Sedan regeringen tillträdde har en ny fristående skola startats varje vecka. Trots det går bara ca 1 % av alla grundskoleelever i en fristående skola. Socialdemokraternas kritik mot de fristående skolorna riktar sig inte mot skolorna som sådana utan i första hand mot de ersättningsregler som gäller för de elever som väljer ett fristående alternativ. Att man har valt den argumentationslinjen kan jag förstå, med tanke på det intresse som finns för att gå i och starta fristående skolor. Men vi vet att ni socialdemokrater i grunden fortfarande är motståndare till fristående skolor. Företrädare för ert parti har sagt att man har för avsikt att riva upp friskolereformen om man kommer tillbaka till makten, säkert inte genom att i lag förbjuda fristående skolor -- det vore för utmanande -- utan genom att långsamt svälta ut dem på det sätt som man gjorde tidigare, när de fristående skolorna endast hade ca 40 % av de resurser som de kommunala skolorna hade. Det förslag till ersättningsmodell som Socialdemokraterna föreslår, dvs. att ersättningen skall beslutas av kommunerna, gör en sådan utveckling möjlig. Tillsammans med förslag om att kommunen skall ges möjligheter att pröva behov eller skälighet av etablering av fristående skolor på grundskolenivå skulle detta bli effektiva verktyg i arbetet med att montera ner denna valfrihetsreform. En sådan utveckling tänker vi inte bidra till. Utgångspunkten för denna reform är att vi vill göra det möjligt för föräldrar och elever att välja den skola som de bäst anser svara mot deras behov och önskemål, oavsett om den är kommunal eller fristående. Vem som driver skolan skall inte vara av avgörande betydelse. De ekonomiska villkoren skall vara likvärdiga oavsett huvudman. I propositionen föreslår regeringen att man justerar ersättningen så, att beräkningsåret för fördelning av resurser är detsamma för såväl kommunala skolor som fristående skolor, och att ansökan om godkännande av en fristående skola skall lämnas in senast den 1 augusti året innan bidragsåret börjar för att skolan skall ha rätt till bidrag. Utskottet stödjer dessa förslag till justeringar. Men i övrigt anser vi att det är för tidigt att dra några så säkra slutsatser av den nuvarande bidragsnivån att vi är beredda att ompröva den. Reformen har varit i kraft i bara knappt ett år. Jan Björkman redovisade i sitt anförande bara den ena partens syn på detta bidragssystem. I samtal med företrädare för fristående skolor har vi fått höra vilka svårigheter de haft att få ut de medel som de i lag är garanterade. Mot den bakgrunden är det svårt att tro att tilldelning efter behov skulle vara möjlig. Det skulle resultera i än mer ändlöst förhandlande än i dag. Mot den bakgrunden vill utskottet liksom statsrådet avvakta Skolverkets fördjupade anslagsframställning, som skall lämnas den 1 september i år. Där skall Skolverket redovisa effekterna av det nya bidragssystemet. Då kan det finnas anledning att återkomma. Skall man våga satsa, starta och driva fristående skolor krävs det fasta spelregler, som ger den långsiktighet och trygghet i planeringen som är nödvändig allra helst på detta område, som innebär stora åtaganden under lång tid. Därför finns det, som sagt, all anledning att avvakta Skolverkets redovisning innan ytterligare överväganden görs. Samtidigt som Socialdemokraterna föreslår försämrade ekonomiska villkor för de fristående skolorna vill de förbjuda de fristående skolorna att ta ut elevavgifter. Det är bara att konstatera att när de fristående skolorna ges likvärdiga ekonomiska villkor som de kommunala är elevavgifter inget problem. Över 130 av de 170 fristående skolorna är i dag helt avgiftsfria. Att förbjuda elevavgifter skulle emellertid innebära att man också förbjuder fristående skolor att bedriva verksamhet utöver den som motsvaras av den utbildning som förekommer vid kommunala grundskolor. Det kan röra sig om extra kostnader för undervisningsmateriel i en Montessoriskola eller någonting annat. Att införa ett sådant förbud vore att lägga hämsko på de fristående skolornas möjlighet till pedagogisk och annan utveckling. Däremot slår utskottet fast att elevavgifterna skall vara skäliga med hänsyn till vad som kan vara rimliga kostnader för verksamheten och att Skolverket har till uppgift att bedöma skäligheten både i samband med beslut om godkännande av skolan och vid sin tillsyn. När det gäller tillsynen av de fristående skolorna klargör vi att den myndighet som har befogenhet att godkänna en skola och också befogenhet att återkalla ett godkännande, dvs. Skolverket, skall ha ansvaret för den pedagogiska tillsynen. Kommunen skall naturligtvis fortsatt ha skyldighet att se till att de barn som är skolpliktiga fullgör sin skolplikt, men också att utöva tillsyn enligt t.ex. hälso och miljölagen och annan lagstiftning som ålägger kommunen att utöva tillsyn över den verksamhet som bedrivs i kommunen. Detta hindrar ju inte att en kommun som får reda på att det förekommer missförhållanden i en fristående skola påtalar detta för Skolverket. Herr talman! Det som förvånar mig allra mest är egentligen att Socialdemokraterna motsätter sig gymnasieskolornas möjlighet till entreprenadsamarbete, dvs. att få möjlighet att komma i åtnjutande av det kunnande och den kompetens som finns i arbetslivet och dessutom få tillgång till moderna resurser i form av utrustning och maskiner, resurser som en kommun själv kan ha svårt att ekonomiskt klara av. Jag tycker att det konstigt att Jan Björkman, som kommer från en mindre kommun, inte inser vilken betydelse det har för små kommuner med små gymnasieskolor att kunna utnyttja den kompetens som finns i näringslivet runt omkring den gymnasieskolan. Jag är, som sagt, övertygad om att en ökad samverkan med arbetslivet innebär en vitalisering av utbildningen, inte bara för eleverna utan också för de yrkeslärare som är verksamma inom dessa områden. Ny demokrati har i en reservation velat gå längre än de borgerliga partierna och föreslår en generell möjlighet till entreprenadlösningar. Låt mig peka på den möjlighet som finns genom att regeringen kan besluta om tillstånd i andra fall, om det finns särskilda skäl. Samtidigt är jag lika angelägen om att slå fast vikten av att se till att likvärdigheten och helhetssynen i utbildningen säkerställs. När det gäller frågan om lärarnas kompetens vid entreprenad är det för mig självklart att det endast är utbildning av god kvalitet som kan komma i fråga. Det är ju just kompetensen hos entreprenören som gör att det är intressant för en skola att samarbeta. Om en kommun eller ett landsting söker en entreprenadlösning gör den det för att det är till fördel för utbildningen, inte tvärtom. Läraren skall självklart ha kompetens för den undervisning den skall bedriva, både vad avser yrkeskunnande och pedagogisk insikt. Det är emellertid inte alltid möjligt att enbart anlita personal som har formell lärarutbildning, t.ex. i ett företag som anordnar undervisning på entreprenad. Men, som vi också framhåller i betänkandet, kompetensen hos entreprenörens lärare måste alltid vara sådan att kvaliteten i undervisningen håller samma nivå som annars krävs inom det offentliga skolväsendet. Herr talman! En fråga som vållat viss osäkerhet är den samverkan som finns mellan kommunerna och landstingen när det gäller gymnasieutbildning. Låt mig klargöra att de samverkansavtal som finns inte berörs av denna entreprenadreform. Det samarbete som finns i dag kan även fortsättningsvis äga rum enligt de övergångslösningar som riksdagen beslutade om i samband med beslutet om den nya gymnasieskolan. Det finns ingen anledning att slå sönder det som fungerar bra. Jag vill när det gäller särskolan och val av skolform säga följande. En arbetsgrupp har tillsatts som en direkt följd av det beslut riksdagen fattade under förra riksmötet. Den arbetsgruppen har till uppgift att följa utvecklingen när det gäller föräldrar och skolans samverkan vid val av skolformer. I arbetsgruppen ingår företrädare för såväl särskolan som föräldrar och handikapporganisationer. Arbetsgruppen skall redovisa sina förslag och synpunkter under våren 1994. Jag tycker att det är rimligt att riksdagen avvaktar arbetsgruppens redovisningar innan man går vidare. Jag vill till sist bara kommentera det enskilda fall i Göteborg som Jan Björkman tog upp. Enligt den uppgift som jag har fått var skolan mycket väl beredd att ta emot denna elev, men stadsdelsnämnden ville inte bidra med mer än 85 %. Det stärker mig bara i min uppfattning att riksdagen bör stå fast vid principen om elevens minsta rätt och kommunens minsta skyldighet. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet
Herr talman! Låt mig av de funderingar som Chris Heister har riktat mot mig först ta upp den som gällde vårt motstånd mot entreprenader. Vi menar att det krävs utbildning för att undervisa, och vi anser att det är viktigt att samhället också slår fast det kravet för att garantera elever en bra, likvärdig och högkvalitativ utbildning. Vad hoppas Chris Heister uppnå med den lärarlösa skola som hon och utskottsmajoriteten nu förespråkar? Hoppas man att skolan skall bli bättre utan utbildade lärare? Om det nu är förhoppningen, varför då inte tillämpa det på hela gymnasieskolan? Varför inte ta steget fullt ut? Varför vara så blygsam och nöja sig med denna del av den? Chris Heister bekymrar sig för hur vi i min hemkommun, som är en liten kommun, skall kunna bevara kompetensen och undrar om det inte vore bra med entreprenadverksamhet. Jag kan försäkra Chris Heister att vi skall lyckas ge gymnasieeleverna i min hemkommun en god utbildning utan entreprenad. För att utnyttja utrustning och maskiner samt kompetens hos kringliggande företag krävs inte att samhället avhänder sig ansvaret för utbildningen. Man behöver inte entreprenadisera för att utnyttja utrustning i omkringliggande företag. Man behöver inte sälja ut skolan för att få möjligheter att tillgodogöra sig företagens kompetens. I det här avseendet litar tydligen Chris Heister dessutom obetingat på kommunalpolitikerna. Det vore klädsamt om samma tillit fanns när det gällde att övergå från det nuvarande centralstyrda statsbidragssystemet för de fristående skolorna till ett behovsstyrt system, där kommunerna fick göra en bedömning av resursbehovet. Chris Heister säger att det behövs långsiktighet och trygghet i finansieringen för de fristående skolorna, och det är säkert riktigt, men de förutsättningarna ges ju inte för de ordinarie skolorna i dagens -- Moderaternas -- Sverige. Av ideologiska skäl görs ju nu dramatiska förändringar i den normala offentliga skolverksamheten. Det är fråga om stora nedskärningar, som slår hårt och drabbar de svaga eleverna hårdast.
Herr talman! Jan Björkman säger att kommunerna avhänder sig ansvar genom att ingå i entreprenadsamarbete. Det förstår jag inte alls. Kommunerna söker faktiskt en kompetens som de själva inte har eller den fördel som kan ligga i att kunna utnyttja viss utrustning och annan dyr materiel på ett företag, varigenom pengarna kan användas på ett bättre sätt. Jan Björkman antydde vidare i sitt inledningsanförande att man på något vis lägger hela entreprenadutbildningen utanför skolan. Så är inte fallet. Detta ligger inom ramen för skolans verksamhet. Rektorn är ansvarig för utbildningen och har ett direkt pedagogiskt ansvar. Skolan har också ansvaret för planeringen av skolåret. Vad det handlar om är ju att skolorna och kommuner och landsting skall få möjlighet att i skolan utnyttja den kompetens och det kunnande som finns ute i arbetslivet. Jag tror att det blir bra för skolan. Jag menar att detta skulle vitalisera både eleverna och lärarna, inte tvärtom. Det förvånar mig verkligen att Socialdemokraterna är emot denna reform. Det hade varit mera naturligt att ni hade sagt ja. Jan Björkman talar vidare om ett centralstyrt system där vi vill garantera elevens minsta rätt och kommunens minsta skyldighet när det gäller att välja fristående skolor. Jag tyckte att jag i mitt inledningsanförande gav klart uttryck för den oro som jag känner, om man inte genom beslut i Sveriges riksdag skulle göra på det viset. Vad vi åstadkommer genom detta beslut är att föra ned avgörandet till frukostbordet, där jag, de mina och andra familjer kan bestämma över vilken skola våra barn skall gå i. Det är grunden för det hela. Vi skall inte vara beroende av kommunpolitiker på den punkten. Jan Björkman säger att jag är inkonsekvent när jag jämför entreprenadlösningar och fristående skolor. Det är en stor skillnad, Jan Björkman, mellan det samarbete inom ramen för det offentliga skolsystemet som en entreprenad utgör och ett val av ett fristående alternativ utanför den offentliga skolan. I det senare fallet finns det ett konkurrensförhållande, och det tycker jag att jag gav uttryck för genom att referera till de samtal som jag har haft med företrädare för många fristående skolor, som har stora bekymmer i samarbetet och diskussionen med kommunerna om t.ex.
Herr talman! Jag tycker att det är bra med näringslivs och arbetslivskontakter för skolan. Jag tror att det kan berika skolan, inte bara när det gäller utrustning utan även på annat sätt. Men det som vi socialdemokrater har vänt oss mot är att mycket av ansvaret för den kommunala verksamheten överlämnas till företagen. Risken blir att man får en företagsanpassad verksamhet, som inte tillgodoser bägge sidor, dvs. både kravet på bra yrkeskompetens och förutsättningar att ta sig ut i arbetslivet och kravet på medborgarkompetens. Det gäller också att man inte blir fastlåst i systemet och att man har valfrihet framöver. Med en annan modell, där man åtminstone slår vakt om lärarutbildningen som en garant för bra utbildning åt ungdomarna, skulle det här förslaget vunnit större gehör. Det är inte bara socialdemokrater som är negativa till den här modellen, utan många remissinstanser och de som jobbar i verksamheten har uttryckt kritiska synpunkter. Chris Heister säger om de fristående skolorna och statsbidragssystemet att hon vet att Socialdemokraterna i grunden är motståndare till friskolorna. Så är naturligtvis inte fallet. Vi socialdemokrater är motståndare till ett offentligt bidragssystem, som får orimliga konsekvenser, vilket vi också påpekat. I det nuvarande systemet sägs det att spridningen när det gäller behoven för de mest resp. minst behövande inte får vara mer än 15 %, dvs. man garanterar 85 %, något som man inte är beredd att ändra på. Samtidigt vet vi, vilket också från andra håll poängterats, att spridningen, behovsstyrningen, i den vanliga verksamheten är större än dessa 15 %. Chris Heister säger att det är viktigt för familjerna att kunna välja och fritt styra. Men varför vill inte Chris Heister ge föräldrar till utvecklingsstörda barn rätten och möjligheten att välja skolform? Varför är ni inte lika snabba med att lägga fram förslag för att fatta beslut om när det gäller den delen? Det vore bra om Chris Heister kunde klargöra om ni är beredda att ge även dessa föräldrar samma rättigheter som övriga föräldrar.
Herr talman! Jan Björkman argumenterar som om det här med entreprenadlösningar är något som man är tvungen till. Entreprenadlösningar väljs i den utsträckning som kommunen önskar. Självfallet bör den lösning som väljs vara till fördel för utbildningen, annars väljs den inte. Jan Björkman säger att Socialdemokraterna inte är motståndare till fristående skolor. Det är bra att Jan Björkman slår fast detta. Det innebär att ni inte är beredda att driva upp denna friskolereform om ni skulle komma tillbaka till makten. Men när man läser era motioner blir man litet tvivlande. Om vi studerar reservationerna till dagens betänkande finner vi fyra inskränkningar i den friskolereform som majoriteten i riksdagen ställt sig bakom. Den första inskränkningen handlar om att kommunerna beslutar om bidraget. Den andra inskränkningen handlar om att i lag förbjuda elevavgifter. Den tredje inskränkningen handlar om att kommunen skall ha inflytande över vilka fristående grundskolor som får starta och den fjärde inskränkningen handlar om en nedre gräns avseende antalet elever i en fristående skola för att den skall bli godkänd. Det är alltså fyra inskränkningar i dagens friskolereform. Två av dem, nämligen när det gäller elevavgifter och en nedre gräns för antalet elever, innebär en skärpning i förhållande till den situation som gällde innan den borgerliga regeringen tillträdde. Det vore klädsamt om vi från den socialdemokratiska sidan fick höra vilka inskränkningar som ni inte tänker genomföra, om ni kommer tillbaka till makten.
Herr talman! Chris Heister, vilken är den högsta elevavgift som i dag behöver tas ut på grundskolenivå?
Herr talman! Precis som jag sade i mitt inledningsanförande måste en sådan bedömning göras i förhållande till den verksamhet som den fristående skolan bedriver. Det är Skolverkets uppgift, i samband med ett godkännande av en fristående skola, att ta ställning till. Det gäller även tillsynen av den fristående skolan.

Herr talman! Det framgår klart att elevavgifterna skall vara skäliga och inte segregerande. De skall också ge möjlighet för sådana delar i skolverksamheten som skiljer sig från kommunens skola. Jag kan inte säga något exakt belopp. Det får göras en skälig bedömning, vilket är Skolverkets uppgift.

Herr talman! Dagens eftermiddagsdebatt handlar om regeringens proposition rörande Valfrihet i skolan. Förslagen som jag noterat att utskottets majoritet i huvudsak ställt sig bakom är var för sig utomordentligt betydelsefulla. Samtidigt skulle jag gärna vilja understryka att propositionen är en del av regeringens samlade skolpolitik. Målen för utbildningspolitiken är inte så svåra att bli överens om här i kammaren. Att Sverige skall erbjuda alla barn och ungdomar utbildning av hög kvalitet och att vi skall ha likvärdig utbildning över hela landet uppfattas som självklart. Under innevarande riksmöte har jag visserligen av och till fått en del kommentarer kring regeringens uttalanden om att skapa Europas bästa skola, men jag uppfattar det inte som en målsättning som opponenterna i sak ifrågasätter utan mer som agitation. Ingen i den här kammaren torde ifrågasätta betydelsen av höga ambitioner när det gäller utbildningspolitiken. Men om det är enkelt att bli överens om målen, är det betydligt mer besvärligt att vinna enighet om medlen. Visserligen, och det förtjänar att påpekas här i kammaren, ställer de flesta upp bakom den nya ansvarsfördelningen när det gäller skolväsendet. Problemet är att några stannar på halva vägen och att andra gärna talar om decentralisering men känner mycket stort behov av att i varje sammanhang kringgärda det lokala ansvaret med mängder av regler, riktlinjer och detaljer. Regeringens idé är dock mycket klar. Vi vill ha färre centrala regler. Men de regler som vi har skall vara bra. Jag medger att denna formulering är mycket förenklad, men i sak är den rätt. Vår idé handlar om att fullfölja decentralisering av besluten om skolan. Det vore olyckligt om riksdagens beslut om ansvaret i skolan bara flyttades från riksdagen till kommunfullmäktige. Elever, föräldrar och de enskilda skolorna skall få mer att säga till om. Det är ett viktigt mål med regeringens arbete. Regeringen anser att offentliga och fristående skolor skall arbeta på likvärdiga villkor. Att bryta det offentliga skolmonopolet är viktigt, om man vill skapa mångfald och flexibilitet i skolväsendet. Den reform som riksdagen fattade beslut om förra hösten har också varit mycket framgångsrik. Med dagens ärende går vi vidare. Särskilt viktigt är det att rätten att välja skola skrivs in i skollagen och att elevens val blir utgångspunkt för placering också inom det offentliga skolväsendet. De flesta eleverna går ju faktiskt där. Med anledning av den hittills förda debatten vill jag påpeka att motsvarande möjlighet att välja skola också föreslås när det gäller barn på särskolans område. Det visar på ett svaghetstecken att Socialdemokraterna använder handikappade och utvecklingsstörda elever som ett vapen för att misskreditera frågan om fristående skolor och allas möjligheter att välja. Det vore bättre om vi försökte se till att de eventuella brister som finns i systemet blir belysta här i kammaren och att vi gör någonting åt dem, brister som möjligen kan innebära att de fördomar som kan finnas om bl.a. utvecklingsstörda elever minskar deras möjligheter. Än så länge har vi olika uppfattning när det gäller avgörandet om placering av elever i viss skolform. Men då handlar det inte om att välja skola och placering. Av omtanke av eleverna har vi i den här mycket svåra frågan tillsatt en arbetsgrupp inkluderande föräldrarepresentanter för att noggrant undersöka hur det faktiskt fungerar. Jag tycker inte att det är fel att invänta deras synpunkter och resultat. Skälet till att frågan om elevens val har sådan betydelse är givetvis att valmöjligheterna skapar ökat intresse för skolan och elevernas skolgång över huvud taget, samtidigt som det ger elever och föräldrar ökat inflytande. Det är också med glädje som jag har noterat att just denna del av propositionen vunnit stor uppslutning i alla partier. I samband med att regeringen lade fram propositionen om likvärdiga ekonomiska villkor för offentliga och fristående skolor förra året, aviserade jag att regeringen skulle följa upp frågorna och komma med förslag om gymnasienivån. När det gäller gymnasienivån föreslår vi nu en indelning av berörda skolor i två kategorier -- fristående gymnasieskolor och kompletterande gymnasieskolor. För gymnasieskolor med utbildningar som motsvarar gymnasieskolans nationella program skall det efter regeringens prövning kunna utgå såväl bidrag som studiemedel. Kriterierna påminner om dem som gäller fristående skolor på grundskolenivån -- dock gäller dessutom att berörda kommuner via länsstyrelsen skall ge sitt yttrande innan frågan prövas av regeringen. En hel del utbildningar över grundskolenivån utgör betydelsefulla inslag i det svenska utbildningsväsendet. Inte sällan erbjuder fristående skolor påbyggnadsutbildningar eller inriktningar som saknas i det offentliga skolväsendet. Regeringen föreslår därför att sådan utbildning skall kunna ställas under statlig tillsyn, dvs. att eleverna skall kunna få studiemedel, och att man i vissa fall skall kunna tilldela den typen av utbildningar statsbidrag. Inte heller de förslagen tycks vara särskilt kontroversiella i kammaren. Nej, det är två delar av propositionen som uppenbarligen väcker känslor. Det är för det första själva grundfrågan, dvs. huruvida man vill eller inte vill att offentliga och fristående skolor skall arbeta utifrån likvärdiga ekonomiska villkor. Socialdemokraterna uppvisar en makalös kreativitet när det gäller att hitta fel och brister i regeringens förslag. Ersättningsnivån anses fel, avgifter i friskolorna är fel, formen för beslut om bidrag till fristående skolor är fel, ja, man får en känsla av att fristående skolor är fel över huvud taget för socialdemokraterna. Ni vill inte att elever och föräldrar skall kunna välja en fristående skola -- så enkelt är det. Åtminstone skall det i så fall inte göras ekonomiskt möjligt för flertalet. Det var det ju inte heller under den socialdemokratiska regeringsperioden. Det är för det andra -- och det förvånar inte bara Chris Heister utan även mig -- möjligheterna för en kommun att lägga ut viss undervisning i gymnasieskolan på entreprenad. Regeringen föreslår i det här sammanhanget att kommuner och landsting skall kunna lägga ut undervisning inom ämnesblocken estetiska ämnen, ekonomiska ämnen, tekniska ämnen och yrkesämnen på entreprenad. Motiven för förslaget är framför allt att företag och andra, inte minst när det gäller yrkesutbildningar, i vissa fall kan erbjuda bättre kompetens och mer verklighetsanknuten utbildning än vad den kommunala skolan klarar. Jag vet inte om ledamöterna har haft tillfälle att läsa kvällstidningarna ännu, men precis innan jag gick in i kammaren läste jag i dagens Expressen om en mycket trist historia i Borås, där man har haft gesällprov. Av 18 elever blev 16 kuggade -- siffrorna var i alla fall i den storleksordningen -- därför att de efter tre års utbildning inte klarade av branschens yrkeskrav. Det är möjligt att branschens krav i det här fallet var felaktiga -- det vet inte jag. Det är också möjligt att det var något som brast i prövningen. Vi får ofta höra från högskolan eller från branscher att gymnasieskolans utbildning inte håller måttet. Ibland kanske det är sant. Det är därför som vi måste få till stånd ett ökat samarbete. Det är också därför som man i vissa fall kan behöva lägga ut någon del på entreprenad -- vi har kanske inte kompetensen i den vanliga gymnasieskolan. Jag tycker att det är självklart att man skall säga ja till detta. Men det är uppenbart att det förslaget ogillas på flera håll. Ett genomgående drag i kritiken i motioner och på andra håll är misstro mot kommunernas vilja och förmåga att ta ansvar för gymnasieutbildning över huvud taget. Skrönor om hur kommunalpolitiker skulle strunta i att anordna egen utbildning för att i stället lägga ut uppgiften på vilket företag som helst bara det är billigt eller sälja ut skolan som Jan Björkman påstår insinuerar att kommunalpolitiker skulle vara beredda till precis vad som helst för att minska utbildningskostnaderna. Jag delar inte den uppfattningen. Regeringen delar inte heller den uppfattningen. Riksdagen borde inte mot bakgrund av den ansvarsfördelning som man har beslutat om när det gäller skolan hysa en sådan misstro mot kommunala förtroendemän. Jag tycker i stället att vi skall utgå från att kommunerna kan ta sitt ansvar och att de vinnlägger sig om att hitta lösningar som ger bästa möjliga utbildning också när budgeten är snäv. Regeringen anser inte -- det har ju redan diskuterats här -- att lärarutbildning skall vara ett absolut krav för att undervisa när det gäller den begränsade möjlighet till entreprenad som nu föreslås. Om man skall lägga ut undervisningen inom ett ämne eller en del av ett ämne, t.ex. klippning för de elever som går inrikting för frisörer inom hantverksprogrammet, är formell lärarutbildning fel krav -- så enkelt är det. I stället måste man kräva att vederbörande lärare har god kompetens i det aktuella ämnet och förmåga att lära ut de kunskaperna. De kraven ställer regeringen i propositionen. Huvudmannen för gymnasieutbildningen och rektorn har ansvar för att se till att den som tar en entreprenad har den kompetensen och den förmågan. Jag tycker inte att man skall slarva och påstå att vi har struntat i det här. Att formulera krav som gör hela projektet att lägga ut någon del av utbildningen på entreprenad meningslöst bara för att man misstror lokala beslutsfattare är att gå som katten kring het gröt. Säg som det är i stället: Ni är emot utbildning som genomförs av någon annan än den som är anställd av kommunen. Alternativet är att ni egentligen inte tilltror kommunerna förmågan att ta ansvar för den viktiga gymnasieutbildningen över huvud taget. Jag medger att det skulle få visst eko i debatten om riksdagen uttalade det eller om de partier som nu har den uppfattningen sade så, men det är ju kontentan av den kritik som man riktar mot det förslag som regeringen nu har lagt fram. Kommunernas ansvar för hela gymnasieutbildningen ligger fast, liksom kravet på kompetens och kvalitet. Den typen av krav kommer den här regeringen aldrig att ifrågasätta. Det är oerhört viktigt att man håller fast vid dem, men man får inte vara formalist så att hela idén med utbildningen går förlorad. Det är risken med en del av de oppositionsförslag och den kritik som har framförts.

Herr talman! Skolministern säger att det är två områden som väcker känslor i det här sammanhanget. Det ena skulle då vara förslaget om entreprenad och det andra förslaget om fristående skolor. När det gäller entreprenaden uttrycker sig skolministern så försiktigt som om det handlade om att lägga ut någon del. I själva verket handlar det ju om en generell rätt -- det är ju det vi skall besluta om -- att lägga ut utbildning på entreprenad, utan krav på lärarbehörighet, utan krav på lärarutbildning. Det är ju det som förslaget går ut på och som vi om en liten stund också kommer att få se riksdagsmajoriteten fatta beslut om. För vår del handlar det inte om någon misstro som skolministern är inne på. Vi menar att samhället har skyldighet att se till att likvärdigheten och kvaliteten kan garanteras i utbildningssystemet. Vi menar att entreprenadförslaget inte ger den garantin. Det är utifrån den rationella aspekten som vi är emot det här förslaget. Jag tycker att det vore betydligt rakare att säga att ni föredrar privata gymnasieskolor. Då är det tydligt att det är någon som har ansvaret, precis som i den kommunala gymnasieskolan. Man kan peka ut vem som har ansvaret för verksamheten, för utbildningen, och vem som också skall ställas till svars om verksamheten inte fungerar. Nu säger man litet luddigt att det är rektorn som har ansvaret och att man måste öka skolledningsresursen för att kunna kontrollera det här systemet -- man är inte säker på hur det kommer att slå. Jag tror att det hade varit bra om entreprenadförslaget inte hade sett ut som det gör. Därmed inte sagt att det inte är viktigt att ta till vara den kompetens som kan finnas i näringslivet -- det har jag poängterat förut. Men en bättre form för det än den man nu har lyckats hitta hade varit att föredra. När det gäller de fristående skolorna säger Beatrice Ask att Socialdemokraterna hittar fel på friskolesystemet. Nej, Beatrice Ask, vi hittar inte fel -- det är verkligheten som tränger sig på och visar en del av de avigsidor som det här systemet för med sig. En skola som har varit kommunal och som väljer att övergå i privat regi får t.ex. mera resurser bara genom att ändra organisationsform. Det är klart att ett sådant system väcker känslor -- inte hos oss som politiker utan hos de föräldrar och de elever som skall välja framöver. Tyvärr är regeringen inte beredd att ändra det orättvisa systemet; där visar regeringen den rädsla för kommunalpolitiker som Beatrice Ask beskyller Socialdemokraterna för att lida av. Man vågar inte överlåta åt kommunalpolitikerna att efter behov tilldela de här skolorna resurser.

Herr talman! Det var ett par resonemang som Beatrice Ask förde som fick mig att begära replik. I det ena sade hon att Vänsterpartiet odlar misstro mot kommunala förtroendevalda. Jag var en av dem som röstade för kommunaliseringen. Beatrice Ask kan lyssna på vad hennes partivänner sade i samband med det utbildningspolitiska beslutet. De anförde just denna misstro mot kommunala förtroendevalda. Det går bra att läsa protokollet. Beatrice Ask förde ett resonemang om entreprenadskap och kompetens som gjorde mig litet nyfiken. Finns det mot bakgrund av det resonemang som fördes över huvud taget något ämne eller någon verksamhet inom skolan som inte kan läggas ut på entreprenad?
Herr talman! När det gäller misstron mot de kommunala förtroendemännen och den debatt som fördes om kommunaliseringen vill jag bara säga att vi i dag har ett beslut som jag tror att alla ställer upp på. Jag vet också hur debatten såg ut. Därför tror jag att det är oerhört centralt att man visar tilltro och utgår ifrån att kommunerna tar det viktiga ansvar som de nu har fått. Björn Samuelson frågade om det finns något ämne som inte kan läggas ut på entreprenad. Det finns ett stort område, enklast uttryckt som kärnämnena i gymnasieprogrammen. Jag är ganska säker på att skolan har den bästa professionella kompetens som över huvud taget finns när det gäller att förmedla de ämnenas innehåll på ett sådant sätt att så många som möjligt faktiskt tillgodogör sig dem. Jag tror att detta gäller för många av de andra ämnena också. Över huvud taget är det just skolans professionalism som gör att det måste finnas en begränsning när det gäller entreprenadverksamheten. Jag tror att man skall vara försiktig med att lägga ut allt. Skälet till att vi påpekar att det främst är inom yrkesutbildningar eller yrkesinriktade utbildningar som man hittar exempel på ämnen som vore lämpliga att lägga ut på entreprenad är just att yrkeskompetens och mycket specialiserad kompetens inom vissa grenar ofta saknas hos yrkeslärarna i kommunerna. Möjligen beror det på den snabba tekniska utvecklingen och mycket annat, men det är svårt att hänga med om man samtidigt är verksam inom skolan. Vi är ganska tydliga på den punkten. Det finns en hel del områden där frågan om entreprenad inte behöver diskuteras, åtminstone inte inom överskådlig tid.

Herr talman! Det vore väl främmande att exkludera yrkesvalslärarna, men jag konstaterar att både utrustning och annat ändras så snabbt ute i arbetslivet att det är omöjligt för en lärare som inte direkt är ute i verksamheten att hänga med. Forskning och annat går också snabbt. Det kan finnas delar av ett centralt ämne där utvecklingen går så fort att man inte ens med fortbildning har kunnat hänga med. Då kan det vara en bättre väg för gymnasieskolan att hyra eller köpa den kompetensen, i stället för att vänta på en ny generation lärare eller genomföra stora utbildningsinsatser.